Herr talman! När det gäller den kvalificerade yrkesutbildningen tror jag att vi gemensamt kan konstatera att det är en väldigt bra verksamhet som har startat som försöksverksamhet och så småningom, hoppas jag, ska övergå i mer reguljär verksamhet. Om den ska byggas ut framöver eller inte ska jag kanske inte ta ställning till i dag. Men jag tror att en viktig förutsättning för att kunna öka volymen där är att fler får möjlighet att kvalificera sig genom att skaffa sig en gymnasiekompetens. Alltfler som finns i arbete är beroende av att få en gymnasiekompetens för att komma in på den kvalificerade yrkesutbildningen. Här har Moderaterna kanske inte varit lika angelägna om att stödja kunskapslyftet. Man har varit mycket mer njugg när det gällt att se till att människor får möjligheter att kvalificera sig till vidare studier, både när det gäller den kvalificerade yrkesutbildningen och när det gäller högskolestudier över huvud taget. När det gäller högskolans utbyggnad kan det hända att vi numera är överens. Vi har kanske inte varit överens med Moderaterna fullt ut under hela den här expansionstiden. Här tycker jag dock att det känns som om Moderaterna gärna vill ha ett ettårsperspektiv på planeringen. Varje år ska detta omvärderas. Jag tror ärligt talat inte att högskolorna klarar av ett så ryckigt system. Jag tror att Lars Hjertén borde fundera över det system för resurstilldelning som den borgerliga regeringen införde 1993 och som faktiskt byggde på ett treårsperspektiv. Sedan vet vi att det är många fler som söker än vad som får plats. Såvitt jag minns var det 288 000 119 000 förstagångssökande, och många av dessa förstagångssökande kom inte in. Sedan kan vi ha problem på olika områden, men här tycker jag att Moderaterna har problem med sitt eget styrsystem och sitt eget tänkande kring detta.

Herr talman! Vi vill inte ha ett alldeles fritt system, vilket jag debatterade med utbildningsministern för en stund sedan. Det kanske jag kan ta upp senare i en replik till utbildningsministern. Men jag tycker inte att jag fick något svar på frågan vad man gör med de tomma högskoleplatserna. Det är knepigt att anslå medel för ett antal nya platser när det ändå finns tomma platser på flera högskolor ute i landet. Man utnyttjar inte resurserna på ett bra sätt. Det är fler som söker, men det betyder att det är många som står i kö för platser där man inte kommer in. Det är kanske inte så väldigt bra. Sedan är jag ganska säker på att det just nu behövs en kraftigare satsning på KY-utbildningar, kvalificerad yrkesutbildning. Det finns faktiskt flaskhalsar mer eller mindre över hela landet. Man borde kunna öka de platserna med i varje fall 5 000, som vi har föreslagit. Tycker inte utbildningsutskottets ordförande att det är en bra idé?
Herr talman! När det gäller resurstilldelningen till högskolan med den modell som vi nu lever med, som i och för sig utvärderas för tillfället, är det såvitt jag känner till ingen högskola som under en treårig planeringsperiod inte har nått upp till sitt toppbelopp. Skulle jag minnas fel tar jag gärna tillbaka det. Men jag tror inte att det är så. Alla högskolor har klarat att använda sina resurser inom ramen för takbeloppet. Naturligtvis bör både jag och Lars Hjertén fundera över hur man ökar rekryteringen till de utbildningar där vi kan ha svårt att få tillräckligt antal sökande. Jag tror möjligen att jag har något lättare att hitta lösningar än Lars Hjertén, eftersom Lars Hjerténs styrsystem med sökandetrycksmodellen har svårt att hantera den frågan. Sedan vet jag inte om det i Lars Hjerténs frågeställning ligger att man skulle ha resurstilldelningssystem som bygger på delar av verksamheter eller kanske ända ned på ämnes eller programnivå. Jag tror att det är svårt. Flaskhalsar och flaskhalsproblematiken är naturligtvis en realitet som vi ska jobba med. Men jag tror till skillnad från Lars Hjertén, eller åtminstone Moderaterna i allmänhet, att kunskapslyftet med de möjligheter det ger att skaffa sig inte bara kärnämnen utan också en yrkesutbildning inom gymnasieskolan är en viktig förutsättning för att vi ska kunna jobba aktivt med att bli av med de flaskhalsar som vi kan se på arbetsmarknaden. Där är naturligtvis också i nästa skede KY-utbildningarna ett viktigt bidrag. Som jag sade innan håller jag inte för uteslutet att det kan komma förslag om förändrade volymer för KY utbildningarna framöver.
Herr talman! Jan Björkman började med grundskolan och gick igenom hur viktigt det är att alla får möjlighet till en bra utbildning, framför allt i grundskolan och gymnasieskolan. Jag skulle först och främst vilja fråga Jan Björkman vad han säger om det vi i Centerpartiet kallar för utbildningsgaranti. Det innebär att de elever som börjar på ett nationellt program på gymnasieskolan, men som kanske hoppar av och tar en lite längre paus, ska få möjlighet att komma tillbaka fram till 25 års ålder och gå klart sitt nationella program. Kan socialdemokraterna tänka sig att ändra sig och gå med på det förslaget för att just komma fram till det Jan Björkman vill när han säger: Ge alla en möjlighet till en högre utbildning! Den andra frågan gäller just den högre utbildningen. Jan Björkman försöker mer att visa på oppositionens splittring än att föra fram socialdemokraternas och regeringens egna förslag och idéer till hur man vill utveckla den, framför allt kvalitetsmässigt. Jan Björkman försöker vrida och vända lite grann på sanningen när han säger att Centerpartiet backar och inte vill utveckla högskolorna och universiteten längre. Det är ju tvärtom. Vi har varit med och utvecklat, nästan fördubblat, antalet platser på Sveriges högskolor. Vi fortsätter också med att öka antalet platser, men nu går vi vidare och satsar stort på kvalitetsaspekten och på forskningen. Jag tror nog att Jan Björkman känner sig lite klämd i sitt anförande när han hoppar på oppositionen på det sättet, eftersom socialdemokraterna inte har kommit med de idéerna och förslagen och de stora pengarna till forskning som t.ex. Centerpartiet har gjort.
Herr talman! Nej, jag känner mig inte ett dugg klämd. Men jag tror att det är lite besvärande för Sofia Jonsson att hon har lämnat den linje som Centerpartiet har haft tidigare, nämligen att slåss för högskolornas utbyggnad, inte minst för de mindre högskolornas utbyggnad. Med den modellen, som jag har respekt för att man har valt, blir det mindre utrymme för det. Det är nog ett faktum att Sofia Jonsson i sitt förslag låter de mindre högskolorna betala sin egen forskningsuppbyggnad med en utebliven expansion på grundutbildningen. Det kan man ha respekt för. Men jag tror att det minskar förutsättningarna för de mindre högskolorna att utvecklas. Jag tycker att det är synd, inte minst utifrån det perspektiv som Sofia Jonsson var inne på i sitt huvudanförande, att det är viktigt att minska den sociala snedrekryteringen. Det är många faktorer som bidrar till den, men jag tror att en faktor som bidrar är bristen på utbildningsplatser. Jag tycker att det är synd att Centern har valt en annan linje. När det gäller kvalitetsarbetet sker det väldigt mycket. Dels har vi Högskoleverket, som jag tycker hittills har jobbat med kvalitetsarbetet på ett mycket kvalificerat sätt, dels har vi en proposition som lämnats till riksdagen och som vi ska behandla så småningom. Den handlar om studentinflytande och kvalitetsutveckling. Dessutom kommer vi att ta ställning till en forskningspolitisk proposition under nästa år. Jag tror att det finns många skäl till att inte alls misströsta när det gäller den delen. Kort bara om utbildningsgarantin. Jag tror inte riktigt på den modellen. På samma sätt som Sofia Jonsson brukar säga att grundskolan ska ha uppdraget att kvalificera ungdomarna till gymnasiekompetens tycker jag att det är väldigt bra om vi ställer samma krav på gymnasieskolan, nämligen att verksamheten inom ramen för gymnasieskolans situation ska se till att ungdomarna också får en gymnasiekompetens. Jag tror inte att man ska ge bilden av att man kan vänta med den.
Herr talman! Till skillnad från Jan Björkman tycker jag att det är viktigt att alla får den möjligheten. Oavsett om man på gymnasieskolan väljer att ta ett sabbatsår ska man ha möjligheten att komma tillbaka till gymnasieskolan för att göra klart sitt nationella program. Vad gäller den högre utbildningen och högskolorna slåss jag och Centerpartiet för den högre utbildningen, för de mindre och medelstora högskolorna. Det har vi visat med det ansvar vi tog för den stora expansionen tillsammans med det vi tar till oss nu och ser till att utveckla vidare, 10 000 nya platser till högskolorna. Vi sätter också av mycket pengar till forskning och kvalitetsutveckling. Vi går ett steg längre än socialdemokraterna gör. Vi satsar på de mindre högskolorna med nya platser, men vi satsar också på forskning till de mindre och medelstora högskolorna. Vi gör tvärtemot vad socialdemokraterna gör. Vi vill stärka och förstärka de mindre och medelstora högskolorna. Det gör vi också med vår idé och det förslag vi har vad gäller en kvalificeringstrappa. Det är ett helt nytt system som säger att alla skolor ska få en gemensam grundpeng. Sedan ska man genom kvalitet och forskning kunna gå vidare och få högre anslag för den utvecklingen. Det är en politik för de mindre och medelstora högskolorna. Det är en politik som gynnar studenter och blivande studenter i Sverige, till skillnad från socialdemokraternas förslag.
Herr talman! Till skillnad från Centerpartiet har vi varken nu eller tidigare sagt att högskolorna, framför allt inte de mindre och medelstora högskolorna, ska betala sin egen utbyggnad genom besparingar på andra områden. Det är där jag tycker att det brister i Centerpartiet. Man har bytt plats med Moderaterna. Hur Sofia Jonsson än vrider och vänder på siffrorna har Sofia Jonssons parti halverat utbyggnadstakten i förhållande till det som regeringen föreslår. Det är klart att det får konsekvenser. Sedan kan vi gemensamt tycka att det är viktigt med forskningsutbyggnaden på alla högskolor. Precis som regeringen har aviserat i budgetpropositionen kommer det också en forskningspolitisk proposition som ger oss chansen att diskutera hur vi ska prioritera. Jag hade haft större förståelse för detta om man inom Centerpartiet hade orkat göra denna prioritering av forskningen utan att prioritera ned grundutbildningen. Det var det som var min infallsvinkel i mitt huvudanförande. Sedan var det frågan om sabbatsår, för att återgå till gymnasieskolan en kort sekund. Såvitt jag bedömer går det att göra så. Kommunerna har ansvar för eleverna upp till 20 års ålder. Det finns utrymme för att göra så, och det kan ibland vara bra. Men det måste vara upp till den enskilde och kommunen att reda ut hur den saken ska hanteras.
Herr talman! Vi i Folkpartiet har blivit anklagade för att ta från vuxenutbildningen för att satsa på forskningen. Detta är verkligen en fråga om kvalitet. Om vuxenutbildningen såg annorlunda ut skulle vi ha sökt pengar någon annanstans. Vuxenutbildningen är utformad enligt mycket stora, tröga och tunga modeller. Då kan det ofta hända att de inte når sina mål. Jag ska ge ett praktiskt exempel ur min egen erfarenhet. Jag har under flera år jobbat med arbetslösa högutbildade invandrare som vill komma in i arbetslivet. Vi behövde kompletterande studier för att öppna möjligheten för våra människor att få tillgång till SWIT, satsningen på IT-studier. Då behövde invandrarna engelska, svenska och PC-träning. Kunskapslyftet var i full gång. Det fanns hur mycket pengar som helst, men alla var bundna till modeller som inte fungerade för just de behov som fanns då. Det är därför vi tar pengar från vuxenutbildningen. Det finns för många centrala, tunga och ineffektiva modeller.
Herr talman! Jag vill inte påstå att jag har anklagat Folkpartiet för att spara på vuxenutbildningen. Jag har läst i budgetbilagan där det står att särskilda utbildningsinsatser för vuxna ska få minus 1 miljard. Jag antar att Ana Maria Narti och jag är överens om att den siffran är korrekt. Det är ett faktum att Folkpartiet har prioriterat bort stora delar av vuxenutbildningen. Det är synd. Vilken bild har Folkpartiet av det livslånga lärandet? Är det en del av arbetsmarknadspolitiken, som vi hörde i ett av inläggen, eller är det ett strukturproblem? Tror vi att behovet av kontinuerlig kompetensutveckling upphör just nu, eller tror vi att behovet kommer att fortsätta, där människor måste ha förutsättningar att skaffa sig ny och återkommande kompetens? Vi kan alltid diskutera om utbildningen har tillräckligt bra kvalitet. Det är inte något skäl till att säga att vi inte ska ha vuxenutbildning, att vi ska dra ned på vuxenutbildningen därför att all vuxenutbildning inte har levt upp till kvalitetsmåttet. Det är viktigt att komma ihåg att de enskilda människorna, individerna, behöver få möjligheter till återkommande utbildning för att behålla sin plats på arbetsmarknaden, eller om man har hamnat utanför för att kvalificera sig. Ana Maria Narti tog upp frågan om kvalitetsarbetet på högskolan i sitt huvudanförande. Hur ser ni på kvaliteten? Har den ökat eller minskat i den svenska högskolan?
Herr talman! Jag ska understryka en gång till att vi är för livslångt lärande, men att vi vill att det livslånga lärandet ska bygga på individens förutsättningar, på individens önskningar och inte bindas till fruktansvärt tunga, centraliserade modeller. Det är därför vi tar pengar från vuxenutbildningen. Det har funnits alldeles för ineffektiva modeller. Jag har direkt erfarenhet av det. Jag har träffat många arbetslösa invandrare som aldrig har fått den utbildning de behöver och vill ha. De har tvingats att gå alla möjliga kurser som de inte behöver. Så har programmen varit utformade. Att minska satsningen på vuxenutbildningen i dag betyder bara att ge en ordentlig signal. Den måste omstruktureras. Den måste fungera på annat sätt. Det är svårt att ge ett svar på frågan om den allmänna situationen i högskole och universitetsvärlden. Det finns skolor som fungerar mycket bra, och det finns andra skolor som inte alls fungerar så bra. Det vet Jan Björkman lika bra som alla andra här.
Herr talman! Ja, det vet jag. Skälet till att jag frågade var tvåfaldigt. Det ena var att jag ville veta hur Folkpartiet ser på utvecklingen. I årets budgetförslag från Folkpartiet finns det 110 miljoner kronor till kvalitetsförbättringar av grundutbildningen. Förra året fanns det 210 miljoner kronor, dvs. 100 mer. Jag skulle vilja veta om Folkpartiet har dragit någon slutsats, t.ex. att det antingen är bättre läge i dag, eller att man gav för mycket förra året eller inte tänkt igenom situationen ordentligt. Det andra skälet till att jag ställde frågan är följande. Om det är lika melerat i högskolan som i vuxenbildningen, har jag inte sett något motsvarande förslag att dra in någon miljard på högskolan. Det gäller bara vuxenutbildningen. Det är väl en ideologisk markering från Folkpartiet, där stora delar av förutsättningen att bedriva vuxenutbildning tas bort. Det är synd. Folkpartiet har tidigare haft en tradition av att vara ett progressivt utbildningsparti. Eftersom neddragningen i särskilt hög grad drabbar kvinnorna och de lågutbildade, är det särskilt olyckligt att Folkpartiet har valt linjen att minska möjligheterna till det livslånga lärandet. När Ana Maria Narti säger att man är för det livslånga lärandet, vill jag säga att man inte tar konsekvenserna av det. Det gäller inte alla.

Herr talman! Får jag börja med att tacka för en intressant debatt så här långt. Jag vill särskilt tacka Vänsterpartiet och Miljöpartiet för ett bra samarbete inför budgetpropositionen och därefter. Vi har haft en del viktiga samtal tillsammans som har resulterat i en del propositioner som jag bedömer som viktiga för framtiden. Vi började med forskningspropositionen i våras som ju slog fast regeringens och riksdagsmajoritetens bestämda uppfattning om den fria grundforskningens roll i samhället - som behöver mer resurser och som behöver värnas från politiken. Vi hade också en gemensam bestämd uppfattning om forskarutbildningens viktiga roll. Jag återkommer till det senare i mitt anförande. Därefter kom det en studiemedelsproposition, som vi ska diskutera om en stund. Därefter var det en proposition om försäkringsskyddet för studenterna, så att man får ett basalt försäkringsskydd om något inträffar under studierna. Sedan var det en budgetproposition med fortsatt utbyggnad av högskolan. Nu senast var det en proposition om studentinflytande och kvalitet. Framför oss har vi en del viktiga områden, där jag hoppas att vi får samma fina diskussionsklimat mellan regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Det råder inget tvivel om att kunskap och utbildning spelar en stor roll för vårt lands framtid. Vi ser det nu när vi går igenom ett uppvaknande efter den svåra krisen under 90-talet. Där det händer intressanta saker för Sverige, där det spirar och gror, är ofta intimt förknippat med utbildningssatsningar och kunskapsutveckling. Sverige börjar återigen visa att Sverige är ett kunskapssamhälle som ligger lite grann i bräschen på flera områden när det gäller kunskapsutveckling. Det är viktigt för oss. Det är också en viktig signal till den framtida politiken. Om vi ska få ett samhälle som växer ekonomiskt, men där också människor växer socialt, kulturellt och som aktiva medborgare, finns det inga satsningar som är viktigare än utbildningssatsningarna. Det handlar också om att bygga ett jämlikt samhälle. Många fördelningspolitiska instrument som vi är vana vid kan möta nya svårigheter i ett globaliserat samhälle, i en globaliserad ekonomi. Utbildningsinsatser blir allt viktigare för att hålla ihop ett samhälle, att se till att alla människor får likvärdiga möjligheter och att hålla emot de klyftor vi annars riskerar att få framöver. Kunskapssamhällets framväxt och globaliseringen av ekonomin är två viktiga grundfaktorer för regeringens politik. Det är det som ligger bakom att vi under senare år har gjort rejäla satsningar på utbildningsområdet. Det är alltifrån våra planer på allmän förskola och maxtaxa på dagis och satsningar på grund och gymnasieskola och lärarnas vidareutbildning till kunskapslyftet, där närmare miljonen människor får chansen att återkomma till gymnasiestudier, stärkas som individer och få in en fot igen på arbetsmarknaden. Sverige har goda förutsättningar när det gäller att möta en konkurrens i världen där också alltfler inser vikten av kunskap. I förra veckan kom Europeiska unionen återigen med sin statistik, som visade att den andel vi sätter åt sidan totalt sett från offentlig sektor och näringsliv för forskning och utveckling återigen har ökat. Sverige ligger mycket väl framme - etta i Europa och etta i världen - med närmare 4 % av BNP som sätts åt sidan för forskning och utveckling. Det är klart att det spelar en väldigt stor roll för oss i framtiden att vi fortsätter att fokusera på det som kanske blir den allra viktigaste råvaran för detta land framöver - just ny kunskap och utbildning. Utbildnings och forskningspolitiken ska präglas av att vi ska ha höga ambitioner. Vi ska naturligtvis se till att Sverige tillhör de länder som satsar mest och klokast på forskning och utbildning framöver. Politiken ska präglas av insikten att utbildningspolitik också fungerar som ett instrument för att modernisera ett samhälle. Vi ser så tydligt där det börjar växa och spira att just kunskap, utbildning och forskning är en viktig drivkraft för att bryta det gamla och låta det nya växa - också ekonomiskt. Den ska präglas av insikten om att utbildningssatsningarna ska komma alla till del - inte bara några. Vi har haft ett bra samarbete med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. När jag lyssnar på debatten här i dag måste jag säga att det egentligen inte finns någon opposition i utbildnings och forskningspolitiken. Flera har berört det. Det blir så tydligt när man tittar på sakfrågorna. Folkpartiet, som på grund av att man ser en byråkrati som man inte vill ha, vill minska satsningarna på vuxenutbildningen, trots att vi skulle kunna samarbeta för att göra det effektivare. Det är naturligtvis en åtgärd som kommer att minska Sveriges möjligheter att bli ett gott samhälle för alla. Moderaterna har släpat sig igenom 90-talet i högskolepolitiken, har varit emot alla satsningar på starka högskolor i varje län, har accepterat efterhand och verkar nu ställa upp på att det är rimligt med högskoleutbildning över hela landet. Centerpartiet var vår goda kamrat när vi började denna stora satsning men har inte mäktat med, utan säger nu att studenterna som köar utanför de högskolor vi har ute i landet nog får vänta. Det finns annat som Centerpartiet vill göra. Det är ingen samlad bild och ingen samlad opposition. Jag strävar i och för sig inte efter väldigt skarpa motsättningar inom utbildningspolitiken. Jag tror att utbildningspolitiken och forskningspolitiken mår bra av en bred samsyn, men jag skulle önska att vi hade en starkare opposition. Det är klart att det är någonting som fortsätter att driva på regeringen så att den förbättrar sin utbildningspolitik ännu mer. Vi kommer att behöva genomföra många åtgärder under kommande år för att stärka Sverige som kunskapssamhälle. Livslånga lärandet har diskuterats här under hela förmiddagen. Det är klart att kunskapslyftet spelar en sådan roll. Vuxenutbildningens framtid kommer att avgöras under mandatperioden, och där finns det mycket intressanta debatter att se fram emot. Högskolorna ska vara öppna och fungera som en kunskapsborg inte bara för dem som traditionellt kommer till högskolan utan också för fler sektorer i samhället. Här finns en styrka som vi kan använda oss av när människor behöver vidareutbildning och fortbildning framöver, även under hela yrkeslivet. Ett nytt studiestödssystem ska göra det praktiskt möjligt att faktiskt också återkomma till utbildning om man inte fick någon sådan med sig i bagaget från första början. Några områden blir särskilt viktiga. Utbyggnaden av högskolan måste fortsätta. Det är oerhört viktigt att en större andel av våra ungdomar går vidare till högre utbildning. Det har debatterats här under förmiddagen om Sveriges ungdomar är sämre utbildade än de lite äldre på arbetsmarknaden. Det kanske var så under en period. Vi tittar tillbaka på ett 80-tal där vi hade en arbetsmarknad som gödd av devalveringar var väldigt överhettad. Väldigt många ungdomar bestämde sig för att ta ett hyggligt välbetalt jobb i stället för att gå vidare till högre utbildning. Det var ingen klok och långsiktig strategi vare sig för ungdomarna, som när arbetsmarknadens krav blev hårdare upptäckte att de slogs ut från arbetsmarknaden, eller för landet som sådant. Under 90-talet har vi byggt ut högskolan mycket kraftigt. Antalet högskolestuderande har ökat med 60 % sedan 1990. Vi får också en större andel av våra ungdomar som ganska snart går vidare - nu 37 % - till högre utbildning. Regeringens mål är att 50 % av en årskull ska ha chansen att gå vidare ganska snart - redan innan de fyller 25 - till högre utbildning. Det skulle göra att Sverige svingar sig upp som ett land som verkligen använder sig av ungdomars intresse för utbildning och vidareutbildning. Det har vi chansen att nå under de kommande åren. När vi bygger ut med nästan 90 000 platser händer det saker runtomkring i landet som blir väldigt konkreta på de orter där högskolesatsningarna pågår. Södertörn här alldeles i närheten är ett sådant exempel. Det är en högskola som är alldeles ny och som aldrig hade kommit till med moderaternas resursfördelningsmodell, där söktrycket ska avgöra. Var finns söktrycket innan en högskola har fått mogna och växa till sig? Södertörn söker nya vägar med nya kombinationer av humaniora och andra ämnen som lockar nya studenter till högskolan. En tredjedel av studenterna har annan bakgrund än den traditionellt svenska. Också på Malmö högskola kombinerar man ämnen på ett nytt sätt, lockar nya grupper till högskolan och blir viktig i en Öresundsregion där det blir väldigt tätt med högre utbildning och väldigt många studenter både från Danmark och Sverige som kommer att kunna välja från ett smörgåsbord som ger fantastiska möjligheter. I budgetpropositionen i september gav vi Kungl. Tekniska högskolan en rejäl dusör med platser för de kommande åren för att bygga upp en ny institution för högre utbildning i Kista. Kista är kanske ett av världens fyra fem starkaste centrum för informationsteknologi, där det nu också byggs upp en stark del av KTH med inriktning på informationsteknologi och ingenjörsutbildningar. Förutom att ge utbildning som ska präglas av det bästa som kan ges finns det ett starkt engagemang för att man ska betyda någonting socialt i området runtomkring. Rektor och högskolans och universitetets ledning är övertygade om att de kan spela en roll också på detta sätt, dvs. genom ett socialt engagemang, för att locka nya grupper till högre utbildning. På så sätt kan vi se hur konkreta insatser i form av utbyggnad får landet att förändras och moderniseras på ett väldigt spännande sätt. För att lyckas rekrytera alltfler till högskolan behövs det naturligtvis ett generöst studiestödssystem, som vi ska debattera strax. Det behövs försäkringsskydd för studenterna, så att det finns en rimlig grundplatta för studenterna så att de kan känna sig trygga på sin arbetsplats. Det behövs också ett nytt arbete från högskolorna själva när det gäller att strategiskt börja fundera kring hur högskolan kan betyda något i sin region, i sin stad och i sitt län för att locka nya grupper till högskolan. Det är ett arbete vi kommer att intensifiera under de kommande åren, där högskolans ansvar för att fungera som en aktiv rekryterare av nya grupper kommer att göras allt tydligare. Med tanke på att vi bygger ut med en så hög takt måste kvalitetsarbetet på högskolorna naturligtvis finnas i fokus hela tiden. Vi lade för någon vecka sedan fram en proposition inför riksdagen som aviserades i budgetpropositionen, som handlar just om att stärka de inre drivkrafterna i högskolan för att hela tiden förnya och förändra utbildningen. Jag och regeringen tror att studentinflytandet är en väldigt viktig faktor när det gäller att stärka de inre drivkrafterna. Man måste hela tiden utvärdera, omvärdera och diskutera förnyelse av innehållet i utbildningen, kombinerat med en starkare extern utvärdering av våra utbildningar, där Högskoleverket återkommande får chansen att via utvärderingsgrupper där likar bedömer likar gå igenom våra utbildningar. Alla ska veta att man återkommer med jämna mellanrum och ser om kvaliteten är tillräckligt hög. Det skapar en extern kontroll och en inre drivkraft som jag tror kan bli väldigt viktig när det gäller att förnya och förbättra kvaliteten på svensk högskoleutbildning. För att utveckla Sverige som kunskapsnation är det också väldigt angeläget att stärka grundforskningen och forskarutbildningen. I budgetpropositionen hanterar vi en del av de resursförstärkningar som kommer de kommande åren. Sammantaget stärker vi grundforskningen och forskarutbildningen med närmare 800 miljoner per år. Budgetpropositionen präglas framför allt av att vi nu bygger upp stark grundforskning och forskarutbildning på våra tre nya universitet - Karlstad, Örebro och Växjö. Vi bygger också upp Mitthögskolans forskningsresurser så att de har chansen att söka och förhoppningsvis klara kvalitetsribban för att bli ett universitet. Det är ett mycket spännande år vi har framför oss då de verkligen får chansen att profilera sin forskning och forskarutbildning och se till att skaffa sig en så hög kvalitet på grundforskningen att de kan vara med och slåss bland de allra bästa på de områden där de satsar. Vi ser också till att de två högskolor som har fått ett vetenskapsområde, alltså ett riksansvar för forskarutbildning, Kalmar och Karlskrona/Ronneby, inriktning mot naturvetenskap och inriktning mot teknik, får resursutveckling de kommande åren som gör att de också kan bidra till att se till att vi får fler forskarutbildade i Sverige. Sammantaget satsar vi per år 250 miljoner kronor på deras forskning och forskarutbildning. Det är klart att det kommer att ge betydelsefulla bidrag. Denna satsning går till humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknik. Det är en bred satsning som kommer att ge oss fler disputerade och som kommer att betyda mycket i de regioner där de universiteten och högskolorna ligger. Jag besökte Högskolan i Kalmar för en vecka sedan. Där sade en av företrädarna för högskolan till mig: "Det har varit ett härligt 90-tal." Det är klart att det inte gäller hela Sverige. 90-talet har varit ett katastrofens årtionde under första halvan. Men det betyder någonting för politiken att det märks att politiska insatser och beslut och en fast hand från regering och riksdag kan göra att det på det högre utbildningsområdet faktiskt kan beskrivas som ett härligt 90-tal, med de kraftansträngningar som vi har gjort. Forskarutbildningen blir väldigt viktig framöver. Vi står inför ett generationsskifte i svensk forskning. Det är ett generationsskifte som kräver fler forskarutbildade. 40-talisternas uttåg, formulerade en rektor för ett av våra universitet det som vi har framför oss. Vi måste öka andelen kvinnor i forskning och forskarutbildning för att få en chans att besätta en allt högre andel av professurerna med kvinnliga kandidater. Vi behöver få förnyelse och kraftsamling i svensk forskning, dvs. att se till att vi profilerar oss och blir starka på de områden där vi har chans att vara allra bäst. Då kommer också organisationen för forskningsfinansiering att behöva reformeras framöver. Regeringen återkommer med förslag om det under nästa år. Internationaliseringen beskrivs ofta som ett hot, och vi har debatterat det i kammaren förut. Jag ser det som en stor möjlighet. Jag tror också att högre utbildning och forskning mår väldigt bra av att få en allt starkare internationell prägel. Vi ser det t.ex. när det gäller forskningspolitiken och det Europasamarbete vi har via ramprogrammet i forskning. Det ser vi i att alltfler studenter söker sig utomlands för att plugga. Regeringen inrättar nu en ny typ av utbytesprogram för att stimulera studenter att söka sig också bortom Europa och USA. Linnaeus, där Sida är finansiär och Högskoleverket blir administratör, riktar sig till att stimulera utbytet med Afrika, Asien och Latinamerika för att få fler erfarenheter och mer kunskap om kontinenter längre bort från Sverige än Europa. Också Sverige behöver bli mer attraktivt för utländska studenter. Regeringen tillsätter snart en utredning för att se hur vi kan öka attraktionskraften på svenska högskolor för att få en ökad internationalisering av våra egna högskolor. Nästa år är ett spännande år som vi har framför oss och där budgetpropositionen naturligtvis lägger grunden för mycket av de resurser som finns. Men vi har ett fortsatt arbete med kvalitetsutvecklingen. Vi har ett fortsatt arbete för att knäcka den sociala snedrekryteringen, vilket naturligtvis kräver en utbyggnad. Det är grundbehovet för att komma till rätta med en social snedrekrytering. Grundforskning och forskarutbildning kommer att prioriteras i den forskningspolitiska proposition som regeringen lägger fram till hösten. Lärarutbildningen reformeras, och det kommer antagligen att komma en del annat intressant också från regeringens hand till riksdagens bord. Jag ser fram emot det arbetet och tackar för ett gott samarbete under detta år.

Herr talman! Jag lyssnade på utbildningsministern, som med glöd berättar om hur tekniken har fått alltmer forskningsresurser på de olika lärosätena, hur naturvetenskapliga och tekniska utbildningar har startats på olika ställen. Och det är väldigt bra. Men min fundering är naturligtvis den som jag har framfört tidigare: Är inte utbildningsministern orolig för vilket framtida samhälle som en sådan satsning kan ta sig uttryck i, konsekvenserna av satsningen? Var någonstans finns människan? Kommer människan att förloras i detta? Behövs det inte ännu mer resurser för humanistisk, naturvetenskaplig, tvärvetenskaplig forskning kring hur människan ska klara av den teknik som hon möter, hur hon ska klara av det nya högteknifierade samhället? Redan nu har många människor problem med att begripa sig på sin egen tillvaro.
Herr talman! Lite grann vill jag vända mig mot att se humaniora och humanistisk forskning och utbildning som ett slags underavdelning till naturvetenskap och teknik när det gäller att underlätta förvandlingen eller göra det lättare att använda sig av nya landvinningar. Humaniora står på egna ben. Det är livsviktigt för ett samhälle att ha en livskraftig humanistisk forskning inte minst. Det är oerhört i tider av globalisering att Sverige står starkt när det gäller historisk forskning av inte minst vår egen historia, språk, språkkontakter och språkförståelse, förståelse av andra kulturer. Här finns en rad av ämnesområden som för oss är ohyggligt viktiga. Så ingen underavdelning utan viktig på sin egen grund. Det finns, tror jag, samtidigt en del nya områden där vi kommer att få se, och där jag är villig att driva på en utveckling, teknik och humaniora närma sig på områden där det kan ske väldigt mycket intressant kunskapsmässigt. En av tankarna bakom det förslag som vi nu har fått till en ny organisation för forskningsfinansiering är att öppna upp och göra det lättare att få de korskopplingar dagens system inte riktigt öppnar för. Det skulle jag också vilja driva på framöver. Det görs nu satsningar på humanistisksamhällsvetenskaplig forskning på de nya universiteten. Vi kommer absolut att ha med den här frågan i den forskningspolitiska proposition som vi lägger fram i höst.
Herr talman! Jag vill gärna försöka ta ett steg längre. Vi talar om det livslånga lärandet. Vi talar om kunskapslyft. Jag tror för min egen del och för mitt partis del att det är väldigt viktigt att människor känner delaktighet i samhället. Nu gör vi stora satsningar på att få upp människor till en gymnasial nivå och tror att där ligger delaktigheten. Med de nya satsningarna och de nya domäner som tas i anspråk kommer ändå klyftorna att bli stora, om man inte fortsätter med en kraftfull satsning på vuxenutbildning för att få med de människor som i dag inte har förutsättningar för att begripa och handskas med tekniken. Det är ändå tekniken som tas i anspråk. Kommer utbildningsministern att arbeta för det och också arbeta för de grupper som jag känner är viktigare i det sammanhanget, t.ex. utvecklingsstörda och funktionshindrade på olika sätt? De kommer att släpa ännu mera efter. Kommer regeringen att ha ett stort grepp på alla grupper i samhället när det gäller att försöka hänga med i den här utvecklingen?
Herr talman! Jag uppskattar verkligen Yvonne Anderssons inlägg. Det hon där beskriver är i dag något är en huvuduppgift för kammaren och regeringen. Med den utveckling vi ser nu ser vi att vi har möjlighet att njuta av frukterna av globalisering, teknisk utveckling och snabb strukturomvandling, men risken är uppenbar att de frukterna njuts av ett fåtal och att vi kan få mycket stora klyftor i samhället. Utbildningspolitiken måste ha den dubbla rollen att modernisera ett samhälle, driva på men att också vara det viktigaste jämlikhetsskapande verktyg vi har, inte så att vi med ett enkelt klubbslag i riksdagen löser svåra problem. Vi vet att utbildning spelar en väldigt stor roll för människors möjligheter i dagens samhälle. Då spelar det t.ex. väldigt stor roll hur vi i kammaren resonerar kring behoven för de ungdomar som går i gymnasieskolan. Om man lätt säger att alla ungdomar inte behöver kärnämnena, alla ungdomar inte behöver lika djupa insikter utan klarar sig ändå, tror jag att vi öppnar för en farlig väg. Samma resonemang gäller vuxenutbildningen, alltså: Nej, det här kan vi inte satsa så mycket resurser på därför att det finns angelägnare områden. Men då hamnar vi också på en farlig väg. Inse vad kunskapsutvecklingen betyder i form av allt högre krav på varje medborgare i fråga om att tillägna sig kunskap för att kunna bli en aktiv medborgare som har makt över sitt eget liv! Inse politikens betydelse för att det ska vara praktiskt möjligt för enskilda människor att göra detta! Jag delar Yvonne Anderssons engagemang där och räknar med att vi kommer att kunna lägga fram förslag för att stärka den inriktningen.
Herr talman! Utbildningsministern inledde sitt anförande med att tycka att det är synd att oppositionen inte reagerade så starkt på regeringens förslag. Men det gäller väl då det som har hänt under det senaste året. Det har inte funnits så mycket att reagera på. Förslagen har i stort sett lyst med sin frånvaro. Sedan tycker jag nog att utbildningsministern stått kvar och stampat under den senaste perioden. Han klappar sig på axeln och säger: Åh, vad glad jag är över den expansion som har varit! Men där stannar det. Vi i Centerpartiet är stolta över att vara med på den här expansionen och över att det är många nya platser som har kommit till inom den högre utbildningen. Men till skillnad från regeringen går vi vidare. Vi står inte kvar och stampar och klappar oss på axeln, utan vi säger: Nu går vi vidare. Vi vill öka med 10 000 nya platser. Vi lägger också till satsningar på forskning, på kvalitetsutveckling och på att stärka studenternas roll i skolan. Det gör alltså inte regeringen. Om nu utbildningsministerns tal om att komma till rätta med den sociala snedrekryteringen och stärka högskolans kvalitet är värt något skulle jag vilja höra vilka konkreta förslag och idéer för nästa år som han tänker lägga fram.
Herr talman! Det är lite svårt att förstå Sofia Jonsson och hur hon menar att hon ska klara den sociala snedrekryteringen med den politik som Centern numera bedriver. Man backar ju från flera av de linjer i politiken som man tidigare hade. Frågorna om allmän förskola och maxtaxa på dagis sveps åt sidan till förmån för ett barnkonto. På vilket sätt blir man därmed bättre förberedd för ett livslångt lärande? Högskolan ska utvecklas vidare. Ja, men utbyggnadstakten halveras därför att man vill använda pengarna till annat. På vilket sätt får därmed fler chansen att komma in på högskolan? Jag tror att det när det gäller social snedrekrytering finns ett antal viktiga åtgärder som måste genomföras parallellt. För det första måste det ske en utbyggnad. Det har inte byggts ut tillräckligt under ett tiotal år tidigare. Nu har vi chansen att fortsätta att bygga ut. Detta ökar möjligheterna att komma in. För det andra måste det finnas starka högskolor runtom i landet så att vi minskar det geografiska avståndet till högskolan, och därmed också det kulturella avstånd till högskolan som många känner. Det är ett stort steg att ta och där spelar våra högskolor en väldigt stor roll. För det tredje handlar det om ett studiestödssystem som gör att det är en rimlig och en riktig åtgärd att ta steget vidare mot högre utbildning. Det gör vi nu genom att se till att bidraget höjs och att man kan vara säker på att pensionsrättigheterna finns där när man studerar. Vi återkommer till detta. Det här måste ske parallellt. Dessutom gäller det en debatt där högskolorna kan spela en väldigt stor roll och där vi lyfter den högre utbildningens betydelse så att den diskuteras i svenska hem och så att det blir en självklarhet att resonera kring den när föräldrar talar med sina barn om deras framtid. Där har vi kommit en bit på väg, tack vare högskolorna ute i landet. I dag ser man på högre utbildning på ett annat sätt än man gjorde för tio år sedan och då har utbyggnaden spelat en mycket viktig roll.
Herr talman! Utbyggnaden är väldigt viktig och den ska fortsätta i hög takt. Centerpartiet satsar också på forskning och kvalitetsutveckling. Till skillnad från regeringen vill vi på riktigt komma till rätta med den sociala snedrekryteringen, men inte genom att komma med ett nytt studiemedelssystem som inte gör det så mycket bättre för studenterna utan som snarare i vissa fall ger en försämring genom att återbetalningstakten ökar osv. De sakerna ska vi senare diskutera. Vi vill satsa på fler lärare på högskolorna och universiteten. Vi vill se till att studenterna trivs. Vi vill se till att det kommer en studiesocial utredning - allt för att studenterna ska få råd och möjligheter, men också en vilja, att studera vidare inom den högre utbildningen. Vi ser helheten, Thomas Östros! Vi satsar på helheten - på en expansion och på forskning liksom på kvalitet och, framför allt, på studenterna och deras möjligheter att utvecklas vidare inom den högre utbildningen.
Herr talman! Jag vet att man långt in i Sofia Jonssons partiled ställer sig frågande till vad som gjorts med högskolepolitiken. Nu vill man inte bygga ut högskolan i samma takt som tidigare men Moderaterna springer förbi Sofia Jonsson och säger: Jo, vi behöver en snabbare utbyggnadstakt av högskolan framöver. Vi har långa köer utanför våra högskolor. Också för mig är det ganska obegripligt att man nu plötsligt bestämmer sig för att det här inte var en framgångsväg. Vi börjar ju nu se vad detta betyder i praktiken. Jag har nämnt Södertörn och Malmö. Vi har också Visby och Mitthögskolan. Över hela landet finns det exempel på vad det här betyder. Vi har här den viktigaste insats som gjorts på mycket länge för att i praktiken öppna för möjligheter att komma vidare för ungdomar som tidigare har tvekat inför det här steget. Kvalitetsutvecklingen inom högskolan är en mycket viktig fråga när det gäller att se till att det också förnyas på ett sådant sätt att högskolan kan ta emot nya grupper som söker sig dit. Det behövs en pedagogisk utveckling av högskoleutbildningen. Det är nödvändigt att man förnyar, att man lämnar gamla metoder och prövar sig fram på nya områden. Jag är övertygad om att ett stärkt studentinflytande och en ökad studentaktivitet den vägen, och också en tuff granskning där man regelbundet värderar och tittar på kvaliteten på alla våra utbildningar, kommer att sätta krafter i rörelse som blir till gagn för svensk högskola. Men jag är fortfarande väldigt konfunderad och undrande inför Centerns högskolepolitik.
Herr talman! För att gå tillbaka till diskussionen om vuxenutbildning vill jag påminna om att praktiken håller på att hinna i fatt oss. Det finns i dag väldigt många kurser som inte har fått deltagare därför att länsarbetsnämnderna plötsligt har bromsat alltihop, därför att en stor del av vuxenutbildningen var maskerade arbetsmarknadsåtgärder och därför att man nu vet att väldigt många arbetsmarknadsåtgärder trängde undan riktiga jobb. Vi vill satsa på riktiga jobb. Nu kommer praktiken långsamt i fatt just i fråga om denna linje. Det är inte livslångt lärande att behöva göra om studier som man redan gjort i sina länder bara för att platser inom kunskapslyftet ska fyllas. Jag är säker på att utbildningsministern vet att regeringen själv har dragit ned på kunskapslyftet, vilket bevisar att det inte behövdes så stora satsningar i den här formen, enligt den här modellen.
Herr talman! De första stegen inom kunskapslyftet togs i ett ekonomiskt läge som för Sveriges del fortfarande var alldeles förtvivlat. Vi hade ingen sysselsättningsutveckling och ingen tillväxt. Det var fortsatta besparingar och elände, liksom ett mycket stort missmod bland människor. I det läget vågade riksdagen fatta det ganska radikala beslutet att avsätta 10 miljarder till en jättesatsning på vuxenutbildning där människor som blev arbetslösa, ibland kanske under en lång period, fick chansen till en meningsfull utbildning i stället för att vara i ibland meningslösa aktivitetsåtgärder från den arbetsmarknadspolitiska sidan. Det var ett mycket vågat beslut som mötte stark kritik i kammaren från dem som inte stod bakom majoriteten. Det beslutet innebar att hundratusentals människor fick möjlighet till grundläggande studier, ofta på gymnasienivå och ofta också yrkesinriktade men där teorin fanns med; detta under en period då arbetsmarknaden var i stort sett död. Nu är situationen radikalt annorlunda. Det växer väldigt snabbt, inte i hela landet men i stora delar. Det är en mycket fin sysselsättningsutveckling, och det finns ett mycket stort behov av människor med en bra grundläggande utbildning. I det läget kommer många människor just från kunskapslyftet, och de har en större chans att få arbete. Jag skulle tro att det snarare är så att utvecklingen under 90-talet, med en mycket stor samhällsomvandling, har gjort att den traditionella arbetsmarknadsutbildningen - den korta yrkesinriktade utbildningen där det gällde att få de rätta handgreppen för att sedan ta ett arbete där det var brist - har svårigheter i dag. I dag behövs det mer av grundläggande teoretisk utbildning för att man sedan ska kunna ta en yrkesinriktad utbildning och få ett gott fotfäste på arbetsmarknaden. Vi ser det på en del av de statistiska uppgifter som kommer nu när det går bättre för Sverige. Kunskapslyftet har naturligtvis inslag som inte har varit av toppkvalitet. Men jag har ett mycket bestämt intryck av att det har betytt väldigt mycket för enskilda människor och för moderniseringen av Sverige.
Herr talman! Jag skulle också mycket kort vilja betona att satsningar på forskning inte behöver stå i motsats till satsningar på folkbildning. På t.ex. Lärarhögskolan i Stockholm bedrivs det oerhört litet forskning. Jag är säker på att Lärarhögskolan i Stockholm skulle göra mycket bättre insatser för folkbildningen och för utvecklingen av förskola, grundskola och gymnasium om forskningen på Lärarhögskolan fick mer resurser.
Herr talman! Jag delar Ana Maria Nartis uppfattning att man inte ska ställa folkbildningen mot forskningen. Det handlar snarare om att vi alla ska agitera för att just utbildnings och forskningsområdet behöver ökade resurser framöver. Det är ett av de viktigare politikområdena. Det gäller också våra lärarutbildningar. En tradition av att inte ha en stark forskningskoppling har gjort att vi har fått lärarutbildningar som inte är så bra som de skulle kunna vara om vi hade fått med oss den traditionen längre tillbaka i tiden. Regeringen arbetar nu med en lärarutbildningsproposition som ska läggas fram under nästa år. Den kommer att handla om strukturen i lärarutbildningen. Men den kommer också att handla om kopplingen till forskningen. Det är ett område där jag delar Ana Maria Nartis uppfattning. Det behövs en förstärkning av kopplingen mellan lärarutbildning och forskning kring lärande.
Herr talman! Några kommentarer först och sedan en eller två frågor beroende på hur mycket jag hinner med i min första replik. Att vi satsar mycket på forskning inom det här området är bra. Men faktum är att utöver den statliga forskningen drar JAS mycket stora resurser. Ericsson, Astra och andra företag bidrar också mycket till forskningen. Läser man Forskning 2000 kommer man fram till att den statliga forskningen i Sverige ligger ungefär i mitten av jämförbara länder. Att regeringen nu är medveten om att fler ungdomar ska komma till högskolan tycker jag är alldeles utmärkt. Det är en målsättning som är mycket viktig, och den delar vi från moderaternas sida helt och hållet. Jag talade ju om det i mitt anförande. Södertörns högskola hade nog inte kommit till under en moderatledd regering, säger utbildningsministern. Det tror jag inte alls. Jag tror att den mycket väl hade kunnat komma till. Däremot är jag spiksäker på att Chalmers tekniska högskola och Jönköpings högskola inte hade blivit stiftelsehögskolor under en socialdemokratisk regering. Men det vittnar ju ändå om gott omdöme, tycker jag, att ni inte vill ändra på det och förstatliga de högskolorna i dag. Så till det här med studenternas egna val. Vi har ju tre kriterier för detta - studenternas egna val, utbildningens kvalitet och tidigare uppnådda resultat - som vi menar ska styra antalet platser inom högskola och universitet. Det är alltså tre olika kriterier. Jag lyssnade för ett tag sedan - det är ganska länge sedan nu - på en sändning från A-ekonomi, där utbildningsministern var med. Han fick en fråga om vad han tänkte göra med alla de tomma platser som fanns i samband med att höstterminen startade. Man nämnde, vill jag minnas, Gävle, Dalarna och Mitthögskolan. Utbildningsministern svarade: Vi måste se över svårigheterna att rekrytera. Man får väl vänta ett tag. Jag har en utskrift från sändningen, som jag kan visa. Högskolorna fick vänta några veckor. Det som hände var att de fick 200 platser var. Är det en bra politik, utbildningsministern?
Herr talman! I den budgetpropositionen fick Kungliga tekniska högskolan en mycket stark utveckling av antalet platser. Det berodde bl.a. på att där finns det ett högt söktryck. Jag talade med högskolan strax efter det att propositionen hade lagts fram, och man var mer än nöjd med resurstilldelningen. Chalmers, den stiftelsehögskola som Hjertén talade om, är det inte aktuellt att förstatliga. Den ska fortsätta att vara en stiftelsehögskola. Det är en bra sådan. Den fick också en stark resursutveckling. Man planerar nu tillsammans med Göteborgs universitet särskilda satsningar på teknik inriktade på grupper som i vanliga fall inte söker till de här områdena. Det är klart att söktrycket spelar en roll. De tekniska högskolorna har fått en rejäl dusör, just på grund av att de också är populära bland studenterna. Hjertén skisserar ett fördelningssystem som, när han beskriver det på det här sättet, blir ohyggligt krångligt. Vilken högskola ska över huvud taget känna till hur resursutvecklingen ser ut framöver när söktryck, något slags kvalitetsutvärdering och en tredje faktor ska vägas in? Och hur gör Hjertén när man vill satsa på nya högskolor? Karlskrona/Ronneby är ett bra exempel eftersom moderaterna efter tio år nu har upptäckt att högskolan finns, att den har bra kvalitet, att den är intressant och att den har en inriktning som ligger i bräschen när det gäller nya kunskapsområden. Den högskolan hade naturligtvis inget söktryck till att börja med. Det krävdes en fast politisk vilja. Det krävdes att man stod fast vid att bygga upp en stark högskola som fick skaffa sig en egen profil. Det krävdes att studenter inte bara från Blekinge utan också från omgivande delar efter hand fick känna att detta faktiskt är en mycket bra högskola. Högskolepolitik måste alltså bedrivas på lite längre sikt än söktrycket för året. Det tycker jag inte är någon särskilt klok strategi.
Herr talman! Utbildningsministern misstolkar mig avsiktligt. Det är självklart inte så att man hoppar fram och tillbaka när det gäller antalet platser. Men söktrycket bör spela en viss roll. Utbildningsministern var ju inne på att söktrycket har spelat en viss roll när det gäller Tekniska högskolan i Stockholm och Chalmers. Vi vill också lägga till andra kriterier. Ett kriterium är kvaliteten. Jag vet att utbildningsministern är inne på att kvalitetsgranska högskoleutbildningen och universitetsutbildningen i Sverige, vilket jag tycker är mycket bra. Eftersom det här är min sista replik vill jag avsluta med en fråga om den sociala snedrekryteringen. Utbildningsministern säger att det gäller att få många nya platser i högskolor över hela landet. Då minskar den sociala snedrekryteringen. Jag tror inte att det är så lätt. För många år sedan när jag läste i Uppsala minns jag att en företrädare till utbildningsministern, Ragnar Edenman, sade att den nya skolan skulle se till att man inte fick någon social snedrekrytering till högskolan. 20 år senare hamnade jag i riksdagen och ställde en fråga om just detta till en företrädare till Thomas Östros. Då hade vi ändå en snedrekrytering. Han sade ungefär vad Thomas Östros säger nu, att det blir många nya studenter och att det är bra, för då blir det även många nya studenter från arbetarklassen och inte bara från högre tjänstemannagrupper. Nu har det gått ytterligare 15 år och vi diskuterar precis samma fråga. Den sociala snedrekryteringen är ungefär lika stor och på vissa områden större. Det räcker alltså inte med att inrätta nya platser. Jag tror inte heller att det räcker med att få ett bättre studiemedelssystem, även om det kan spela en viss roll. Det kommer vi att diskutera senare. Det behövs ett annat kultur och utbildningsklimat i skolan. Det är där man har misslyckats. Redan i gymnasieskolan väljer eleverna utifrån sin sociala bakgrund, och då är det kört för många elever. De väljer inte naturvetenskapligt program, de väljer inte samhällsvetenskapligt program. De väljer i stället fordonsprogram och annat och är inte alls intresserade av att gå vidare. Det är där problemet finns.
Herr talman! Jag har ingen invändning mot beskrivningen av verkligheten. Social snedrekrytering är ett mycket komplext problem. Det är ju inte någon liten utbildningspolitisk fråga, det är en spegling av samhället. Vi har fortfarande skrankor mellan befolkningsgrupper som gör att det inte alltid fungerar så väl som vi skulle önska. Bygger vi ut innebär ju det att fler får chansen. I andelar räknat har vi fortfarande ett mycket besvärande problem med att inte alla studiebegåvningar söker sig till högskolor. Det är i stor utsträckning föräldrarnas bakgrund och tradition som är styrande. Jag har visat på vad vi vill göra i den här viktiga frågan. Det handlar om att bygga ut högskolan och införa ett generösare studiestödssystem. Det handlar också om en aktivare rekrytering från högskolornas sida. Vi kommer att kunna återkomma till riksdagen med ytterligare konkreta förslag på området. Men hur moderaternas politik skulle kunna komma till rätta med detta är för mig fullständigt obegripligt. På vilket sätt och i vilken omfattning skulle det påverkas av en moderat politik, som vill dra tillbaka samhällets insatser där de behövs som allra mest, som vill låta klyftorna öka i samhället och som vill elitisera skolan på ett sådant sätt att de bästa ska söka sig åt sidan och alla andra få lite sämre utbildning? Jag tror inte att det är någon särskilt god strategi för att komma till rätta med klyftor i samhället. Lars Hjertén tog också upp problemet - som han uppfattar det - med att vi har ett näringsliv som satsar väldigt mycket på forskning och utveckling. För mig är det ett mysterium att man kan säga: Ja, men det är bara Ericsson och Astra! Det är väl väldigt bra för vårt land att det är på det här sättet, och vi ska vara rädda om det. Vi har i dag en hisnande utveckling inom den medicinska forskningen, där Sverige med stora och starka företag men också med framväxande småföretag kan fortsätta att vara en mycket stark nation. Det är en tillgång. Det är också, statistiskt sett, ett omvänt förhållande mellan ett lands rikedom och den andel som staten satsar på forskning. Ju rikare ett land är, desto större andel ser vi att näringslivet satsar. Det är orsakat av att om vi har en hög kompetens och utbildningsnivå blir sådan verksamhet intressant att lokalisera till ett land som Sverige, t.ex. på informationsteknologins område, där vårt land står sig mycket väl i den internationella konkurrensen.

Herr talman! Det område som Gunilla Tjernberg tar upp låter för mig som ett angeläget forskningsområde - medievåld och hur det påverkar människor, inte minst barn och ungdomar. Jag kan inte forskningsläget på området. Jag känner inte heller till hur många forskare som är engagerade i detta. Något som är viktigt i det här sammanhanget är att jag inte är beredd att ta av de resurser som vi nu har i forskningsråden och på universiteten för den fria forskningen och säga: Nu ska ni skära av en bit, eftersom vi här har ett intressant forskningsområde som kom upp i riksdagsdebatten häromveckan. Vi har allihop många sådana hjärtefrågor, och en sådan åtgärd skulle krympa något som också är väldigt viktigt: utrymmet för det fria sökandet efter kunskap bland forskare. Vi ska inte skära bort delar av det härifrån och skicka i väg på beställning. Men det är klart att det är en viktig fråga, och det finns också aktörer inom forskningssystemet som det går att resonera med i den här typen av frågeställningar. Det gäller allt från sektorsforskningsorganen till forskningsråden, Forskningsrådsnämnden och andra aktörer. Jag deltar gärna i en sådan diskussion.

Herr talman! Med tanke på den tidigare debatten här i dag ska jag lugna utbildningsminister Östros med att min fråga inte kommer att röra det livslånga lärandet och förskolan. Jag har i stället en konkret fråga som rör utökningen av platserna i läkarutbildningen. Regeringen beslutade i december 1998 att säga upp de s.k. ALF-avtalen. Uppsägningstiden är fem år. "Vårdkommissionen föreslår vidare att läkarutbildningen skall utökas med 200 nybörjarplatser senast höstterminen år 2002. En förutsättning för detta är dock, enligt kommissionen, att staten och de enskilda landstingen kommer överens om statens ersättning för praktik och forskning." Med anledning av det här och kanske för att göra verkligheten tydlig för en del landstingspolitiker skulle jag vilja veta vad som nu gäller och vad som kommer att gälla beträffande resurstilldelning till de nya platserna inom läkarutbildningen.
Herr talman! ALF-avtalen är ju de avtal som reglerar vad staten betalar till landstingen så att säga för det intrång i sjukvården som förorsakas av utbildning och forskning, så att landstingen kan erbjuda bra villkor för detta. Avtalen har en femårig uppsägningstid, och för ett år sedan sade staten upp avtalen. Det innebär att vi nu har en period framför oss av förhandlingar, och de kommer att gälla omfattningen, inriktningen och strukturen av de s.k. ALF-medlen. Jag vill inte ännu gå in på vad min uppfattning om detta är. Det ligger i förhandlingens natur att vi måste tala om saken, spänna musklerna lite grann och se var vi kan hamna. Det är dock riktigt, som Lennart Gustavsson påpekar, att den formulering som finns i budgetpropositionen finns där för att göra alla medvetna om att i de ALF-medel som nu finns är inte expansionen i läkarutbildningen medräknad.
Herr talman! Jag ska var mycket kortfattad. Jag kan förstå att utbildningsministern i ett förhandlingsläge inte tänker avslöja den taktik och kanske framför allt den åsikt som han själv företräder, men jag tror att det är viktigt för att vi ska ha en möjlighet att bygga ut läkarutbildningen, som kanske kommer att behöva byggas ut ännu mer, att vi hittar en bra lösning, som är accepterad och väl förankrad lokalt på de utbildningsanstalter där denna utbildning bedrivs. Jag tror att vi kan vara överens om det.
Herr talman! Vi är överens, och i detta ska också finnas den djupa insikten om att ansvaret när det gäller den kliniska forskningen är delat mellan landstingen och staten. Det finns ibland i diskussionen från landstingens sida en tendens att vilja skjuta över det ansvaret på denna kammare, och så ska det inte vara. Det är ett delat ansvar, och det är intimt sammankopplat med den verksamhet som landstingen ansvarar för, en bra sjukvård. Då ska också klinisk forskning och utbildning bedrivas inom den sjukvården.

Herr talman! Låt mig börja med att lite återgälda den trevliga ton som utbildningsministern använde när han inledde sitt anförande och säga att också vi från Vänsterpartiets sida ser positivt på det samarbete som har bedrivits, där var och en av de tre partierna bidragit med det som man har av konstruktiva idéer och lösningar utan att ge avkall på sin egen politik eller sina egna principer. Låt mig också fortsätta i denna trevliga anda och säga att jag instämmer i allt det som Lennart Gustavsson hittills i denna kammare har uttalat och säkert också i det som Britt-Marie Danestig så småningom kommer att yttra i den fortsatta debatten. Själv kommer jag i det här inlägget att tala lite grann om Vänsterpartiets syn på den högre utbildningen och forskningen i anslutning till det betänkande som vi i dag diskuterar. Men låt mig börja något bredare än så. Den högre utbildningen inom universitet och högskolor var tidigare riktad enbart till överklassen. Det handlade om att den härskande klassen i generation efter generation säkrade sin maktställning och återskapade sin kultur och sin bild av världen. Man brukar ju säga att kunskap är makt, och därför är kampen om tillgång till utbildning en av de viktigaste för arbetarrörelsen och dess båda partier i Sverige att föra. Vi har också nått långt. I dag är det självklart att alla barn och unga ska ha utbildning, och alltfler av båda könen skaffar sig också en högre utbildning. Men mycket återstår förstås också att göra. Herr talman! Dagens betänkande går också i rätt riktning. Vänsterpartiet står därför bakom betänkandet i dess helhet. Vi ser positivt på att den massiva satsning på utbildning som tidigare startats nu går vidare. Sammanlagt kommer medel för 89 000 nya platser att ha skapats på universitet och högskolor mellan åren 1997 och 2002. Det är mycket välkommet, även om en del har gått åt till att täcka tidigare överintag. Det ger fler människor tillgång till utbildning, och det bidrar till ett bättre, mer öppet och mer demokratiskt samhälle. Kraven från arbetsmarknaden ökar för varje år som går. Därför ökar också behovet av utbildning. Vi välkomnar också att satsningen tydligt inriktas på tekniska och naturvetenskapliga utbildningar där behovet är som störst. Dessutom är det naturligt att när den utmärkta satsningen på kunskapslyftet nu börjar ge resultat också bereda fler studerande plats på landets universitet och högskolor. Det har tidigare varit uppe till debatt här i kammaren i dag. Jag kan konstatera att flera av de borgerliga partierna här visar med all önskvärd tydlighet att de inte anser det lika väsentligt som vi inom majoriteten att så många som möjligt ska kunna ges en möjlighet till högre utbildning. I stället vill Folkpartiet och Moderaterna skära ned kunskapslyftet, och i stället vill Herr talman! Vänsterpartiet ser också positivt på det faktum att övergångsfrekvensen från gymnasieskolan till högskolan på senare år har ökats. Men vi är också eniga med regeringen om att det inte är nog att som fallet var 1993/1994 bara 37 % går vidare till högskolan inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning. Vi delar därför regeringens målsättning att hälften av en ungdomskull ska ha påbörjat högskolestudier vid 25 års ålder. Som framgår av dagens betänkande är både den sociala och könsmässiga snedrekryteringen fortfarande omfattande. Många arbetarklassungdomar har ingen studievana med sig hemifrån, har fått sitt självförtroende försämrat under tidigare skolår och känner sig inte hemma i den främmande miljö som den akademiska världen ofta utgör. För kvinnor finns fortfarande många osynliga hinder som skapar en utsållning ju högre upp i hierarkierna man kommer. I den akademiska världen råder fortfarande alltför ofta en unken och instängd stämning. Titlar, traditioner och vanor efter tydlig borgerlig och manlig norm fortsätter att dominera. Ska denna situation brytas krävs krafttag, inte bara inom de områden som berörs i dagens betänkanden, men också inom dessa. Ytterligare insatser behövs för att bryta de mönster som gör att så få av arbetarklassens barn läser vidare. Tanken att alla gymnasiestuderande ges behörighet till högskolan är viktig att försvara. Därför är det bra att moderaternas reservation när det gäller lärlingsutbildning är just en reservation. Satsning på små och medelstora högskolor runtom i landet är också en viktig del liksom tillgången på utbildningsplatser över huvud taget. Senare i dag kommer betänkandet om ett reformerat studiestöd att diskuteras. Jag ska inte här föregripa den diskussionen alltför mycket. Jag nöjer mig med att konstatera att det är ett välkommet förslag som Vänsterpartiet står bakom fullt ut. Det innehåller en viktig insikt: "Det nu framlagda förslaget från regeringen är så utformat att det är möjligt att, om det anses motiverat och ekonomiskt möjligt, längre fram göra förändringar på enskilda punkter, t.ex. när det gäller bidragsdelen, fribeloppet eller antalet terminer, utan att systemet behöver göras om från grunden." För oss är det motiverat att bryta den sociala snedrekryteringen. I det arbetet är studiestödssystemet ett viktigt verktyg. Vänsterpartiets mål om studielön på sikt står fast. Moderaterna invänder i en av sina reservationer att personskadeskyddet, som behandlas i betänkandet, inte kommer att gälla studenter vid bl.a. privata högskolor. Vänsterpartiet konstaterar att det står varje privat utbildningsanordnare fritt att själv teckna försäkring för sina studenter men också att det finns en annan lösning. De privata ubildningsanordnarna är välkomna att införliva sina utbildningar i det gemensamma. Det löser inte bara den här frågan utan ökar också rättssäkerheten för studenterna. Vår uppfattning är att utbildning och forskning bäst bedrivs i gemensam regi och att de ska stå fria från vinstintressen och andra hänsyn än att skapa en utbildning av så god kvalitet som möjligt för studenterna. Det ska vara en utbildning som grundar sig på kritiskt tänkande och en demokratisk grundsyn som innebär en helhetssyn på världen och ger förutsättningar för ett öppet och demokratiskt samhälle såväl som ett gott och framgångsrikt liv för den enskilde. Vi ifrågasätter därför den marknadsanpassning med privatfinansierade professurer, köpta uppdragsutbildningar som ger högskolepoäng och stiftelsedrivna högskolor som vuxit fram under 90-talet. Herr talman! Den akademiska världen är hemvist för en omfattande och viktig vetenskaplig forskning, ett forum för kritisk debatt och analys av historien och samtiden. Vänsterpartiet allierar sig med de radikala krafter som kämpar för att forma den högre utbildningen till en mötesplats för alla människor, till en kraft som vill omforma samhället och göra det öppnare och mer demokratiskt. Uppgiften är inte bara, som någon har uttryckt det, att förstå och förklara världen utan också, och inte minst, att förändra den.
Herr talman! Jag håller med Kalle Larsson att kunskap är makt. Därför ska arbetarklassen få tillgång till utbildning. Men tillgång är inte detsamma som att känna sig tvingad. Vägen till lycka är inte självklart kunskap, men kunskap kan ge en väldig tillfredsställelse. Kalle Larsson talar föraktfullt mot borgarna. I själva verket tycks vi vara mer intresserade av att alla ska vara delaktiga. Kalle Larsson talar om att alla ska vara delaktiga i det livslånga lärandet och i vuxenutbildningen. Men har Vänsterpartiet någon enda gång lyft tanken att stötta de utvecklingsstörda i deras kamp för att få sina möjligheter till kompetenshöjning? Nej, min slutsats är att Vänstern bär skenet av att hjälpa de svagare grupperna men har i realiteten blivit ett parti som vill gynna dem som längtar efter makt.
Herr talman! Låt mig inleda med att säga att jag har svårt att använda begreppet svaga grupper på det sätt Yvonne Andersson gör. Det finns i realiteten väldigt få människor som är svaga. De utvecklingsstörda eller - som jag uppfattade det - de som kommer från arbetarklassen och som inte har en lika god bakgrund är inte att betrakta som svaga grupper. De har mycket att komma med om man bara ger dem tillfälle att göra det. Vänsterpartiets uppfattning är att vi ska ge allt stöd till att få samma förutsättningar för alla människor. Det gäller alla oavsett bakgrund, oavsett etnicitet och oavsett kön. Det gäller också om man är funktionshindrad. Det är därför vi med stolthet har ställt oss bakom propositionen om funktionshindrades rätt till utbildning, som har diskuterats tidigare här i kammaren. Att kristdemokraterna inte gör det visar bara tydligt att de fortfarande lever kvar i den gamla synen där de som är fuktionshindrade ska stoppas undan på en särskild specialskola i stället för att kunna bo kvar i sina hemkommuner och där få den hjälp och det stöd de behöver.
Herr talman! Med Kalle Larssons kunskap och intelligens borde han inse att det inte finns en enda kommun i dag som klarar av att ge de dövblinda barnen den hjälp som de förtjänar och som de behöver för att utvecklas efter det att man lägger ned de skolor som hade detta som specialitet. Jag tycker att det är allvarligt att anklaga ett parti för att inte vilja hjälpa de svaga som försvar för att man inte själv ser vidare än just makten, kunskapen och den egna ideologins syften. Det är allvarligt att man i stället använder dessa grupper. Vi tror på att varje människa ska ha rätt till möjligheter att utvecklas. Vi tror på att kunskap ska finnas tillgänglig. Men kunskap ska inte vara något som enbart ska ge makt. Kunskap har ett värde i sig för människors välbefinnande och utveckling av samhället som kan vara fritt från maktkoncentration.
Herr talman! För att vara kristdemokrat talar Yvonne Andersson ovanligt mycket om makt. Jag tror att det är bra att inse att kunskap har ett maktperspektiv. Det är just därför som arbetarrörelsens partier har sett det som så viktigt att alla människor får tillgång till den makt som kunskapen innebär. Det är därför som det är så beklagligt att kristdemokraterna inte i samma utsträckning som majoriteten vill bygga ut antalet platser till högskolan. Låt mig också konstatera att Yvonne Andersson med sin intelligens och med sin kunskap borde kunna inse att de 2 000 barn med multihandikapp som i dag finns ute i kommunerna bättre kommer att kunna hjälpas i framtiden med de utvecklings och resurscentrer som nu kommer att skapas. Det blir antingen i Ekeskolan, i Hällsboskolan eller någon annanstans, men det blir med de resurser som har funnits på specialskolorna tidigare. Nu kan man hjälpa alla elever, och inte bara de som råkade ha möjligheten att hamna på specialskolorna. Vi måste ju kunna se lite längre än bara precis till de människor som just nu är på en viss skola. Vi borde kunna se att det finns mängder av barn och andra människor ute i kommunerna som behöver den hjälp och den omsorg som Yvonne Andersson så gärna riktar mot just de särskilda elever som finns på de skolor som vi nu har diskuterat.

Herr talman! Jag är bekymrad över regeringens och riksdagens inställning till västra Sverige i olika situationer, och över hur Västsverige har hanterats. Jag bor där, och man ser självfallet mer av vad som händer i ens egen region. Det är också möjligt att man ser något enögt ibland. Men om jag lägger ihop de signaler jag har fått, den ena efter den andra, så blir slutresultatet bekymmersamt. En region behöver en myckenhet av högre utbildning i dag. Inte minst högskolorna har mycket stor betydelse för regionens utveckling. I förlängningen av det följer tillgång till kvalificerad arbetskraft och därmed en attraktiv miljö för arbete, ekonomi, etc. Om man jämför antalet utbildningsplatser mellan fyra olika regioner i Sverige får bekymret en mer precis grund. Västsverige ligger på mellan tre och fyra helårsstudenter per 1 000 invånare lägre än övriga Sverige. Med ca 1 1⁄2 miljon invånare blir det höga tal, och snedfördelningen är uppenbar. När jag sedan bryter ned högskoleplatserna till läkarutbildningsplatser blir resultatet än mer snett. Här har Västsverige 81 utbildningsplatser per 1 miljon invånare, medan övriga regioner har följande antal: Malmö-Lund och 157 i Norrland. Jag vill anknyta till vad utbildningsutskottet skriver om fördelningen av platser till universitet och högskolor. Utskottet tar upp fyra kriterier som bör medräknas för att få högskole och universitetsplatser. Det rör sig om söktrycket från studenterna, näringens behov, lärosätets möjlighet att anordna utbildning - i det torde också ingå att ge tillgång till praktik - och att ta emot studerande. Beträffande det första kriteriet var det förra året i snitt nära fyra studenter som sökte till varje plats i Västsverige. I övriga riket var det mellan två och en halv och tre. Jag har inte siffrorna speciellt för läkarutbildningen. Det är ovedersägligen så att i regioner där man genomför sin utbildning - där stannar man gärna. Inte minst gäller det läkarutbildningen som är så praktikinriktad, efter ett par års teoretiska studier. Behovet av läkare i Västsverige är stort redan i dag, och kommer att bli än större. Det är ett bekymmer att antalet utbildningsplatser är för få. Det är ju en mycket lång tid mellan utbildningsstart och färdig läkare. Därför måste här till snabba förändringar. Detta gör att också det andra kriteriet, dvs. det om näringens behov, är väl uppfyllt. Beträffande möjligheter t.ex. till praktik i läkarutbildningen är tillgången till patienter i Göteborg betydligt bättre än på andra håll. Det kan ju i och för sig diskuteras om det är bra eller inte, men ur utbildningssynpunkt torde det vara värdefullt. Dessutom har Göteborg tidigare haft 170 läkarutbildningsplatser, medan de är betydligt färre i dag. Det kan alltså inte vara något större problem att återgå till de 170. Slutligen har vi i Göteborg möjligheten att ta emot studenter rent rumsligt i dubbel bemärkelse. Här har de flesta universitets och högskoleorter problem. Jag förde en diskussion om detta i den bostadspolitiska debatten. Här måste staten vidta åtgärder, antingen med direkt stimulansstöd för byggande av studentbostäder eller genom att man sänker vissa krav på de här bostäderna och gör dem enklare så att de inte blir alltför dyra. Alternativt måste båda åtgärderna vidtas. Sammantaget har både Göteborg och övriga Västsverige stora förutsättningar att ta emot fler studenter. Det är faktiskt en nödvändighet. Alla utbildningsutskottets kriterier är uppfyllda. Det är glädjande att det finns så många motionärer - ett trettiotal - från Västsverige i denna fråga. Det visar på insikten där.

Herr talman! Om kammaren hade bifallit t.ex. Folkpartiets motion om att låta sökandetrycket mer påverka tilldelningen av platser så kanske fler hade kommit in på läkarutbildningen, som Lennart Kollmats talade om. Jag ska kort återanknyta till det som jag talade om i mitt huvudanförande, nämligen den högre utbildningen. Det var väldigt länge sedan, innan utbildningsminister Thomas Östros kom in i kammaren. Jag tror att bl.a. Jan Björkman sade att Folkpartiet föreslår marginella förändringar i kvaliteten. I verkligheten innebär vårt budgetförslag omkring en halv miljard till högre utbildning - till forskarutbildning, till Forskningsrådsnämnden och till doktorandtjänster. Det innebär ytterligare 70 respektive 200 miljoner för åren 2001 och 2002. Detta föreslår även vi genom att acceptera en viss minskning av utbyggnadskapaciteten. Jag tror att man måste tänka efter, utan att göra någon drastisk bromsning här. Anslagen per student har minskat med så där en 10-20 % vid de svenska högskolorna - det är klart att det påverkar kvaliteten. Det är också väldigt viktigt att den fria grundforskningen inte hotas. Det är bra att företag och andra beställer forskning utifrån, men det är också viktigt att vi har en fri grundforskning. En del har fått det att låta som att Folkpartiet är negativt till kunskapslyftet. Inte alls! Vi vill som sagt var ha en utbildningsbank för vuxna, där alla har rätt att få gymnasieutbildning. Men vi får inte glömma bort att kunskapslyftet till 80 % är riktat till arbetslösa. Det är en arbetsmarknadssatsning. Vi anser att det är bättre att lägga våra pengar i vår budget på åtgärder som ger riktiga jobb i stället för att prioritera arbetsmarknadssatsningar. Sänkta skatter och avgifter för företagen som minskar lönekostnaderna och ger fler jobb är bättre. Det är en huvudmotivering till besparingen på kunskapslyftet. Vi anser också att det behöver utvärderas mer.

Herr talman! Det sker en välbehövlig utbyggnad av landets högskolor. Det rör sig om tusentals platser. Utbildningsministern sade beträffande detta att det sker en mycket stark utbyggnad. Han nämnde Handelshögskolan, som fick omdömet att den ökar mycket starkt. Chalmers får en god resursutveckling, sade han också. Det är bra! Men vi är motionärer från fem partier som har tagit upp de frikyrkliga högskolornas villkor. Vi har tre yrkanden, varav yrkande 2 behandlas i detta betänkande. Yrkandet handlar om en rimlig tillväxt för de här nämnda högskolorna. De finns i Uppsala, Örebro och Stockholm. De är relativt unga. Numerärt har de en förhållandevis måttlig omfattning, men skolorna är både i växande och har rönt positiv uppmärksamhet inte minst i de äldre teologiska fakulteterna. Alla de här högskolorna förordnades 1993 tillstånd att utfärda högskoleexamen för teologisk utbildning. De fick en 80-poängsbehörighet. Detta är något som fortfarande gäller för skolorna i Uppsala och Örebro, medan Teologiska Högskolan i Stockholm under resans gång fått behörighet att högskoleexaminera teologiskt studerande om 140 poäng. Herr talman! Redan från starten fick de här högskolorna en betydligt svagare tilldelning av statliga medel till utbildningen. Detta är något som har följt med genom åren. Teologiska Högskolan här i Stockholm har t.ex. inte erhållit lokalstöd fullt ut, vilket är gängse i statsstöd till högskola och universitet. THS har haft 80 studieplatser, och får nu ytterligare 10. Dessutom omvandlas också ett projektstöd. Jag har en hälsning till utbildningsministern som påpassligt hann slinka ut genom dörren just nu - men han kommer här. Som utskottet skriver i betänkandet har man nu ett tusental vardera om året reserverat för en senare fördelning. Därför skulle jag önska att man vid fördelningen också skulle kunna beakta en mycket ringa förstärkning numerärt sett till dessa högskolor. Jag tar gärna en muntlig accept på detta från denna talarstol av Thomas Östros. Jag tycker att utbildningsutskottet har tagit alltför lätt på frågan. Man refererar bara den här uppräkningen som är på sammanlagt 25 platser, trots att ansökningarna till de här fristående högskolorna är många. Av det skälet kommer jag att stödja reservation 1 där man har ställt sig bakom det här yrkandet. Jag tror att det finns sakliga skäl för detta. Att inte tappa bort dessa skulle också ligga väl i linje med att man talar om en utbyggd högskola. Här avkräver man huvudmännen och deras supportrar en uppställning med egna skattade pengar. Det är någonting som man inte kräver av andra fristående högskolor, det må vara banker, industrier eller kommuner som står bakom dem. Herr talman! Vi vill ha en jämförbar och rättvis tilldelning när högskoleverksamheten byggs ut. Detta rimliga krav yrkar jag bifall till genom att stödja reservation nr 1.

Fru talman! Det har varit en lång och intressant debatt, viktig för skolans framtid. Den har pågått i sex timmar nu. Det är också viktigt, när vi nu fortsätter med att tala om ett nytt studiestödssystem, att vi ser till att studenterna får möjligheter att genomföra sina studier. Vi debatterar nu utgiftsområde 15 Studiestöd, betänkande UbU2, och Ett reformerat studiestödssystem, betänkande UbU7. Under flera år har kristdemokraterna debatterat det nuvarande studiestödssystemet och krävt förändringar. Att vi nu i millenniets sista månad äntligen har ett förslag på riksdagens bord är mycket positivt, även om vi inte är helt nöjda med förslaget utan upplever lite av känslan att det bara bidde en tumme av reformen. Förbättringarna för de studerande är ytterst marginella. I vissa stycken upplever studenterna förslagen rentav som en försämring. Kristdemokraterna vill medverka till att bygga ett långsiktigt hållbart och överblickbart studiefinansieringssystem som vilar på bredaste möjliga politiska förankring. Det hade varit önskvärt att regeringen sökt en bred politisk förankring kring ett reformerat studiestödssystem, särskilt som propositionen i många delar avviker från Studiestödsutredningens förslag. I många stycken överensstämmer ändå propositionen med våra överväganden. Det är därför vi har valt att inte yrka avslag på propositionen. Men på några väsentliga punkter hade vi gärna sett att regeringen hade gått längre och följt Studiestödsutredningens förslag. Jag kommer i mitt anförande att peka på några punkter där vi anser att regeringens förslag bör utvecklas och förbättras. Fru talman! Kristdemokraterna har länge argumenterat för ett studiemedelssystem där totalbeloppet är fördelat på hälften bidrag och hälften lån. Som ett första led i denna satsning har vi i vårt förslag till statsbudget avsatt drygt 260 miljoner kronor mer än regeringen redan under år 2000, som framgår av betänkande UbU2. Kostnaderna för utbildning och studiestöd kan, med regeringens egna ord, ses som en samhällelig investering som ger avkastning i ett senare skede i form av ökad ekonomisk tillväxt samt social och kulturell utveckling. Det är därför anmärkningsvärt att regeringen inte går längre i sina satsningar med hänvisning till att ekonomin inte tillåter det, särskilt som man gång på gång påpekar att det går bra för Vi tvingas alla till prioriteringar av hur vi vill använda befintliga medel. Regeringen har valt att inte prioritera studenterna. I stället satsar man på maxtaxan, som gynnar höginkomsttagarna. Vi beklagar detta och står fast vid våra tidigare deklarerade ståndpunkter när det gäller bidrag och fribelopp samt striktare krav på studieresultat. Jag kommer att utveckla detta resonemang längre fram i mitt anförande. Fru talman! Utgångspunkten för det nya studiestödssystemet bör enligt vår mening vara att det ska vara ekonomiskt hållbart och överblickbart både för den enskilde studenten och för samhället. Det är också viktigt att studiestödssystemet är så utformat att det inte upplevs som ett hinder för studier utan i stället uppmuntrar till studier, även i de kretsar där man är mer studieovan. Ingen möda får sparas för att komma till rätta med den sociala snedrekryteringen. Här spelar studiestödet en mycket viktig roll. Kristdemokraterna delar regeringens åsikt att studielånen ska betalas tillbaka. Enligt uppgifter från CSN uppgår studielånen till mer än 100 miljarder kronor, och skuldstocken ökar år från år. Nuvarande system är en tickande skuldbomb för staten. Årligen avskrivs mellan 4 och 6 miljarder kronor av studielånen. Även avskrivningarna ökar år från år. Jag avser också i detta hänseende att återkomma till frågan längre fram. Fru talman! Regeringen föreslår i sin proposition att studiestödets generella bidragsdel höjs från 27,8 % Höjningen av den generella bidragsdelen i studiestödet är ett steg i rätt riktning. Men enligt vår mening är den otillräcklig. Vi delar de studerandes uppfattning att studiemedlens värde kraftigt urholkats under de senaste tio åren. Kristdemokraterna anser att ambitionen ska vara att den generella bidragsdelen ska vara 50 % av totalbeloppet, en åtgärd som innebär att lånedelen minskar. Både den enskildes plånbok och statskassan mår bra av begränsat låntagande. Det hade varit bra om regeringen som ett första steg accepterat Studiestödsutredningens förslag om en generell bidragsnivå på Vi är också mycket tveksamma till propositionens förslag om hur det högre studiebidraget ska hanteras. I stället för ett först-till-kvarn-system borde man göra bedömningar utifrån ett medvetet urval. Först-tillkvarn-systemet är djupt olyckligt och orättvist. En lågutbildad ung människa som efter ett studieuppehåll vill börja studera igen på exempelvis gymnasienivå kan med detta först-till-kvarn-system få höra: Tyvärr, du kan inte få något studiemedel, pengarna är slut. Kristdemokraterna anser att systemet måste präglas av större flexibilitet. De som är beredda att satsa på att ta igen förlorade studieår måste fångas upp så snart som de själva känner sig redo att återuppta studierna utan att riskera att mötas av byråkratiska hinder, som att invänta rätt ålder, och regler som hindrar dem att få studiemedel. 91 000 kr. Det är den inkomst som de studerande kan ha och ändå vara berättigade till fullt studiestöd. Regeringens förslag är ett steg i rätt riktning, även om kristdemokraterna helst sett att inkomstgränsen avskaffats helt. Vi anser att inkomstgränsen för fullt studiebidrag är kontraproduktiv och bidrar till ökad snedrekrytering. För att rekrytera studenter från inkomstsvaga grupper och studieovana hem är det viktigt att det blir möjligt att studera utan att dra på sig stora lån. Det är också viktigt att studenter som väljer att själva ta ekonomiskt ansvar för sina studier inte straffas. Ett sådant ansvarstagande bör i stället uppmuntras. Som jag tidigare framhållit har kristdemokraterna i sitt förslag till statsbudget för år 2000 anslagit 200 miljoner kronor som ett första steg i avskaffandet av inkomstgränsen. Kristdemokraterna anser också att kravet på studieresultat för fortsatta studiemedel bör skärpas, vilket vi beräknar ska ge en motsvarande besparing under samma anslag. Det är stötande, fru talman, att en student kan registrera sig på t.ex. en sommarkurs och sedan varken delta i undervisning eller klara några prov men ändå ha rätt till studiemedel för kursen. Fru talman! Kristdemokraternas förslag med högre bidragsdel och inget inkomsttak gör att totalnivån måste diskuteras utifrån delvis andra förutsättningar. Vi vill diskutera studenternas helhetssituation, inklusive studiemedel. Vi delar inte regeringens åsikt att speciella behov tillgodoses inom ramen för andra förmånssystem. Principen att summan av bidrag och lån är lika för alla studerande måste således sättas i relation till övriga system. Regeringen föreslår också i propositionen möjlighet till ett tilläggslån på 1 600 kr per månad för studenter äldre än 25 år. Vi anser att tilläggslånet inte är en hållbar lösning för att möta studenternas ekonomiska helhetssituation. Vi ifrågasätter också åldersgränsen. Om behoven finns måste dessa kunna tillgodoses även om personen är 24 år eller yngre. Studerande med barn är t.ex. en ekonomiskt utsatt grupp, och regeringens förslag tillgodoser inte på något sätt deras behov. Kristdemokraternas förslag till vårdnadsbidrag omfattar även studenter och utgör utifrån ett helhetsperspektiv en bättre lösning för den enskilde. Vi föreslår också en höjning av lägsta nivån i föräldraförsäkringen från 60 kr till 120 kr per dag. De här båda satsningarna förbättrar, till skillnad mot förslagen i propositionen, situationen för studerande med barn. De erfarenheter som finns från de försämringar som gjorts, bl.a. när barntillägget drogs in för svux och svuxa, visar att det tillägget var avgörande för många kvinnors möjlighet att studera. Vi hoppas att regeringen återkommer till riksdagen med en konsekvensanalys av situationen för studerande med barn. Denna bör sedan ligga till grund för beslut om eventuellt barntillägg i studiestödet. Fru talman! Den höga skuld som dagens system ofta medför för den enskilde leder till att många studenter ger upp hoppet och inte räknar med att kunna betala tillbaka sina skulder. Det urholkar förtroendet för systemet och undergräver känslan av personligt ansvar för egna skulder. Tyvärr är det allt vanligare att studenter uppmuntras till eller väljer att dra på sig så höga studieskulder som möjligt, eftersom de ändå skrivs av. Regeringens förslag, där återbetalningen relateras även till lånestorleken, är ett steg i rätt riktning, eftersom det i det avseendet tvingar till personligt ansvarstagande. Utgångspunkten att lån ska betalas tillbaka är också i enlighet med kristdemokraternas grundläggande syn. Rimligheten i detta ökar ju lägre lånedel systemet tillåter. I kristdemokraternas alternativa system kommer betalningsbördan att minska. Men det är mycket viktigt att de ekonomiska konsekvenserna för individen inte blir orimliga genom de nya återbetalningsreglerna. Det vi också saknar i propositionen är incitament för den enskilde att betala av snabbare på studieskulden. Vi efterlyser någon form av bonussystem som stimulerar låntagaren till en förtida betalning av studieskulden. Vår förhoppning är att regeringen återkommer med konkreta förslag i frågan. Fru talman! Avslutningsvis tycker kristdemokraterna att det är bra att propositionen om ett reformerat studiesystem äntligen har kommit. Mycket i förslaget tycker vi är bra och många steg tas i rätt riktning. Men vi hade gärna sett att regeringen tagit steget fullt ut till ett bättre studiestöd. Yvonne Andersson kommer senare i debatten att bl.a. beröra de utvecklingsstördas studiesituation och deras möjligheter till studiestöd med anledning av avskaffandet av timersättningen i studiestödet. Jag står självklart bakom samtliga kristdemokratiska reservationer, men nöjer mig för tids vinnande med att yrka bifall till reservationen i betänkande

Fru talman! Utbildningsministern och regeringen har länge utlovat en rejäl reformering av studiestödet. Vi var många som väntade, och många som blev förvånade över hur Utbildningsdepartementet med Thomas Östros i spetsen valde att lämna en proposition där man alltjämt passar när det gäller de grundläggande problemen om studiemedlen. Jag tycker inte att regeringen ens anstränger sig för att hitta en bred politisk uppgörelse. Man har i stället valt att luta sig mot en vänstermajoritet. Vad har det gett för signaler? En studiemedelsproposition med nytänkande har varit utlovad, och det har varit många förhoppningar om att det äntligen ska bli en positiv förändring. Det verkar, fru talman, som att studenterna, trots Lucia och ljusets dag, fortfarande får leva i ett mörker utan ljuset i sikte. Regeringen kommer bara halvvägs i sitt försök att reformera studiemedelssystemet. Bidragsdelen höjs endast marginellt, och återbetalningen stramas upp. Återbetalningstakten höjs. Skuldbördan är fortfarande i det närmaste lika stor som tidigare. Regeringens förslag kommer att leda till att återbetalningen av studieskulden blir en orimligt tung börda för yrkesgrupper utan utsikt till höglönekarriärer. Om vi menar allvar med att fler människor ska rekryteras till högskolor och universitet måste vi vara beredda att skapa bättre villkor för studenterna. Om det livslånga lärandet ska gälla alla måste vi bryta den sociala snedrekryteringens grepp om den högre utbildningen. Alla partier säger sig vara överens om att bryta den sociala snedrekryteringen. Det kunde vi också höra tidigare i eftermiddag. Förra året när vi diskuterade studiemedel fanns det från några partier idéer och visioner om att förändra studenternas situation. Ett år har gått. Studiemedelspropositionen har kommit, men de konkreta förslagen fattas fortfarande från bl.a. Kristdemokraterna och Folkpartiet. De säger sig ha en vision om en 50/50-princip och att förändra och förbättra för studenterna. Längre än så kommer man inte. Erling Wälivaara diskuterade just visionen. De konkreta förslagen och de konkreta pengarna i budgeten finns inte. Centerpartiet visionerar inte längre. Vi har prioriterat utbildning och studiemedel i vår budget, och vi har presenterat ett tydligt förslag som ger studenterna möjligheter. Det är märkligt att både Miljöpartiet och Vänsterpartiet har kunnat godkänna regeringens studiemedelsförslag. I båda partiernas program står det klart och tydligt att studielön är lösningen på den sociala snedrekryteringen och på studenternas ekonomiska situation. Hur är det då möjligt att gå med på ett förslag som nästan försämrar i stället för förbättrar för studenterna? Jag skulle gärna vilja höra hur det går ihop för de partierna. Fru talman! När vi i Centerpartiet arbetade fram vårt förslag till nytt studiemedelssystem hade vi tre utgångspunkter. Först och främst ska skuldbördan efter studietiden lättas. Minskad skuldsättning och mindre framtida amorteringar är de enskilt viktigaste faktorerna för att motverka den sociala snedrekryteringen. De är också avgörande steg för att öka den s.k. utbildningspremien, dvs. det ekonomiska utbyte man har av att studera vidare. Det når inte regeringen på långa vägar med sitt förslag. Den andra utgångspunkten vi hade var att studiemedelssystemet ska vara enkelt och lättöverskådligt. Den enskilde studenten måste ha möjlighet att överblicka sin egen skuldsättning och återbetalning de kommande åren. Det ska vara ett tydligt system som underlättar för dem som själva vill minska skuldbördan genom att helt eller delvis avstå från lånedelen i studiestödet. Staten har ett intresse av ett enkelt och enhetligt system för att minska byråkratin och trygga lika behandling. Eftersom regeringens föreslagna bidragsdel inte är stor finns det, som det ser ut i dag, nästan ingen möjlighet för studenterna att enbart klara sig på bidragsdelen. Den tredje utgångspunkten var att systemet ska konstrueras så att subventionerna i systemet blir tydliga. Regeringen konstaterar själv att nuvärdet av framtida avskrivningar i dagens system kan komma att uppgå till 4 miljarder kronor årligen. Det är samhällsekonomiskt ineffektivt att tvinga låntagare att under ett helt yrkesverksamt liv betala av på studielån för att så småningom ändå drabbas av en avskrivningsförlust. Vi menar att subventionen bör göras tydlig genom att läggas på en stor bidragsdel i stället för dolda räntesubventioner eller genom olika slags avskrivningar. Vår utgångspunkt för det nya studiemedelssystemet utgår från att ansvar för studiefinansiering ska delas mellan stat och individ. Vi har föreslagit att studiestödets totalbelopp ska utgöras av lika delar bidrag och lån. Inom ramen för bibehållet totalbelopp om 7 098 kr ska alltså bidraget och lånet uppgå till vardera 3 549 kr. Det blir alltså en höjning av bidraget på 1 576 kr, samtidigt som vi höjer fribeloppet till två basbelopp, vilket motsvarar 18 200 kr ökning per år. Dessutom anser vi att det ska vara möjligt att jämka inkomsterna mellan höst och vårterminerna när man studerar båda terminerna - allt för att underlätta för de studenter som har ett sommarjobb. Prioriteringen på en kraftigt ökad bidragsdel innebär att skulderna vid återbetalningens början kommer att vara ca 30 % lägre än i dag, vilket minskar de månatliga amorteringarna och ökar möjligheterna också för dem med förhållandevis låga inkomster att betala tillbaka sina skulder. Vidare innebär den ökade bidragsdelen, tillsammans med vårt höjda fribelopp, större möjligheter för studenterna att minska skuldbördan genom att självmant avstå från att utnyttja lånemöjligheten i större eller mindre utsträckning. Med vår bidragsdel och en sidoinkomst på två basbelopp, innebär det att studenten får drygt 6 600 kr netto i månaden 12 månader om året. Centerpartiets förslag innebär vidare att ålderspensionsavgiften som betalas inte ökar kraftigt, vilket bidrar till en bättre framtida pension för studenterna. Man kan då konstatera att systemet som vi föreslår kommer för flertalet studenter att innebära avsevärt lägre skuldsättning och därmed större möjligheter att, med rimliga amorteringar, betala av sina skulder. Utöver förändringarna av studiestödssystemet måste särskilda åtgärder vidtas för olika grupper studerande, t.ex. särskilda lån för dem med barn. Vi anser att de frågorna ska lösas i särskild ordning utanför studiestödssystemet. I längsta möjliga utsträckning ska systemet motverka särskilda lån i sådana situationer. Vi föreslår i en kommittémotion att ett barnkonto ska inrättas. Det ska innebära en höjd garantinivå för föräldrar i föräldrapenningen samt ett beskattat barnkonto, lika för alla barn, som föräldrarna fritt kan disponera under barnets förskoleår. Fru talman! Enligt utredningen Ursprung och utbildning - social snedrekrytering till högre studier är skuldbördan efter studietiden en av de viktigaste faktorerna för att komma till rätta med den sociala snedrekryteringen. Regeringen sätter också upp höga ambitioner. Man skriver i propositionen att studiestödet ska verka rekryterande och därmed bidra till ett högt deltagande i utbildningen. Det ska vidare ha en utjämnande verkan mellan individer och grupper i befolkningen och därmed bidra till en ökad social rättvisa. Men med en marginellt minskad skuld efter den högre utbildningen förenat då med kraftigt skärpta krav på återbetalning kan man knappast bidra till att uppfylla ambitionen att minska den sociala snedrekryteringen. Ett av studiestödets viktigaste uppgifter omintetgörs därmed. Fru talman! Jag kan tänka mig att förslaget som ligger på bordet i dag inte riktigt blev som utbildningsministern hade tänkt sig med de vackra orden om att förändra och få ned den sociala snedrekryteringen. Vi i Centerpartiet tänker inte medverka till ett studiemedelssystem som vi befarar kommer att leda till ökad snarare än minskad social snedrekrytering. Därför vill jag yrka bifall till reservation 2 under mom. 1, som innebär avslag på hela propositionen. Ett avslag på propositionen innebär inte per automatik ett avståndstagande från de enskilda delarna utan tar hänsyn till det faktum att beslut om studiestödssystemet måste fattas som en helhet och att det är lämpligare att regeringen snarast återkommer med ett nytt förslag i enlighet med vad som föreslås i vår motion. Vi kan inte acceptera att det helt enkelt inte lönar sig att studera till en rad yrken. T.ex. kan vi nämna att en nyutexaminerad lärare ofta har en studieskuld som uppgår till mer än 230 000 kr efter nio terminers studietid. Få lärare får en sådan löneutveckling att de någonsin kommer att kunna betala av sin skuld - inte ens minska den. Det behövs nämligen en ingångslön på ungefär 27 000 kr i månaden för att klara av det. Regeringens förslag är alltså långt ifrån tillräckligt. Man föreslår i propositionen att bidraget per studiemånad ska uppgå till 34,5 % och lånet till 65,5 % av totalbeloppet. För studenterna innebär det att skuldsättningen typiskt sett enbart blir 9,5 % lägre än i dag. Återbetalning ska ske genom ett modifierat annuitetslån med återbetalning på 25 år eller antalet år till dess låntagaren har fyllt 60 år. Det är bra att flytta subventionerna från avskrivning av skulder med oöverblickbara konsekvenser för såväl enskilda som för statsfinanserna till en höjd bidragsdel. Försöket att reformera studiemedelssystemet blir bara förödande för studenterna. Återbetalningstakten stramas upp, men skuldbördan är fortfarande i det närmaste lika stor. Fru talman! Jag tycker att det är dags att ta Sveriges studenter på allvar. Utbildning är inte en statlig kostnad utan en investering. Det ligger i landets intresse att vi på bästa sätt tar hand om våra studenter. Studiemedelssystemet har varit föråldrat ända sedan det kom i slutet på 80-talet. Därför är det så viktigt att vi nu inför ett nytt studiemedelssystem som håller i längden och som bygger på ett delat ansvar mellan staten och studenterna. Jag tycker att det är synd att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet inte lyssnar på den massiva kritik som framkommit mot förslaget. Som förslaget ser ut i dag kommer regeringen bara halvvägs i sitt försök att reformera studiemedelssystemet.

Fru talman! Sofia Jonsson säger att de konkreta förslagen saknas från kristdemokraterna. Pengarna finns inte. Det är helt korrekt. Men jag sade också, som Sofia Jonsson hade hört om hon hade lyssnat på mitt anförande, att vi tar ett första steg, om än litet, mot målet. Vår ambition är att vi ska ha 50 % generellt bidrag och 50 % lån. Jag vill också påminna Sofia Jonsson om att jag när jag har räknat på Centerns förslag har sett att det inte fullt ut är finansierat. Det är t.o.m. så att ert förslag i fråga om fribeloppet är betydligt sämre än vad regeringen föreslår. Vad gäller ambitionerna och målen har annars Kristdemokraterna och Centerpartiet såvitt jag kan förstå inte avvikande meningar i någon större utsträckning. Jag vill fråga Sofia Jonsson om Centerpartiet i framtiden vill avskaffa det s.k. fribeloppet helt.
Fru talman! 200 miljoner är ett väldigt litet steg mot en princip om 50/50, Erling Wälivaara. Det kan jag hålla med om. Det fattas som jag kan se väldigt mycket innan man kan lägga fram ett förslag som förverkligar den vision som kristdemokraterna har. Jag tycker att det är synd. Jag tycker att det är synd att man går ut och säger någonting som man sedan inte kan stå för. Vi har diskuterat detta i flera år. Ända sedan mandatperioden började efter valet har vi diskuterat hur viktigt det är att komma till rätta med den sociala snedrekryteringen. Men när vi väl ska fatta besluten och budgeten ska skrivas vågar man inte ta steget, utan då är det bara visionerna och orden som gäller och inte de konkreta handlingarna. Det tycker jag är väldigt synd. Vad gäller Centerpartiets förslag kan jag säga att det är finansierat. Det finns också tydligt och klart i våra papper. Vad gäller fribeloppet föreslår vi två basbelopp i stället för 2,5, som regeringen föreslog. Däremot satsar vi mycket mer på bidragsdelen, vilket jag tror att studenterna blir glada för. Det handlar om att ha möjligheten att studera vidare och ha de ekonomiska förutsättningarna att hantera en högre utbildning. Det åstadkommer man, tror jag, genom att höja bidragsdelen och göra det möjligt för så många som möjligt att ekonomiskt klara av en högre utbildning. Med vårt förslag får man möjlighet att studera och samtidigt tjäna upp till 70 000 per år. Med vår bidragsdel och fribeloppet får man en nettoinkomst på drygt 6 600 kr per månad.

Fru talman! Det är bra om ni lägger till pengar redan nu. Vi har också ett konkret förslag. Vi har en budget. Vi har finansierat det. Det är ett helt nytt förslag om en 50/50-princip, som är kristdemokraternas vision. Det har vi lagt fram ett konkret förslag om. Kristdemokraterna får gärna hänga på i kammaren.

Fru talman! Vi är många som har väntat på propositionen om studiestödet mycket länge. Det är naturligt att man har varit spänd på det. Hur studiemedlet är utformat är ju viktigt för hur vi ska kunna rekrytera människor till högre utbildning i Sverige. För Folkpartiets del har målet för den högre utbildningen länge varit att åtminstone hälften av varje årskull som går ut gymnasieskolan ska läsa vidare på högskolan. Då är det naturligtvis den enskildes intresse för studier som ska vara avgörande för studiemöjligheterna - inte den privata ekonomin. Detta nya förslag till studiestödssystem löser bara en del av de problem som diskuterats under många år när det gäller studiestödet. Det är positivt att regeringen föreslår en höjning av bidragsdelen, men det är negativt att regeringen inte vill slå fast att ytterligare höjningar ska komma successivt. Målet borde vara Det är också positivt att inkomstgränsen för vad en student får tjäna extra innan studiestödet minskar - den s.k. fribeloppsgränsen - höjs. Men den borde ha höjts mer och på sikt avskaffats helt. De få studenter som klarar av att bedriva heltidsstudier och samtidigt arbeta ska inte bestraffas. Folkpartiet föreslår i sin motion att man redan nu höjer fribeloppsgränsen från Det borde också, fru talman, vara dags för åtminstone en blygsam höjning av totalbeloppet. Studenternas ökade kostnader under 90-talet har inte motsvarats av en höjning av studiemedlen. Inte minst behovet av egen dator har ökat de ekonomiska påfrestningarna för studenter. Det har efterlysts konkreta förslag i debatten. Här har vi ett konkret förslag. Folkpartiet föreslår därför att totalbeloppet höjs med 200 kr i månaden för alla studerande. För att finansiera det föreslår vi en del förändringar, bl.a. en lägre bidragsdel för vuxenstuderande på gymnasienivå - 60 % i bidrag i stället för de 82 % som regeringen föreslår. Jag tror att ett högre totalbelopp kan betyda mycket för en vuxenstuderande - kanske mer än bidragsdelen - när det gäller att bestämma sig för att satsa på utbildning, särskilt när man har familj och barn. En annan praktiskt reform som skulle underlätta för studenterna där det är svårt att få extraarbete om somrarna är att övergå till treterminssystem. Därför har Folkpartiet föreslagit extra anslag i budgeten till universitet som anordnar sommarkurser. Högskolornas utbildningsår borde delas upp på tre terminer och även innefatta sommarmånaderna. I dag tvingas många studenter antingen gå arbetslösa eller ta sommarkurser som egentligen inte passar deras utbildning för att klara sin försörjning över sommaren. Ett treterminssystem skulle göra det möjligt för studenterna att välja mellan att göra ett långt sommaruppehåll och att studera även på sommaren. Fru talman! Konkurrens och möjlighet att välja mellan olika alternativ skulle vara bra även i hanteringen av studiemedel. Därför anser Folkpartiet att möjligheten borde öppnas för fler än CSN att hantera utbetalning och eventuellt också återbetalning. Vi har föreslagit att man utreder olika modeller för hur banker och försäkringsbolag skulle kunna komma in i systemet. En viss konkurrens skulle mycket väl kunna förbättra servicen för studenterna t.ex. när det gäller väntetider och förmånliga möjligheter till förskott. Finansieringen av det nya studiemedelssystemet är otydlig. Regeringen beräknar kostnaden till 4,1 miljarder kronor och tänker återkomma till riksdagen i kommande budgetarbete. Vi har funnit att kostnadsberäkningarna i propositionen är oklara, och det presenteras inte tillräckligt underlag. En gång när det nuvarande studiestödssystemet infördes - det vi har i dag - fanns det egentligen ingen som hade någon uppfattning om hur låneskulden skulle utvecklas för olika enskilda låntagare, och ingen hade heller någon riktig uppfattning om hur stor del av skulderna som skulle komma att avskrivas. För att inte upprepa detta misstag efterlyser vi i regeringens proposition en ordentlig kalkyl för hur återbetalningssystemet kommer att fungera. De personer som kommer att få betala t.ex. 10 % av sin inkomst i återbetalning får det svårt om skattesystemet inte har förändrats och om löneutvecklingen inte blir bättre för många akademikergrupper. Fru talman! Både kompetensutveckling i yrkeslivet och livslångt lärande är betydelsefullt för framtiden. När nu ett nytt studiesystem ska antas borde det vara tillfälle att också diskutera andra möjligheter för lite äldre studerande att finansiera studier efter några år i arbetslivet. Jag tycker, som föregående talare här har sagt, att det nu hade varit rätta tillfället att ta upp frågan om individuella utbildningskonton. Yrkesarbetande måste ha möjlighet att förbereda sig på kommande yrkesavbrott för att inte vara helt beroende av arbetsgivarens eller statens välvilja. En anställd måste ha möjlighet till utbildning som arbetsgivaren inte är beredd att räkna som personalutbildning. På senare tid och i budgetpropositionen har regeringen talat om utbildnings eller kompetenskonton. Kanske kan ministern utnyttja tillfället i dag och upplysa om hur långt den här diskussionen inom regeringen har kommit. Folkpartiet har länge krävt att människor ska få göra skattebefriade avsättningar på samma sätt som i pensionssparandet för att vid yrkesavbrott kunna studera utan att behöva låna pengar. Vi anser också att dessa utbildningskonton ska kunna vara individuella. Den enskilde individen ska ha rätt att själv bestämma när och till vad pengarna ska användas. Hur ser utbildningsministern på individuella utbildningskonton, kompetenskonton? Enligt Folkpartiet ska vi ha ett rättvist och konsekvent studiestödssystem. Studiestödssystemet ska inte blandas ihop med arbetslöshetskassan. Systemet i dag - där människor i vuxenutbildningen som måste låna pengar till sina studier sitter i samma klassrum som de som får allt i bidrag, utan att behöva låna, eftersom de har rätt ålder och tillhör a-kassan - är inget bra system. Bidrag av typen UBS ska inte förekomma i framtiden. Därför har Folkpartiet avvisat formuleringen i propositionen att regeringen ska få förorda att den högre bidragsdelen ska kunna få riktas till speciella grupper, beroende på arbetsmarknadssituation osv. Studiemedelsfrågan är bara en komponent bland en mängd faktorer som påverkar om människor väljer att gå vidare till högre utbildning. I utbildningssammanhang talas det mycket om social snedrekrytering till högre studier. Den bistra sanningen är att ingen av de utbildningsreformer som genomförts under de senaste 30 åren i nämnvärd utsträckning har påverkat nya grupper att välja högre utbildning. Det finns många andra viktiga faktorer här än studiemedlen. Skatter och löner t.ex. är mycket viktiga faktorer. Det är inte alla som vill skuldsätta sig utan hopp om att investeringen ska ge ett visst ekonomiskt utbyte. Även om det finns många andra skäl att studera än hög lön är det klart att det, om det ekonomiska utfallet av en utbildning t.o.m. riskerar att bli negativt, är färre som vill ta steget. Tyvärr har den socialdemokratiska regeringen under de senaste åren urholkat skattesystemets principer så som dessa en gång slogs fast i skattereformen, som Folkpartiet också var med på. Det har man gjort genom att inte höja brytpunkten för statlig skatt i takt med att fler människor får höjda inkomster. Man har också gjort det genom att behålla den s.k. värnskatten. Bara genom denna förändring av skatterna har högre utbildning blivit betydligt mindre lönsam för många grupper. För att fler människor ska välja högre utbildning i framtiden krävs det att lönebildningen, skattesystemet och de olika bidragssystemen ges en sådan utformning att kunskap och kompetens premieras. Utbildningspremien i Sverige måste höjas. Det vore bästa sättet, fru talman, att påverka snedrekryteringen till högre studier. Så länge utbildningspremien i samhället är låg kommer särskilt ungdomar från studieovana miljöer att tveka om att satsa på högre utbildning. Fru talman! För att spara tid nöjer jag mig med att yrka bifall till Folkpartiets reservation 3 under mom. 6.

Fru talman! Inledningsvis måste jag säga att det var fascinerande men också förvånande att höra de fyra föregående talarna och deras anföranden. Det var både fascinerande och förvånande utifrån den debatt om studiestöd som vi haft de senaste åren. Vi har ju snarare blivit anklagade för att inte komma med förslag. Är det inte dags nu? har man frågat. Det är ju så oerhört angeläget att lägga fram ett studiestödsförslag. Sedan får jag här i kammaren i dag höra: Nu avslår vi det där. Ni bör nog återkomma. Ni bör nog skapa en bredare politisk förankring för detta. Eller också säger man: Det här behöver utredas vidare. Man kan nästan misstänka att den nu starka önskan om att skjuta upp förslaget om studiestödsreformeringen snarare ligger i den egna oförmågan att lägga fram färdiga konkreta och finansierade förslag. Ser man till den samlade borgerliga oppositionen blir det tveksamt eftersom det är en oerhörd skillnad mellan Centern å ena sidan och de tre andra borgerliga partierna å andra sidan. Men skulle man försöka titta på ett borgerligt alternativ finner man att de borgerliga egentligen är förvånansvärt tomhänta. Det är ett allmänt prat om att det är viktigt att det framtida systemet är modernt och flexibelt, och bidragen borde vara högre eller lägre. Fribeloppet borde också vara högre eller lägre, och CSN borde i största allmänhet läggas ut på entreprenad. Men något mer konkret kommer egentligen inte ut av detta. Det är klart att det känns underligt. Vi socialdemokrater har tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet kunnat enas om ett förslag som är fullt finansierat och som betyder att vi tillför över 4 miljarder kronor till studiestödssystemet innebärande att vi kan höja bidragsdelen. Dessutom kan vi höja fribeloppet, och vi får ett nytt och bättre återbetalningssystem. Vidare får vi ett mer enhetligt och lättöverskådligt studiestödssystem än det gamla. Därför är vi väldigt nöjda. Själv är jag väldigt nöjd med att kunna presentera det här studiestödssystemet. Dessutom vill jag manifestera detta genom att här, fru talman, yrka bifall till utskottsmajoritetens hemställan i betänkandena UbU7 Jag vill också passa på att tacka Vänsterpartiet och Miljöpartiet för ett gott samarbete när det gäller att få fram de slutgiltiga texterna till studiestödspropositionen. Sedan kommer jag helt kort till bakgrunden. Bakgrunden till reformeringen känner alla till. Det är naturligtvis de bakomliggande utbildningspolitiska mål som vi har i vårt land: att varje medborgare, oavsett kön eller socioekonomisk bakgrund, ska ha möjlighet till en god utbildning. Det här blir i någon mening viktigare i det informations och kunskapssamhälle som vi just nu håller på att växa in i dels när det gäller att möta de ökade kunskapskraven på arbetsmarknaden, dels när det gäller att möta, förstå och hantera de förändringar som också sker i samhället i övrigt; detta för att man ska kunna utöva sin demokratiska rätt som medborgare och delta i samhällsdebatten. Alla i denna kammare känner till hur vi inom socialdemokratin har försökt möta detta genom satsningar på kunskapslyftet och på en expansion av den högre utbildningen. Vi vågar påstå att de här satsningarna inte bara ökar volymen och bredden och även människors möjligheter till utbildning utan också i sig är en drivkraft för tillväxt. Det är väldigt tydligt nu, inte minst i en situation där sysselsättningen stiger och vi börjar få flaskhalsar på arbetsmarknaden, vilken oerhörd insats som expansionen av den högre utbildningen och kunskapslyftet har varit. Tänk om vi inte hade gjort detta! Tänk om alla ni som här i kammaren stått ett par gånger och talat illa om kunskapslyftet såsom arbetsmarknadspolitiska åtgärder som är till för att dölja arbetslösheten, hade fått genomföra en politik där färre hade fått möjlighet att utbilda sig! Hur hade det då sett ut i dag när det gäller tillgången på utbildad arbetskraft i Sverige? Nåväl, det är i de här sammanhangen som studiestödssystemet blir viktigt - det är en viktig förutsättning för att nå de utbildningspolitiska målen. I ett historiskt perspektiv vet vi allihop att stöden har haft en oerhörd betydelse, inte minst för att öka rekryteringen från grupper som annars inte skulle ha sökt sig till studier. Särskilt viktigt har det väl varit med vuxenstudiestöden. Det gäller då såväl de traditionella gamla stöden svux och svuxa som UBS där vi ser vilken oerhörd effekt det har haft i kunskapslyftet. Samtidigt vet vi att dagens system också har brister. Jag kan peka ut två mycket tydliga sådana. En brist för de vuxenstuderande är floran av olika stödformer: svux, svuxa, UBS, studiemedel och kanske någon annan finansiering. Det skapar en svårgenomtränglig flora av regler. Man frågar sig: Vilka möjligheter har jag egentligen att studera? Vilket stöd får jag? Dessutom kan vi konstatera att merparten av stöden är baserade på den inkomst man tidigare haft, vilket inte alltid har underlättat rekrytering av de grupper som har låg dagpenning. Det är en erfarenhet som inte minst kunskapslyftet har gett oss. Det är den ena svårigheten - en flora av olika system. Det andra problemet med dagens system är det som vi oftast debatterar, nämligen att den stora subventionen i dagens studiemedelssystem ligger efter 65 års ålder. Det är få som tror att dagens ungdomar väljer att studera på högskola med incitamentet: Jippi! De skriver av våra studieskulder om 40 år, eller så. Snarare är det väl nu tydligare än någonsin att vi måste se till att subventionen ligger tidigt, helst i bidragsdelen och i andra delar av studiestödssystemet. Vi vet också att skuldsättningen i sig drabbar den enskilde som kanske inte ens vågar börja studera därför att man är rädd för att sätta sig i skuld. Eller också säger man: Ja, ja, jag får ändå dras med en 4 procentig akademikerskatt resten av livet. Det är kanske inte alltid ett incitament för att fullfölja eller klara av sina studier inom rimlig tid. För samhället leder det här till kraftiga kostnader för avskrivningar av studielån. Vi vet att det finns många som har studieskulder på 300 000-500 000 kr. Det är klart att det är lån som de kanske aldrig kommer att betala tillbaka. Det leder till stora kostnader som några riksdagsmän i den här kammaren måste ta ansvar för under en ganska lång tid - men dock ta ansvar för. Det här var bakgrunden till Studiestödsutredningen där jag arbetade. Vi arbetade faktiskt ganska intensivt med att nå en bred parlamentarisk samsyn. Det var en parlamentarisk utredning. Vi nådde, tycker jag, ett bra förslag. Det var egentligen bara ett parti som inte fanns i den breda samsynen. Det var Moderaterna, som i en 16-sidig reservation totalt mälde ut sig från synen på hur det nya studiestödet ska se ut. Nåväl, nu har vi använt bakgrunden till Studiestödsutredningen och remissvaren för att äntligen få fram ett förslag. Vad man kort kan säga om detta är väl att det är ett samordnat system. Det är ett enhetligt och samordnat studiestöd. Det är lättöverskådligt, generellt och flexibelt. Vi kan justera det i efterhand inom ramarna. Vi kan dessutom konstatera att vi får en både tidigarelagd och senarelagd åldersgräns. Vi ger dem under 20 år möjlighet att få studiemedel och vi ökar åldersgränsen så att fler får möjlighet att nyttja det nya studiestödssystemet. Vi höjer bidragsdelen, och vi gör det dessutom pensionsgrundande. När vi pratar om höjd bidragsdel ska vi dock komma ihåg att varje procent kostar ungefär 250-270 miljoner kronor. Det är klart att det är svårt att nå målet 50/50 som många debattörer här talar om när vi vet hur pass dyrt det är att öka bidragsdelen. Men vi kommer en bra bit på väg. Vi klarar dessutom av att införa ett 82-procentigt bidrag för en prioriterad grupp. Vi vet att där är det angeläget att få fler vuxna in i utbildning. Inte minst viktig är 82-procentaren för dem som inte ser en möjlighet i dagens utbildningsbidrag, det särskilda utbildningsbidraget. Där är ju stödet helt inkomstrelaterat. Har man en väldigt låg dagpenning är inte ens 150 % av a-kassan tillräckligt motiverande för att man ska börja studera. I sådana fall är det viktigt med en kraftig höjning av bidragsdelen för en särskild grupp. Dessutom ökar vi möjligheten för dem som har en försörjningsbörda genom att ge tilläggslån på 1 600 kr i månaden. Det innebär att totalbeloppet för dem blir 8 700 kr i månaden, vilket motsvarar den högsta a-kassan efter skatt. Det tycker jag ger rimliga och goda förutsättningar för många att studera. Vi höjer också fribeloppet enligt ivriga önskemål från många. Vi vet också att avvägningen när det gäller fribeloppet, som vi nu höjer till 91 000, inte är alldeles enkel. Jag har respekt för Sofia, som för Centerns del talar om att man kanske inte ska höja det så mycket. Jag inser också risken för att en för stor höjning av fribeloppet sänder signaler om att man också ska göra annat än att studera under tiden. Jag tycker att det är viktigt att vi håller igen och har en rimlig avvägning. Å ena sidan är det studier man ska bedriva och det ska man göra effektivt. Å andra sidan ska vi inte heller hamna i ett läge där vi ger studiemedel och studielån till grupper som definitivt inte behöver det eftersom de har höga inkomster. Jag tycker att vi har landat däremellan och har ett väl avvägt förslag på 91 000 kr. Det är dyrt att avskaffa fribeloppet som några föreslår. Jag återkommer kanske till det i någon replik. Det här förslaget leder till minskad skuldsättning genom att vi höjer bidragsdelen men dessutom genom att vi får ett nytt återbetalningssystem. Det är bra för den enskilde och det är bra för samhället. Inte minst är det viktigt för den grupp vi talar om som får en 82 procentig bidragsdel. De får en mycket liten skuldsättning. För dem är det angeläget. Det är de som kanske oftast är rädda för att sätta sig i skuld. Vi får, som jag sade, ett nytt återbetalningssystem som vi kallar modifierat annuitetslånesystem. Kan någon här i kammaren hitta på ett bättre ord för detta är jag tacksam. Det låter sig inte enkelt uttalas. Vad innebär det? Jo, det inenbär att man har ungefär 25 år på sig att betala sina lån. Man vet också att det finns en tydlig avskrivning vid 67 års ålder. Socialdemokraterna, till skillnad från en del andra partier, inser vikten av att ha trygghetsregler som ger möjlighet till avskrivning om man blir sjuk och som ger möjlighet till lägre avbetalning om det är så att man inte har den goda inkomst man trodde att man skulle ha när man studerade. Den totala effekten av detta blir att vi får ett väl fungerande återbetalningssystem som är väsentligt mycket bättre än dagens, men som ändå ger en tydlig signal till dem som tagit studielån om att lånen ska betalas. Det är principen. När det gäller betänkandet som vi har behandlat i utskottet är det några punkter jag ska uppmärksamma. Den första är det jag inledningsvis nämnde: avslag på utreda-vidare-kraven. Som sagt, så sent som förra våren var det många i oppositionen som manifesterade vikten av att vi nu verkligen måste sätta detta i sjön. Det fanns t.o.m. en särskild reservation i riksdagen under rubriken Tidpunkten för reformeringens genomförande. Det var en särskild reservation där man tyckte att regeringen dröjde för länge. Från samma partier vill man nu vänta ytterligare och utreda. Jag kan som sagt inte misstänka annat än att det är för att man själv har problem med att klara av finansieringen. Inte minst syns det när man tittar på det andra betänkande som vi i dag behandlar i kammaren. Det rör utgiftsområde 15. Där kan vi se att inget parti har mer pengar än vad regeringen och Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänstern har i sina budgetförslag. Moderaterna föreslår minus 1,7 miljarder, Kristdemokraterna minus 1⁄2 miljard, Folkpartiet minus 2,7 miljarder och Centern, med reservation för att man föreslår ett helt annat system, hela minus 7,4 Här tar Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet ett ansvar för att finansiera reformen. När det gäller totalbelopp finns det en bred samsyn i kammaren. Det tycker jag är bra. Det är väl i princip bara Centern som föreslår ett något lägre totalbelopp. Annars är vi ganska eniga om att det är en rimlig nivå. Men när det gäller bidragsdelen är jag benägen att hålla med Sofia Jonsson i det hon tidigare sade om Kristdemokraternas och Folkpartiets förslag. Det är lätt för många partier att följa de krav som SFS och andra organisationer driver om att det ska vara 50/50. Samtidigt måste man i så fall ta ansvar för att finansiera detta. Det innebär i jämförelse med dagens förslag ytterligare 4 miljarder kronor som man måste plocka fram. Det är klart att det låter sig inte enkelt göras. Jag hittar inte den finansieringen någonstans hos vare sig Folkpartiet eller Kristdemokraterna, och inte heller fullt ut hos Centern. Som socialdemokrat har jag ingenting emot en ökad bidragsdel. Systemet som sådant medger ju också att vi framöver har möjlighet att justera bidragsnivåerna om vi tycker att det är prioriterat just då. Men just nu har vi inga sådana planer. När det gäller återbetalningssystemet är vi alla överens om samma princip: Skulden ska betalas tillbaka. Det tycker jag är ett bra erkännande i kammaren. Det är enkelt att dela uppfattning om en princip, men lite svårare att sedan ta konsekvenserna av den. Till skillnad från de borgerliga partierna har vi uppfattningen att det annuitetslånesystem som vi nu ska genomföra måste vara tydligt också i sina trygghetsregler. Ett annuitetslånesystem har den stora fördelen att det är skuldens storlek som påverkar återbetalningen. Det blir relativt förutsägbart. Samtidigt vet vi att ska det vara rimligt att genomföra systemet kan man inte betrakta det som enbart ett banklån. Det har vi varit angelägna om, inte minst när det gäller avskrivning vid 67 års ålder. Avslutningsvis vill jag säga att studiestödet är ett viktigt instrument för att bryta den sociala snedrekryteringen. Det har vi flera gånger tidigare påpekat från denna talarstol. Samtidigt måste vi vara medvetna om att också andra inslag är viktiga för att bryta en social snedrekrytering. Inte minst är tillgången till utbildningsplatser viktig. Den kraftiga expansion av högre utbildning som vi nu genomför i kunskapslyftet är jätteviktig för att fler ska få möjlighet att studera. Trots den kraftiga utbyggnaden med 88 000 nya platser på högskolan är det fortfarande 40 000-50 000 Det är därför förvånande att inte minst Centern nu väljer att inte fullfölja utbyggnaden, som vi tidigare gemensamt var överens om, utan väljer en lägre utbyggnadstakt. Det är viktigt när det gäller att bryta social snedrekrytering. Vad sedan beträffar hur man bemöter studenter vill jag säga att jag tror att vi där har en av de viktigaste möjligheterna att bryta social snedrekrytering. I kvalificerad utbildning, KY, där de studerande läser på studiestöd, har man lyckats rekrytera grupper som har en helt annan bakgrund än den traditionella högskolan. Varför det? Jo, de ser en tydlig yrkesinriktning. Man får kanske ett helt annat bemötande än när man kommer till riktigt stora utbildningsinstitutioner. Det finns mycket att ta vara på i erfarenheterna från KY, som tydligt visar på att studiestödet inte är hela svaret på frågan om social snedrekrytering. Den sista punkten är studentinflytandet. Det är klart att det är jätteviktigt. Har studenten möjlighet att påverka sin utbildning ökar det också förutsättningarna för deltagande i den. Jag tror att vi har en lång väg att gå innan vi kommit fram till att ge studenterna reell makt och verkligt inflytande över sin utbildningssituation. Jag tror att det är mycket viktigt för att de ska stanna kvar i utbildningen och inte sluta i förtid. För att minska den sociala snedrekryteringen, få in fler grupper i högre utbildning eller rekrytera fler vuxna till att läsa in gymnasiekompetens behövs alltså åtgärder på en mängd olika områden. Det kommer att undanröja många hinder för studier.

Fru talman! Jag får väl inledningsvis tacka Per Bill för att vi enligt Per Bills åsikt ändå i ingångsskedet delar tre principer. Sedan kommer vi kanske fram till olika slutsatser. När det gäller fribeloppet håller jag inte med om att tanken skulle ha varit att jag bättre kan avgöra hur andra ska studera. Det vore mig helt främmande. Däremot har jag till skillnad från många andra studenter makt och möjligheter att i riksdagen ta ansvar för statens finanser. Att avskaffa fribeloppet skulle enligt era egna beräkningar kosta 1,3 miljarder kronor, något som ni själva förvisso inte finansierar och som inte heller vi har möjlighet att finansiera. Jag säger att det är angeläget med en höjning av fribeloppet, men att avskaffa det är dyrt, och det finns andra och mera angelägna områden att satsa på. Däremot kan man inte komma ifrån att även om vi uppenbarligen delar tre principer, har moderaterna faktiskt inte kommit med någon egen konkretisering av förslag eller finansiering. Jag ser att de tankar som nu finns i de moderata motionerna i princip - i några fall t.o.m. ordagrant - är det som Ulf Kristersson skrev i sin 16 sidor långa reservation i Studiestödsutredningens förslag. Uppenbarligen har inte mycket hänt sedan dess bland moderaterna, utan det handlar fortfarande om modernitet, flexibilitet och konkurrensutsättning. Någon större konkretisering av förslagen märker jag inte. Om det nu är så oerhört angeläget att reformera studiestödssystemet enligt moderaternas synsätt, tycker jag att det är underligt att man inte på denna långa tid har lyckats konkretisera sig något mer. Tvärtom valde man när det fanns möjlighet till en bred politisk överenskommelse i utredningen att helt mäla ut sig ur det samband som alla andra partier i riksdagen satt och diskuterade.

Fru talman! Nej, det är nog ingen missuppfattning, men när det gäller fribeloppet måste man ändå komma ihåg dels, som jag sade tidigare, att det kostar oerhört mycket att avskaffa det, dels att man med dagens fribelopp eller t.o.m. med det nya som vi nu får kan tjäna upp till 220 000 kr om året innan det är fullt avräknat. Vi måste ställa oss frågan: Hur pass mycket ska man kunna tjäna vid sidan av innan det är rimligt att man påbörjar en ordentlig avtrappning? Det här är viktigt inte minst om vi måste se till att få resurser till dem som inte finns inom utbildningssystemet och att förbättra för dem som finns inom det. Vi har i det fallet vitt skilda uppfattningar mellan moderater och socialdemokrater. Ni har en uppbyggnad med en väsentligt mindre volym. Jag delar inte uppfattningen att de andra partierna hade tjänat på att välja den moderata strategin att inte konkretisera sig alls. Det är uppenbarligen så att det förslag som kammaren nu har att ta ställning till helt och hållet följer grunderna i Studiestödsutredningens förslag. Jag märker också när jag hör företrädarna för Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centern att man i huvuddragen ansluter sig till principerna i systemet men vill utreda vidare och få kompletterande förslag, något som jag väljer att attackera, eftersom jag själv har varit angelägen om att vi får ett nytt studiestödssystem.
Fru talman! Tomas Eneroth sade att vi rakt av yrkade avslag på propositionen. Jag ska för tydlighetens skull än en gång säga att vi för Folkpartiets del inte yrkar avslag rakt av på hela propositionen. Vi tycker faktiskt att det är bättre att det blir en förändring än att det inte blir någon förändring alls, men vi tycker, som jag också sade, att förbättringarna är otillräckliga. Det är synd att inte socialdemokraterna och Tomas Eneroth har varit beredda till en dialog om en del av dessa förändringar. Jag tycker t.ex. att ni underskattar betydelsen av även en blygsam höjning av totalbeloppet. Senast för någon vecka sedan var det en ganska stor artikel i TSO där man hade frågat olika människor som var tveksamma till studier hur stor betydelse totalbeloppet hade i jämförelse med bidragsbeloppet. Det var ganska många som ansåg att det var viktigare med ett högre totalbelopp än en högre bidragsdel. Det var viktigt i den akuta situationen. Sedan kan det finnas andra skäl att göra avvägningar. Men jag tycker ändå att det är synd att ni inte har varit intresserade av att diskutera en höjning av totalbeloppet. Den andra frågan är kalkylerna och finansieringen. Det är inte särskilt tydliga kalkyler i propositionen för hur de 4 miljarder som är avsatta ska räcka. Det är heller inte särskilt tydliga kalkyler för hur den enskildes ekonomi kan påverkas. Sådant kan man räkna ut. Jag har själv med hjälp av riksdagens utredningstjänst lite snabbt fått en fram en del siffror för olika yrkesgrupper och inkomstutvecklingar och hur låneåterbetalningen kommer att slå för dem. Det hade man kunnat förvänta sig betydlig mer av. Min första fråga gällde totalbeloppet. Den andra frågan är om Tomas Eneroth också tycker att regeringen när den återkommer med frågan inför nästa budget bör ha betydligt bättre kalkyler både för finansieringen och för hur det kommer att påverka privatpersoner.
Fru talman! För det första vill jag tacka Ulf Nilsson för att han gjorde det förtydligandet. Jag hoppas att också Per Bill lyssnade. Ni avstyrker inte propositionen, utan ni finner att delar i den är bra, men ni vill utveckla det vidare på ert sätt och utifrån er ideologi. Det kan man ha respekt för. När det gäller totalbeloppet visade remissopinionen väldigt tydligt att det fanns ett väsentligt större tryck att minska skuldsättningen och öka bidragsdelen än att öka totalbeloppet. I någon mening ökar vi ändå totalbeloppet genom det tilläggslån som vi öppnar för inom det nya studiestödssystemet. Där sker en ökning av totalbeloppet, men inte för samtliga grupper. Där har vi valt en annan prioritering. När det sedan gäller kalkyler och förtydliganden ligger det i sakens natur att allt inte syns i det underlag och den proposition som ligger här på riksdagens bord. Saker ska förtydligas i förordningar och i CSN:s regleringar. Där kommer vi nog allihop att få se de konkreta effekterna av alla förslag fullt ut. I jämförelse med de konkretioner som lyser med sin frånvaro i oppositionens alternativ måste jag nog ändå säga att propositionen är oerhört tydlig. Så pass tydlig så att man faktiskt själv, enligt vad Ulf Nilsson anför, kan sätta sig och räkna ut ungefär vad återbetalningen blir. En motsvarande uträkning blir i princip omöjlig med något av de andra partiernas förslag.
Fru talman! Jag efterlyser en större tydlighet när regeringen återkommer nästa gång inför nästa budget, vilket den säger att den ska göra. När det gäller totalbeloppet och det högre tilläggslånet är det en väldigt begränsad grupp, Tomas Eneroth, som kan få tilläggslånet. Faktum är att man inte bara kan räkna priset på grundval av basbelopp när det gäller studenter. Kostnaderna för studenter har uppenbarligen ökat mer de senaste åren än för andra grupper på grund av bl.a.
Fru talman! Det stämmer som Ulf Nilsson säger. Det är klart att kostnaderna ökat också för studenterna. Någonting som oroat mig, och som jag kan delge kammaren, är de ökade boendekostnaderna på många ställen i landet. Vi har tyckt att det varit angeläget att ha ett bostadsbidrag som finns tillgängligt för flertalet studenter. Utan det skulle det vara oerhört svårt för många studenter att kunna studera på studieorterna runtomkring i landet. Jag hoppas att det innebär att Ulf Nilsson och hans partikamrater visar samma stöd och entusiasm för att vi bl.a. har ett fungerande ungdomsbostadsbidrag.
Fru talman! Tomas Eneroth talar varmt om det nya studiemedelssystemet som regeringen och socialdemokraterna föreslår. Han menar också att det är ett stort steg framåt för studenterna. Jag sade inledningsvis i mitt anförande att vi var många som väntade. Det är klart att Tomas Eneroth, utbildningsministern och andra verkligen hade byggt upp förväntningarna. Det var många som väntade på förslaget ett bra tag innan propositionen kom. Man sade: Nu äntligen kommer vi att lägga fram ett riktigt bra förslag som kommer att se till att den sociala snedrekryteringen förändras och studenterna får det mycket bättre. Men när propositionen kom blev det ett pladask. Många frågade sig: Varför tog det så lång tid, och varför blev det så lite av det? Jag tycker att det är synd. Studenterna har väldigt länge varit en oprioriterad grupp, som vi har diskuterat här. Man har inte tagit dem på allvar och inte lyssnat tillräckligt mycket på dem. Om man ska diskutera social snedrekrytering är det inte enbart ett nytt studiemedelssystem som är avgörande. Det finns många andra saker, som Tomas Eneroth också var inne på. Det gäller t.ex. studentinflytande och studentbostäder. Vi i Centerpartiet har föreslagit en studiesocial utredning, något som tyvärr socialdemokraterna har avstyrkt, för att vi ska få en bra helhet i den högre utbildningen för studenternas skull. Tror Tomas Eneroth att socialdemokraternas förslag till studiemedel med ett par hundralappar i höjning och med skärpning av återbetalningen verkligen kommer att attrahera fler att studera inom den högre utbildningen?
Fru talman! Ja, det tror jag. Jag tror att förslaget kommer att locka fler att studera. Det nya studiestödssystemet kommer inte minst genom sin tydlighet att vara väsentligt mycket bättre när det gäller att rekrytera nya grupper till högskolan än det gamla. Det gäller särskilt om man ska jämföra det med Centerns förslag. Jag har väldigt svårt att se hur sänkt totalbelopp, en kraftig begränsning av antalet terminer, dvs. rätten att studera på högskolan, skärpta krav på studieresultat och en minskad utbyggnadstakt av den högre utbildningen skulle kunna rekrytera nya grupper till högskolan. Det må vara en sak att ha den vällovliga ambitionen att höja bidragsdelen och göra ett rimligt försök till finansiering. Men att delvis lösa det genom att ta bort ambitionen att bygga ut den högre utbildningen - vilket faktiskt Sofia Jonsson och Centerpartiet föreslår - och i stället minska den i jämförelse med regeringens förslag tror jag inte kommer att rekrytera nya grupper. Jag tror att det nya förslaget kommer att rekrytera nya grupper till högskolan. Men jag tror inte att Centerns förslag, om det hade haft förutsättningar att genomföras, skulle göra det. Det är det alldeles för kargt och snävt för att kunna göra.
Fru talman! Jag tror inte riktigt att Tomas Eneroth har läst Centerpartiets förslag helt och hållet. Vi föreslår att det nuvarande totalbeloppet ska vara delat 50 kr. Det är ett finansierat förslag som Centerpartiet lägger fram. Det förslag vi lägger fram om höjd bidragsdel och höjt fribelopp till två basbelopp innebär att en student, om den tjänar två basbelopp, kan få lite drygt Det är en bra höjning. Det är ett förslag som ger fler studenter möjlighet att studera vidare i högre utbildning, något som inte socialdemokraternas förslag ger. Tomas Eneroth säger att det är jättebra att alla ska betala tillbaka, vilket det är. Det är jättebra att man höjer med de hundralappar som socialdemokraterna föreslår. Men det räcker inte. Med den lilla marginella höjningen och med den strama återbetalningen blir systemet svårare att överblicka och också hantera framöver.
Fru talman! Det är onekligen inte så att vi skulle vara ensamma om att föreslå ett nytt återbetalningssystem eller att göra det stramare. Snarare är det så, om jag har förstått Centerns återbetalningssystem, att det t.o.m. är något mer stramare, om det nu har en så oerhörd betydelse i detta sammanhang. Det är ett lägre fribelopp än det regeringen föreslår. Det är skärpta krav på studieresultat, och det är åtta terminer i stället för tolv terminer, som vi tycker att man ska ha generell rätt till. Det är synd att jag inte hann ta detta i första repliken, eftersom Sofia Jonsson då hade kunnat svara på det. Genom att föreslå en avskärmning av vuxenstudiedelen från studiestödet och förespråka ett system där man i huvudsak gör ett inkomstrelaterat vuxenstudiestöd grundat på a-kassa missar ni möjligheten att kunna rekrytera och öka rekryteringen av de grupper som har en låg dagpenning. Det är dem som Centern annars traditionellt har sagt sig värna när det gäller möjligheten och rätten till utbildning. De som inte kan nås av det särskilda utbildningsbidraget eller andra inkomstrelaterade stöd - dem kan vi nå med 82-procentaren. Vi kan nå dem, så att de får ett generöst studiestöd med möjlighet att läsa in gymnasiet. Den möjligheten avsäger sig Centern genom att dra ett streck och tala om att det nya studiestödssystemet i huvudsak är till för dem som läser på högre utbildning.
Fru talman! Jag måste säga att det är väldigt glädjande att höra Tomas Eneroth när han inte helt avvisar tanken på att man ska kunna höja bidragsdelen i studiestödet med uppemot 50 % i framtiden. Men när det gäller fribeloppet blir jag lite skrämd när jag lyssnar på Tomas. På något sätt är det som att man misstänkliggör studenterna och menar att de skulle missbruka systemet. Är det inte bättre att låta de studenter som verkligen vill ta ansvar för sin ekonomi under studietiden också få göra det utan att bli straffade? Jag vill också göra ett klarläggande. Jag tyckte mig höra att Tomas Eneroth skar alla över en kam och sade att alla vill avslå propositionen. Jag tror att jag poängterade ett flertal gånger att vi inte vill avslå den. Vi säger att detta är ett steg i rätt riktning, även om det är ett mycket litet steg. 25 år för att få det s.k. extralån på 1 600 kr som regeringen föreslår. Hur ser Tomas Eneroth på detta? En 24-åring kan inte få lånet så länge han eller hon studerar i Sverige. Men om jag inte missminner mig kan han eller hon få det extra lånet på 1 600 kr om studierna bedrivs utomlands.
Fru talman! Det stämmer som Erling Wälivaara säger - ni yrkar inte avslag på hela propositionen och förslaget, och det tackar jag för. Å andra sidan säger ni att ni vill ha en bred politisk förankring och därför vill utreda frågan ytterligare. Detta gör kristdemokraterna alltså i ett läge när just de själva valde att så sent som förra riksmötet reservera sig. Jag tror att de skrev så här: Den sedan länge aviserade propositionen är en absolut nödvändighet för att Sverige på sikt ska kunna -. Att i det sammanhanget kräva ytterligare utredningar tycker jag är något förvånande. Men det är sant - det är inget avslag. Det tackar jag för. Jag får många frågor här. När det gäller fribeloppet kanske det är viktigt att påpeka att det inte finns något förbud för studenter att tjäna pengar vid sidan av. När man däremot kommer över en viss gräns - den vi stipulerar ligger på 91 000 kr - kommer det att ske en avräkning gentemot de bidrag och lån man har. Internationellt sett är detta ett av de mest generösa system som finns. Jag tror att det är angeläget att vi har kvar den här typen av restriktioner för att man inte ska få alltför stora grupper som tar för stora lån och för stort studiemedel utan att för den skull kunna prestera ordentligt ute på högskolorna. Inom kd talar ni däremot om höjd bidragsnivå - vilket är förvånande - och säger er vilja ha en 50 procentig bidragsnivå, vilket kostar uppåt 4 miljarder kronor. Detta finansierar ni själva med 200 miljoner. Ni vill avskaffa fribeloppet. Det kostar 1,3 miljarder, men ni har ingen finansiering för det. Ni vill slopa avskrivningen vid 67 års ålder, men talar inte om hur länge man egentligen ska betala av på sina skulder. Är det till 80 eller 90-årsåldern, eller är det intill dödsboet? Det finns en hel del kvar att klargöra, och jag hoppas att Erling Wälivaara kan klargöra någon av dessa frågor i sin replik.
Fru talman! Tomas Eneroth fastnar vid att vi föreslår att man ska förbättra den nuvarande propositionen. Det innebär inte att vi säger nej. Många stycken i propositionen är väldigt bra. Vi behöver inte ta tillbaka hela proppen. I så fall skulle vi ha yrkat avslag på den. Men jag vill fråga Tomas Eneroth: Har vi nu verkligen nått det absoluta, fullkomliga, studiestödet? Tomas Eneroth säger ju att man inte ens ska kunna utreda en ytterligare förbättring av stödet. Jag tror inte att vi har hittat sanningen och det absolut maximala med detta förslag, utan det finns säkert anledning att förbättra det ytterligare. Som jag har framhållit i mitt anförande kan man exempelvis höja bidragsdelen och helst avskaffa hela fribeloppsgränsen.
Fru talman! Nej, det är nog sant. Detta är kanske inte det ultimata förslaget, den slutgiltiga lösningen eller någonting annat. Samhället förändras, och därmed måste alla reformsystem förändras. Möjligtvis kan man säga att vi ska låta detta träda i kraft först, år 2001, och låta det finnas ett litet tag innan vi genast sätter i gång att utreda det kommande förslaget. Det kanske kan vara en poäng. Jag har som sagt inget principiellt mot vare sig ökad bidragsdel eller andra justeringar framöver, men jag tror att helt avgörande för tilltron till studiestödssystemet är att man kan visa att det är långsiktigt finansierat och hållbart. I dag finns, vilket några talare nämnde tidigare, en viss oro över detta. Håller studiestödssystemet? Kan det klara sig framöver med den växande skuldstock som finns? Vad kommer det att innebära för kommande generationer? Därför är denna reformering oerhört viktig. Den innebär nämligen att vi tar ansvar för att vi inte fortsätter att låna av framtiden. Vi tar också ansvar för att vi får ett studiestödssystem som är fullt finansierat. Varje förändring framöver av detta studiestödssystem måste vila på de grunderna. Där hoppades jag att vi skulle vara eniga.

Fru talman! Ursäkta min försening. Detta är en viktig debatt. Den handlar om ett av de viktiga verktygen i utbildningspolitiken. Studiestödssystemet påverkar intresset för studier, det påverkar studiesituationen under utbildningen och i högsta grad påverkar det ens liv efter studierna. Vi har i Sverige ett av världens mest moderna utbildningspolitiska system. I många länder diskuterar man behovet av en utbyggnad av högre utbildning. Samtidigt inför man avgifter i den högre utbildningen eftersom man bedömer att det inte finns resurser av gemensamma medel att bidra till en sådan utbyggnad. Det avskräcker naturligtvis folk från att studera. Många länder har förstås också studiemedelssystem, men knappast något land har ett studiemedelssystem som i sin omfattning och sin generositet kan liknas vid det svenska eller de nordiska. När vi står mitt inne i en sådan omvandling som vi nu gör av hela vår utbildningspolitik - med satsningar på vuxna och på barn, från förskola, över gymnasiet, via vuxenutbildningen till högskolan - blir naturligtvis också en reformering av studiestödssystemet väldigt viktig. Många länder har ett system som gör att studiefinansieringen och den ekonomiska situationen blir beroende av finansiering hemifrån. Storleken på studiestödet kan vara beroende av föräldrars eller sammanboendes ekonomi. I många länder kan man inte använda sina studiemedel till att studera utomlands. I den meningen har vi redan i dag ett mycket generöst studiemedelssystem som ger möjlighet till oberoende för studenter, som ger möjlighet till en egen ekonomi och som i praktiken också ger stora möjligheter att studera både hemma och utomlands. Det har förts en lång debatt om att reformera studiestödssystemet. En utredning tillsattes 1994. Det kom ett betänkande 1996. När jag blev utbildningsminister för ett år sedan fick jag frågan: Varför händer det ingenting? Varför har det inte blivit någon studiemedelsreform? Orsaken var naturligtvis alldeles självklar. Med gigantiska underskott fanns det idéer, visioner och planer, men det var inte möjligt att praktiskt genomföra dem. Nu har vi kommit i det läget att det är möjligt att genomföra en studiestödsreform. Jag tycker att det känns väldigt bra att vi nu lägger en reform på riksdagens bord. Riksdagen har möjlighet att fatta beslut om en studiestödsreform där vi tillskjuter mer än 4 miljarder kronor för att stärka studenternas situation och för att få ett studiestödssystem som verkar rekryterande och lockande till vidareutbildning. Grundidén i det studiestödsförslag som nu ligger på bordet är den parlamentariskt sammansatta Studiestödskommitténs förslag som kom 1996. Deras förslag var att ge Sverige ett sammanhållet och mer lättöverskådligt studiestödssystem som omfattar såväl högskolan som vuxenutbildningen. Det är också det förslag som vi har lagt fram. Därför känns det ibland väldigt förvånande att höra frågan om det inte borde ha skett ett resonemang i en bredare krets. Här lägger vi ett förslag som i förväg är förankrat hos Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Jag tackar för ett gott samarbete. Men glöm inte att grunden för förslaget är en parlamentarisk kommitté som vänt och vridit på problemet och arbetat med det för att i bred samstämmighet komma överens om ett studiestödssystem som är basen för det förslag som ligger i dag. Det var egentligen bara Moderaterna som skilde ut sig ordentligt, ungefär som i dag. Moderaterna skiljer verkligen ut sig ordentligt. Man har lyckats åstadkomma några löst sammanhållna principer för ett förslag. Det är samma principer som man presenterade 1996. År efter år har gått och Moderaterna har inte kommit närmare ett förslag än några löst sammanhållna principer. Det tycker jag är svagt. Det är lite genant för ett ledande parti i oppositionen. Det visar väl tydligare än något annat förslag det problem som finns i Sveriges riksdag med att få en stark samlad opposition mot regeringens politik. Vi lägger fram ett förslag där totalbeloppet är oförändrat, nämligen 7 098 kr per månad under normalt nio månader. Men det beräknas framöver på veckor. Därför går det också att kombinera med sommarstudier om man så önskar. Där ligger vi alla ganska nära varandra. Det finns inga större skillnader. Det är naturligtvis en avvägning. Många studenter känner att de skulle behöva lite mer per månad, men man vill inte heller bygga upp en skuld som blir för stor. Det är en rimlig avvägning. Stödet ska naturligtvis bestå av en bidragsdel och en lånedel. Nu höjer vi bidragsdelen med närmare 500 kr i månaden. Precis som Tomas Eneroth sade, kostar varje procentenhet i höjning av bidraget cirka en kvarts miljard, eller kanske t.o.m. lite mer än så. Det är ganska stora summor vi talar om. När vi nu går från 27,8 miljarder till 34 1⁄2 miljarder avsätter vi rejäla summor av de gemensamma resurserna för att få en höjning av bidragsdelen.

Det gör att vi också kan locka människor som har en väldigt dålig utbildningsbakgrund i förhållande till de krav som finns i dag på arbetsmarknaden att ta steget vidare till studier. Det betyder väldigt mycket, inte minst för dem som har en låg dagpenning från akassan. Med den här reformen, med ett bidrag på 82 %, 7 098 i stöd och dessutom möjligheten att låna 1 600 kr ytterligare, kommer det att finnas mycket goda möjligheter för inte minst dessa kvinnor att rejält förbättra sin ekonomiska situation. Jag tycker att det är en viktig del i en strategi för att öka studenternas valfrihet och möjlighet att själv planera sin ekonomi. Att gå från 54 000 kr upp till 91 000 kr per år kommer i praktiken att innebära att nästan ingen student kommer att uppleva detta som ett problem. Det är klart att om man har ett heltidsjobb når man upp i de summorna, men det är ju inte aktuellt för de allra flesta studenter. Ett särskilt inslag i det svenska studiestödssystemet blir att studiestödet också blir pensionsgrundande framöver. Jag tror att det är få länder i världen som kan visa upp en sådan koppling till det långsiktiga trygghetssystemet och pensionen. Det blir också en viktig del i att skapa ett system som upplevs som tryggt och förutsägbart för dem som ska gå vidare till studier. Det system vi lever med nu har många upplevt som en ren akademikerskatt, och det har ju många sagt i debatten också. Det innebär att man alltid ska betala in 4 % av inkomsten. Det spelar ingen roll hur stor skulden är. Många har också insett att med dagens system kommer man att betala sina 4 % hela yrkeslivet fram tills man blir pensionär. Det är inget sunt och balanserat system. Det ger en väldigt konstig signal till dagens studenter. Det är antagligen så att den sista terminen eller en extra termin, om man så vill, hinner man aldrig betala tillbaka. Men de första viktiga terminerna av en utbildning får man betala av under hela sitt yrkesliv. Det blir också så att många lockas att betala sina 4 % hela yrkeslivet fram till pensionen när man i stället skulle kunna betala av snabbare och faktiskt bli av med sin skuld i ett tidigare skede. Därmed skulle man i slutändan betala mindre på skulden än vad man gör i dag. Det normala blir nu ett annuitetssystem uträknat på 25 år eller upp till dess man fyller 60 år. Det ger en bra och sund signal om att studielånet är ett lån som ska betalas tillbaka. Men det är klart att det krävs trygghetsregler till det också. Det går inte ha en system med ren annuitet oberoende av vad man har för inkomst - det som Moderaterna föreslår. Det handlar inte om en prövning, utan det gäller alla. Man ska inte betala mer än 5 % av inkomsten. Det gäller många personer redan i dag. Det är ingen dramatisk skärpning. Det är i princip samma sak. Det är också rimligt när många har lämnat småbarnsåren bakom sig och har möjlighet att betala lite mer på sina studieskulder. Jag har under hösten träffat väldigt många studenter och diskuterat studiemedelssystem. Det är en naturlig reaktion. Vilken studentorganisation skulle inte passa på att begära ytterligare stöd när det ändå är dags att reformera studiemedelssystemet? Men det finns också en mycket bred och stor förståelse för att det är viktigt för regeringen och riksdagen att göra en balanserad bedömning, eftersom man samtidigt sitter och funderar över hur man ska göra med barnomsorgen framöver, med maxtaxan och allmän förskola, hur vi ska ha det med stödet till de äldre i samhället och hur vi ska göra med många viktiga investeringar. I det sammanhanget är 4 miljarder mycket pengar. Det gäller reaktionen från riksdagens partier. Jag vet ju att t.ex. Centerpartiet hade en mycket stark ambition att samla hela borgerligheten och lägga fram ett starkt förslag mot regeringens förslag. Det var aktuellt ända upp till partiledarnivå att försöka samla borgerligheten. Men vad hände? Det enda konkreta de säger är att de varnar för Centern som är på väg mot en studielön. Det skulle ju förstöra och likna socialism. Centern lägger visserligen fram ett förslag som ligger i linje med de ambitioner de hade innan, och de har ju också ärligt nog försökt att finansiera det. Deras förslag handlar om åtta terminer i stället för tolv terminer när man ska studera. Man vill minska, halvera, utbyggnadstakten i den högre utbildningen så folk blir stående utanför högskolorna. Man vill skippa allmän förskola och maxtaxa och använda dessa pengar till bidragsdelen i stället. Vidare handlar det om studiemedel bara för högskolestudier och inte för gymnasiestudier. Hur ska det system som ni föreslår för gymnasiestudier fungera? Ska alla som har ett arbete ha rätt att bedriva gymnasiestudier på a-kassa eller gäller det bara de arbetslösa? Hur ska de göra som nu, vilket är väldigt många människor, går på studiemedel och läser in gymnasieskolan? Hur ska de göra i Centerns system? Kristdemokraterna tillhör kanske de som är trevligast av alla. Men de målar samtidigt upp ett antal ambitioner för framtiden. Det är ganska höga ambitioner. Hälften bidrag och hälften lån, fribelopp och mycket annat. Men de avsätter bara den lilla summan 200 miljoner för detta. Det räcker inte ens till en procentenhets ytterligare ökning av studiebidraget. Det är klart att det är bra att ha ambitioner, men när vi kommer till riksdagsbehandlingen måste förslagen ha resurser bakom sig och kunna genomföras. Detta ska ju gälla från år 2001. Folkpartiet ligger också ganska nära regeringen, med vissa smärre avvikelser.

Fru talman! Per Bill, som har upplevt hur den socialdemokratiska regeringen och riksdagsgruppen arbetar, vet ju att här läggs det aldrig fram några förslag som det inte finns finansiering för. Att detta inte är beskrivet i detalj här beror på att vi här kommer med ett förslag som behöver läggas fram i ett tidigt skede för att CSN ska hinna arbeta med att förbereda systemet, programmering av datorer och annat. Budgetmässigt ligger detta inte i det budgetår som riksdagen nu behandlar, år 2000, utan det ligger vid halvårsskiftet år 2001. Det finns de resurser som nu är avsatta från vårpropositionen 1999 - 1,6 miljarder. Det finns de resurser som kan användas på grund av att svux och svuxa i dag inte används i den utsträckning som det är avsatt medel för - drygt 1 miljard. Sedan återstår att i vårpropositionen, och där kommer alla partier som ingår i arbetet att vara med och hjälpa till, presentera finansiering av det som är pensionskopplingen - Jag kan garantera Per Bill att med en finansminister som Bosse Ringholm kommer det inte ett enda förslag från regeringen där man inte kan vara trygg över att det går ihop i slutändan. När det gäller hur många som kommer att hinna betala tillbaka sina lån ser vi ju med dagens system en hotande avskrivningsbomb som briserar om 30-40 år - ungefär 6 miljarder i nuvärde i avskrivningar. Vi kommer inte ifrån alla avskrivningar med det här systemet, för det måste finnas den typen av säkerhetsventil också. Om man har ett yrkesliv som inte blir så lönande som man tänkt sig, t.ex. i tider av arbetslöshet, kan man inte ta med sig skulden in i ålderdomen som Per Bill vill. Därför kommer det att finnas kvar en avskrivning på ungefär 1 miljard inom samma tidsperiod. Det visar relationerna mellan det här förslaget och det nuvarande systemet.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

Fru talman! Ingen känner till vad Per Bill vill genomföra för studiemedelsreform. Det har jag också upptäckt när jag har varit ute och rest. Det är väldigt svårt att lista ut detta utifrån de rader ni själva skriver. Det är en ganska stor besvikelse för mig att ni inte lägger fram ett förslag om en studiemedelsreform. Det man kan lista ut är detta: CSN ska privatiseras. Det ska inte skrivas av några skulder när man blir pensionär. Det ska inte finnas några begränsningar för hur stor månadsbetalningen ska bli, dvs. inga trygghetsregler. Det ska inte bli för hög bidragsandel, för då går vi mot studielön. Det är de principer som Per Bill har lagt fram. Det skulle jag gärna vilja höra studenternas reaktion på. Det är klart att man kan begära mer av riksdagens största oppositionsparti. Arbetet har pågått sedan Förankringen skedde i Studiestödskommittén, en mycket bred parlamentarisk förankring. Här ser vi också att Kristdemokraterna och Folkpartiet ställer upp på huvuddragen. Centern vill lägga lite mer resurser men har ganska tuffa åtstramningar på andra håll, t.ex. en minskning i antalet terminer som man får studera. Det finns en bred förankring i riksdagen. Det finns en stabil majoritet. Moderaterna är det parti som skiljer ut sig allra mest, framför allt genom att inte lägga fram något förslag över huvud taget.

Fru talman! Thomas Östros började sitt anförande med att säga att det tog tid att komma fram till den nya studiemedelsreformen på grund av de ekonomiska förhållanden som vi hade i Sverige, men nu är vi äntligen redo. Ekonomin är på rätt kant, och nu har vi möjlighet att lägga fram en reform. Men det måste väl ändå, fru talman, ha varit lite tråkigt för utbildningsministern att lägga fram det förslag som ligger på bordet i dag efter de stora uppblåsningar som utbildningsministern gjorde innan. Han sade: Snart kommer det en gigantisk reform som ska förändra och vända den sociala snedrekryteringen, som ska se till att alla studenter får bättre möjligheter att studera i den högre utbildningen. Så har det ju inte riktigt blivit, och jag tror att det kan vara en förklaring till varför Östros väljer en stark attack i sitt anförande i stället för att gå tydligt fram och visa vad som kommer att hända härnäst. Centerpartiet har som sagt lagt fram ett konkret förslag där vi vill göra det bättre för studenterna och göra det möjligt för fler att studera i den högre utbildningen. Vi vill ha kvar det nuvarande totalbeloppet och kraftigt höja bidragsdelen till 50 %, något som socialdemokraterna inte ens kommer i närheten av. Vad gäller terminerna säger vi att det i första omgången ska vara åtta terminer. Sedan finns det möjlighet att studera tio och tolv terminer, dvs. upp till sex år. Det är inte någon större skillnad på det och på regeringens förslag. Vi ger studenter mer pengar i fickan. Vi ser till att det finns en framtid med möjligheter för dem. Sedan ser vi också detta i ett helhetsperspektiv med studentbostäder för studenterna, studentinflytande osv. Vi vill också ha en studiesocial utredning, vilket utbildningsministern har avslagit ett antal gånger.
Fru talman! Nej, ni ger inte studenterna mer pengar i fickan. Ni har samma totalbelopp som regeringens förslag. Där har ni backat. Tidigare föreslog ni en minskning av totalbeloppet. Däremot vill ni ha ett lägre fribelopp. Det ska bli svårare att arbeta vid sidan av sina studier. Ni minskar antalet terminer man får studera. Hur ska det gå till? Ni skriver någonting om att man får stöd längre än åtta terminer om man kan visa upp att ens utbildning är längre än åtta terminer. Men väldigt många studenter läser på ett annat sätt. Man kanske börjar med någon enstaka kurs. Man kanske komponerar ihop sin egen utbildning i form av enstaka kurser eller efter någon termin funderar på ett utbildningsprogram. Vem ska avgöra detta? Är det här en besparing måste det kännas någonstans. Det är någon som slår i taket efter åtta terminer. Är det ingen besparing, varför har ni då lagt fram förslaget? Det osar katt om åtta terminer i stället för tolv. Ni vill minska utbyggnadstakten. Vad innebär det för dem som inte kommer in på högskolestudier, som inte får njuta av den högre bidragsdelen därför att de inte kommer in på programmen eller utbildningarna över huvud taget? Det är en tragisk omvändning av Centerpartiet i den meningen att man slutar tro på utbildningen som kraft att också fungera regionalt. Det brukar ju vara en viktig fråga i Sofia Jonssons parti. Allmän förskola och maxtaxa sopar man åt sidan och vill i stället använda resurserna till detta. Framför allt blir det väldigt märkligt - och där vet jag inte om Sofia Jonsson själv kan ge svaret - när man säger att studiemedel framöver bara får gå till högskolestudier. Vad händer med de tiotusentals människor som i dag läser på gymnasienivå med studiemedel, där a-kassan är så pass låg att studiemedlet innebär en chans att klara sin ekonomi? Inte minst kvinnor, som kanske har jobbat deltid under en period för att också kunna ta hand om sina barn, får med det här förslaget en mycket bättre ekonomi och får chansen att plugga. Ni säger att man ska få studera på a-kassa. Vilka ska få göra det? Alla som jobbar? Bara de arbetslösa?
Fru talman! Centerpartiet var med och tog beslut om den stora expansionen vid högskolorna runtom i Sverige. Det är vi stolta över. Vi är också stolta över att kunna ha ett förslag i vår budget där vi fortfarande vill utveckla antalet platser så att fler studenter ska få möjlighet att studera vid våra lärosäten i Sverige. Men till skillnad från regeringen och utbildningsministern går vi ett steg till. Vi satsar på kvalitet på de mindre och medelstora högskolorna, vi satsar på en utveckling som gör det bättre för de mindre och medelstora högskolorna. Vi ser till att kvaliteten blir bra. Vi ser till att man får tillräckligt med forskningsresurser. Vi ser till att det blir fler platser. Vi tar ytterligare ett steg jämfört med vad regeringen gör. Utöver det har vi tagit fram ett nytt studiemedelssystem som är långt bättre än det regeringen hittills har kunnat prestera. I motsats till vad utbildningsministern säger ger det faktiskt studenterna mer pengar i fickan, eftersom vi har en höjd bidragsdel som ger fler studenter möjlighet att studera. Den sociala snedrekryteringen kommer på det sättet att minska och det blir bättre för studenterna. Jag kan inte riktigt förstå hur utbildningsministern tänker när han börjar diskutera att Centerpartiet inte satsar på den högre utbildningen, att Centerpartiet inte satsar på studenterna. Det är precis det vi gör. Jag tror att utbildningsministerns attackargument är just det, för han kan inte svara på och inte stå för den politik som han nu har lagt fram och som innebär en proposition som inte var tillräcklig för att komma till rätta med de problem som finns inom vår högre utbildning.
Fru talman! Studiemedelsförslaget ska börja gälla från 2001. Sofia Jonsson har inte tänkt igenom vad som händer med de gymnasiestudenter som inte längre ska få studiemedel. Det får vi inget svar på. Det ska börja gälla 2001 och Sofia Jonsson har ännu inte tänkt igenom vad det innebär med en åttaterminsbegränsning. Om det nu är en besparing måste det drabba någon. Vilka kommer inte att kunna studera längre än åtta terminer? Det går inte att hävda att det inte drabbar någon. Då behövs inte det som ett förslag i er finansiering. Jag känner respekt för att Sofia Jonsson har försökt att få ihop en finansiering. Det är lite mer än ett och annat parti i övrigt i riksdagens kammare har försökt att få ihop. Men tyvärr är det felräknat. Det fattas en dryg miljard, såvitt vi kan se. Men det kan vi försöka reda ut under vintern. Men de besparingar ni tar till för att finansiera detta är för mig inte acceptabla besparingar: minskad utbyggnadstakt, färre antal terminer och en sämre situation när det gäller fribeloppet. Det är tråkigt. Vi lägger fram förslag om en rejäl reform som innebär en bidragshöjning, en ordentlig fribeloppshöjning, en koppling till pensionssystemet och även en ordentligare återbetalningsdel, som kommer att fungera mycket bättre än dagens. Det är en reform att känna stolthet över. Den är finansierad. Den är rejäl. Den kostar 4 miljarder.

Fru talman! Jag tänkte begränsa mig till en huvudfråga som jag också tog upp i mitt anförande. Jag frågade om utbildningsministern eventuellt kunde säga någonting om följande. Folkpartiet har angående studiemedelspropositionen motionerat om individuella utbildningskonton. Det skrivs också i regeringens proposition någonting om individuella utbildningskonton, men det framgår inte särskilt tydligt vad man har tänkt sig. Denna fråga berör studiemedelssystemet. Det skulle vara intressant att höra om utbildningsministern kan säga någonting om dels vad man tänker sig att diskutera när det gäller utbildningskonton, dels om det är aktuellt med riktigt individuella utbildningskonton där individen får bestämma själv hur pengarna används. Jag sade i mitt anförande att det vore bra för det livslånga lärandet med ett system där man själv kan bestämma över utbildning och arbetsavbrott oberoende av vad staten eller arbetsgivaren tänker sig - dvs. avdragsrätt för sparande till individuella utbildningskonton.
Fru talman! Frågan om livslångt lärande är naturligtvis av största vikt. Vi har i dag diskuterat ett antal olika åtgärder som direkt berör möjligheten till ett livslångt lärande. Ett sådant är kunskapslyftet, som innehåller till en fjärdedel av platserna möjligheten för dem som har arbete att få tjänstledigt och att kunna studera på a-kassenivå samtidigt som en arbetslös går in på det ordinarie jobbet. Vi har konkret erbjudit tusentals människor möjligheten till den typen av livslångt lärande. Med den studiemedelsreform som ligger på bordet har vi också ett system som gör det möjligt med 82 Ett tredje inslag är det som Ulf Nilsson nämner. Det gäller pengar som avsattes i samband med budgetpropositionen, en dryg miljard, för att användas till en skattelättnad av lämplig form för att stimulera kompetensutveckling. Där kommer regeringen att tillsätta en utredning för att titta närmare på hur ett sådant system ska fungera i praktiken. Det i sinom tid blir ännu en del i det nät av möjligheter till livslångt lärande som vi vill bygga upp.
Fru talman! Förutom att vi ger individerna stor frihet kan det avlasta studiestödssystemet i och med att det blir mindre lånebehov. Jag var nyfiken på om utbildningsministern redan nu har någon uppfattning om man tänker sig individuella konton som individen själv får bestämma över eller om man helt inriktar sig på kollektiva konton.
Fru talman! Jag har personligen en mycket bestämd uppfattning om hur jag skulle vilja se ett sådant system. Låt mig bli påverkad av en saklig utredning som tittar på hur man bäst organiserar ett sådant system. En del av de idéer som vi har hört i kammaren tål inte riktigt verklighetens ljus, i den meningen att det med en för fluffig modell kan finnas stora statsfinansiella konsekvenser. Det gäller att hitta en modell som gör att vi kan stimulera kompetensutveckling och samtidigt ta hänsyn till att den måste finansieras. Det kommer utredaren att titta på. Jag räknar med att regeringen återkommer i frågan.
Fru talman! Jag vill också säga tack till utbildningsministern för de vänliga orden för en timme sedan om att kristdemokraterna är trevliga. Men jag är nog lite mer intresserad av ett ännu bättre studiestödssystem för Sveriges studenter. Vi människor utvecklas olika. Det beror på uppväxtmiljö, skolsituation, förutsättningar. Det finns de som hoppar av gymnasieskolan vid 16-17 års ålder. De orkar helt enkelt inte med skolan. De har inte fått det stöd de har behövt. Men så mognar de vid 23 års ålder och vill läsa in gymnasiekompetensen igen. De möter då först-till-kvarn-systemet. När de söker studiestöd blir svaret: "Nej tyvärr, pengarna är slut. Du kan inte få något studiestöd." Inte heller har de rätt ta extralånet på 1 600 kr per månad. Ser utbildningsministern någon risk att den beskrivna 23-åringen helt enkelt tappar sugen? Han eller hon upplever sig stå vid sidan om.
Fru talman! Det är lätt att fästa epitetet trevlig på Erling Wälivaara, särskilt när man hör de tornedalska tongångarna i kammaren. Sedan var det sakfrågan. Det är viktigt att när vi gör en särskild satsning på vuxenstuderande som inte har en bakgrund med tillräckliga grunder från gymnasieskolan att noga tänka igenom hur ett sådant system byggs. Vi vill inte med 82-procentsbidraget och de extra lånemöjligheterna bidra till att locka ungdomar som befinner sig i gymnasieskolan till att fundera på att hoppa av, vänta något år och sedan återkomma till gymnasieskolan. Huvuduppgiften för oss måste vara att stötta och hjälpa ungdomarna att de klarar av sin gymnasieutbildning redan när de är i den åldern. Sedan måste vi ha generösa system för att locka folk till att i vuxen ålder ta steget att läsa in gymnasieskolan om de inte har den sedan tidigare. Därför har vi föreslagit 25-årsgränsen för att inte bidra till att ungdomar lockas till att vänta med sina gymnasiestudier men för att se till att vuxna verkligen kan få chansen. Då måste det finnas ett urvalssystem. Den delen av studiestödssystemet med 82 % i bidrag kommer att vara "ramat" i den meningen att det med dagens resurser kommer att finnas ca 70 000 sådana studiestöd. Min bedömning är att detta tillsammans med UBS -, särskilda utbildningsbidraget, ca 100 000 människor - är väl tilltaget för den efterfrågan som kommer. Därmed blir det bäst med först-till-kvarn-system. Det är klart att vi ständigt måste följa utvecklingen och vara beredda att göra justeringar om det skulle vara så att angelägna grupper inte får chansen till den typen av stöd. Vår bedömning i det här läget är att det är bäst att göra detta obyråkratiskt, såtillvida att ansökningarna tas i den ordning de kommer in.
Fru talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret. Jag tror inte att ungdomar som klarar sig bra i gymnasieskolan tar chansen att hoppa av gymnasieskolan för att flyta omkring och inte göra någonting under fyra fem års tid, för att sedan komma tillbaka. Jag är lite förvånad över den strikta gränsen 25 år. I stället tycker jag att om det föreligger synnerliga skäl skulle det gå att vara flexibel med regeln. Jag är lite förvånad över följande. Utbildningsministern återkommer gång efter annan till frågan om maxtaxan. Jag är lite förvånad över att utbildningsministern som kommer från det röda Norrbotten vill framhäva en reform som gynnar höginkomsttagarna. Jag har hört oerhört många röster som har sagt att om de gamla socialdemokraterna fick höra om detta förslag som gynnar höginkomsttagarna mer än låginkomsttagarna skulle de vända sig i gravarna. Jag vill gärna höra en kommentar.
Fru talman! Nej, det tror jag inte alls att de skulle göra. Det var de gamla socialdemokraterna som införde barnbidrag till alla, även till dem som tjänade bra. De förstod att den principen skulle göra att det blev en uppslutning kring välfärdssamhället. Det var de som införde avgiftsfri skola till alla, som såg till att vi hade en i grunden generell välfärdspolitik. Jag tror inte alls att de skulle se det här som en dålig reform. Detta beror lite grann på vilken utgångspunkt man har. Jag ser förskolan som en del i det livslånga lärandet. En allmän förskola och en maxtaxa gör att det faktiskt blir praktiskt möjligt för många barn som i dag inte når till förskolan att komma in i miljön med leken, pedagogiken och med språkträningen, som ger en bättre förberedelse för det som följer i grundskolan. Det är en stor rättvise och jämlikhetsreform, som dessutom har goda samhällsekonomiska effekter i den meningen att marginaleffekter och annat blir dramatiskt mycket mindre. Men det är framför allt en jämlikhetsreform. Jag har också noterat att kristdemokraterna har höga ambitioner när det gäller studiemedlet men levererar inga resurser till detta. Vi kan alla här i kammaren skriva under på att vi höjer alla nivåer och alla bidrag och utökar alla ersättningslängder om vi har obegränsat med pengar. Allt som går att göra bättre vill vi göra bättre. Men för en regering och för en majoritet i riksdagen handlar det ändå om att se till att nu prioritera studenterna, satsa mycket stora resurser och se till att vi också har resurser att göra annat som är viktigt. Denna studiemedelsreform är en av de finaste reformer som genomförs under denna mandatperiod. Jag är glad att kristdemokraterna ställer upp på i stort sett allt i propositionen.

Fru talman! Först vill jag uttrycka min uppskattning över det öppna och konstruktiva samarbetet mellan våra tre partier - Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet - i arbetet med propositionen Ett reformerat studiestödssystem. Det har enligt min mening resulterat i ett väl balanserat och genomtänkt förslag. Reformen bygger i huvudsak på de förslag som Sammanhållet studiestöd i juni 1996. Kring huvuddragen i Studiestödskommitténs förslag rådde i stort sett enighet mellan de politiska partierna, om man undantar moderaterna. Moderaterna skiljer sig i sin reservation från övriga partier på ett antal avgörande punkter. Till detta återkommer jag senare i mitt anförande. Det är viktigt att vi nu fattar beslut om det framtida studiestödssystemet. Både studenter och vuxenstuderande behöver få klarhet i vad som gäller för framtiden. Brist på förutsägbarhet skapar bara otrygghet. Under nästa år ska riksdagen också ta ställning till hur vuxenutbildningen och den eftergymnasiala yrkesutbildningen ska utformas i framtiden. När de besluten ska tas är det betydelsefullt att full klarhet råder om den framtida studiefinansieringen. Regeringen har tidigare blivit hårt kritiserad för att den utlovade reformen dröjt så pass länge. Kritiken har kommit från alla håll, även från Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Men nu ligger förslaget här, och det är ett bra förslag. I det läget, och trots den konsensus som i stort gällde kring Studiestödskommitténs förslag och den kritik som framförts om att man hittills inte kommit till skott, vill nu de borgerliga partierna inte ta ställning till förslaget utan kräver förnyad beredning, något som ytterligare skulle försena införandet av ett nytt studiestödssystem och dessutom omöjliggöra en synkronisering med vuxenutbildningsreformerna. Jag kan inte annat än förvåna mig över detta. I tidigare motioner har Vänsterpartiet betonat flera viktiga aspekter vid utformningen av ett nytt studiestödssystem. En sådan är att det ska vara sammanhållet och ersätta de nuvarande studiestödsformerna studiemedel, särskilt vuxenstudiestöd - svux - och särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa, dvs. svuxa. En annan är att det ska ha en god rekryterande effekt och vara lätt att administrera. Det nya studiestödssystemet uppfyller alla dessa krav. Jag tycker att det är bra att det särskilda utbildningsbidraget inte berörs utan att det kommer att finnas kvar parallellt med det nya studiestödet fram till dess att kunskapslyftet är avslutat den 31 december år 2000. Kunskapslyftskommittén kommer att lägga fram sitt slutbetänkande i mars nästa år, och då blir det möjligt att ta ställning till den delen i samband med vårpropositionen. Andra krav som vi ställt på ett nytt studiestödssystem är att det ska ha ett tydligt klass och könsperspektiv och att det ska motverka den sociala snedrekryteringen till högre studier. Den förhöjda bidragsdelen och det kraftigt förhöjda fribeloppet har en sådan effekt och ger studenterna ett avsevärt bättre stöd. Det är också betydelsefullt att vi har lyckats lösa pensionsfrågan och att även studier nu blir pensionsgrundande. Den högre bidragsdelen på 82 % för särskilt prioriterade studerandegrupper kommer på ett effektivt sätt att bidra till att skapa en ökad social och ekonomisk rättvisa och är en viktig del i ett återkommande livslångt lärande. För oss är det självklart att ett studiestödssystem ska vara utformat så, att det är möjligt för var och en att betala tillbaka sina skulder inom rimlig tid. Det är också viktigt att varje generation betalar sina kostnader och tar sitt ansvar inför kommande generationer. Vi kan inte vältra över kostnader på våra barn och barnbarn. I dag har drygt 1,3 miljoner personer studielån till ett värde av nästan 115 miljarder kronor. Skuldstocken ökar snabbt och i takt med att fler och fler väljer att studera vidare, något som vi politiker hälsar med tillfredsställelse. Vårt mål är att ca 50 % av en årskull från gymnasiet ska gå vidare till högre studier i början av 2000-talet. Utan den skärpning av återbetalningstakten som nu föreslås skulle kostnaderna för avskrivningarna snabbt raka i höjden. Om 30-40 år skulle de ha nått en nivå av ca 6 miljarder årligen, och det är inte rimligt. Lättnader när det gäller återbetalning av studieskulder bör i stället kunna ske genom att man när det finansiella läget så tillåter skapar utrymme inom de årliga budgetarna för en ökad bidragsdel, som därmed minskar lånebehovet för den enskilde. Situationen för studerande med barn kommer att förbättras genom att barnbidraget och studiebidraget höjs i två steg. Dessutom kommer det att i det nya studiestödssystemet finnas möjlighet att ta ett tilläggslån på upp till 1 600 kr per månad om man har stor försörjningsbörda. Vänsterpartiet har också i en motion till socialförsäkringsutskottet föreslagit att en översyn av de kompletterande stödsystemen, som bostadsbidrag, socialhjälp och a-kassa etc., görs i förhållande till de studerande. Vad har då de andra partierna tyckt om det nya studiestödet och om anslagen till studiestöd? När det gäller anslagen för år 2000 inom utgiftsområde 15, miljarder lägre än regeringens. Kd:s förslag innebär en minskning av anslagen med drygt en halv miljard, c:s med nästan 7 1⁄2 miljarder och Folkpartiets med drygt 2,7 miljarder. Den debatt som förts av de borgerliga partierna i massmedierna om att det i budgeten satsas alltför lite pengar på studiestöd blir chockerande bedräglig när man tar del av dessa siffror. Men det är något som regeringen klart och tydligt deklarerade redan när förslagen presenterades. Kristdemokraternas och Folkpartiets indignation är svårsmält, tycker jag. Ingen av deras s.k. ambitioner finns det ekonomisk täckning för i deras budgetalternativ. Det är vidare orimligt att som både Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet i sina budgetalternativ för år 2000 helt ta bort anslagen till det s.k. NT-svuxet. Sista antagningen till utbildningarna med NT-svux gjordes hösten 1998. Studenterna befinner sig alltså i utbildning just nu. Jag menar att det är viktigt att staten står för de åtaganden man gjort gentemot enskilda individer, annars skapar man en osäkerhet och en misstro som på sikt kan få förödande konsekvenser. Dessutom har vi redan i dag en besvärande brist på tekniker och naturvetare. Jag kan bara peka på svårigheten att rekrytera lärare med den bakgrunden både till grund och gymnasieskolan. Det tror jag fortfarande. Jag har inte förstått detta riktigt, Sofia Jonsson. Jag har ändå sett det som att det är ett sänkt totalbelopp, men jag har nu förstått att Centerpartiet har ändrat politik i detta fall. Det är bara glädjande. Men Centern föreslår i varje fall ett mindre antal studieberättigade terminer, en mindre ökning av fribeloppet och också ökade krav på studieresultat. Med ett sådant system gäller det verkligen för studenterna att från början välja rätt. Såvitt jag förstår - men detta är lite osäkert - minskar deras disponibla inkomst. Vad Centerpartiet föreslår innebär alltså ett system som är ovänligare mot studenterna och som skulle utsätta dessa för en betydligt större stress. Dessutom är det föreslagna systemet väldigt ovänligt mot de vuxenstuderande. Folkpartiets förslag är, tycker jag, mycket svårt att förstå. För år 2000 vill man sänka de totala kostnaderna för utgiftsområdet med ungefär 2,7 miljarder. Jag vet inte hur mycket den ambitionen egentligen är värd. Det gäller alltså studerande på högskolor och universitet. Såvitt jag förstår är det orimligt. Jag skulle vilja se vilka grupper som i så fall fick vara med och betala den delen. Enligt Kristdemokraternas förslag får färre studenter år 2000 ett ökat bidrag, motsvarande kostnaderna för en hamburgare per månad - en ökning som på sikt, när också pensionspengarna ska betalas, kommer att reduceras till en hamburgare per termin, under förutsättning att man kan köpa med studentrabatt. Moderaterna driver, som jag tidigare sagt, en helt egen linje. Det framgår om man läser deras förslag, och då speciellt noga eftersom de inte är särskilt tydliga. Reservationen till Studiestödskommitténs förslag är mångordig. Den kan tolkas så att de över huvud taget inte tror att generella bidrag ger positiva rekryteringseffekter vad gäller högre studier. I stället vill de öka den s.k. utbildningspremien - alltså att det ska löna sig att studera - genom att kraftigt höja akademikerlönerna; detta samtidigt som man vill genomföra stora skattesänkningar. Men det är faktiskt så att stora grupper av akademiker, 60-70 % av dem, finns inom den gemensamma sektorn. Bortsett från det olämpliga i att politiker lägger sig i själva avtalsuppgörelsen är Moderaternas förslag en omöjlighet för den gemensamma sektorn. Det går inte att, samtidigt som sektorns kostnader kraftigt ökas, minska dess intäkter. Följden kan då bara bli att sektorn drastiskt måste minskas och att dess verksamhet måste överföras till den privata och avgiftsfinansierade sektorn, vilket tydligen är ett mål för Moderaterna. Skatter byts då mot avgifter, vilket alltid drabbar låginkomsttagarna. Fru talman!

Fru talman! Britt-Marie Danestig började med att säga att det nya är att reformen är väl balanserad och att det är fråga om ett väl genomtänkt förslag. Till min stora förvåning har Vänsterpartiet gått med på det här förslaget. Men i Vänsterpartiets program står det: Den sociala snedrekryteringen till högskolan måste brytas. Här spelar ett bättre studiefinansieringssystem med sikte på studielön en avgörande roll för att alla ska ges möjlighet att studera. Lite senare står det: Studielön är en väsentlig åtgärd för att minska snedrekryteringen till högre utbildning. Tycker verkligen Britt-Marie Danestig, efter den politik som man tidigare fört, att det nya system som är föreslaget är väldigt bra för studenterna? Jag frågar det med tanke på vad Vänsterpartiet tidigare har diskuterat.
Fru talman! Det är helt riktigt att det står så i vårt utbildningspolitiska program. Jag tror att det också i vårt partipolitiska program står att slutmålet för oss är studielön. Vi är dock väl medvetna om att vägen fram till studielön är ganska lång. Det finansiella läget nu är sådant att det absolut inte skulle vara möjligt att klara vare sig studielön eller, såvitt vi har kunnat bedöma, en större bidragsdel än de 34,5 % som vi har valt. Vi tycker, Sofia Jonsson, att balansen är väldigt bra genom att vi också har kunnat höja fribeloppet så pass kraftigt att det blir möjligt för studenterna att få en ökad disponibel månadsinkomst. Det är de i väldigt stort behov av. Dessutom: Om man har särskilda skäl, bl.a. en stor försörjningsbörda, kan man ansöka om ett sådant här tilläggslån på upp till 1 600 kr per månad. Det tycker jag är jättebra.
Fru talman! Det är synd att Vänsterpartiet har backat i sin politik och går tillbaka. Man säger: Nu tar vi ett väldigt litet steg framåt. Detta nöjer man sig med. Jag tycker alltså att det är synd att Vänsterpartiet har backat i utbildningspolitiken. Britt-Marie Danestig funderade kring Centerpartiets förslag och finansiering som, som sagt, innebär en mycket större bidragsdel än vad regeringen och Vänsterpartiet föreslår. Vi har det nuvarande beloppet som utgångspunkt, alltså 7 098 kr som vi delar fiftyfifty. Vi höjer också fribeloppet till två basbelopp. Ett halvt basbelopp skiljer alltså vårt förslag från Vänsterpartiets förslag. Vi kan göra så eftersom vi höjer bidragsdelen otroligt mycket. Vidare vill vi ha en studiesocial utredning, bl.a. för att få ett helhetsgrepp om studentpolitiken. Britt-Marie Danestig, är alltså det här ett första steg? Kan man komma med nästa steg mot studielön eller en ökad bidragsdel till nästa höst eller till vårbudgeten? När ska de vidare stegen tas när det gäller att göra det bättre för studenterna?
Fru talman! Jag vet inte om Sofia Jonsson har hört talas om de små stegens revolution. Vi föredrar att vara realister med en optimistisk framtidstro. Det går bra för Sverige. Om det gör det också i fortsättningen kommer det säkert att finnas ett visst finansiellt utrymme för en ökning av bidragsdelen exempelvis. Det står klart och tydligt om detta i utbildningsutskottets betänkande. Jag bryr mig inte om att citera ur betänkandet. Sofia Jonsson har säkert sett att detta står att läsa på flera ställen. Det finns många angelägna områden. Under förmiddagen ägnade vi mycket tid åt att diskutera förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Jag tror att Sofia Jonsson håller med mig om att det även där behövs resurser. Om vi inte satsar resurser på den grundläggande utbildningen kommer vi inte att ha några studenter som klarar den högre utbildningen. Det gäller alltså att hitta en balans även där. Sofia Jonsson vill att jag gör en tidsbestämmelse men en sådan kan jag givetvis inte göra här. Med den optimistiska framtidsvision som Sverige ser ut att gå mot kan det väl hända att vi kan täcka även de här behoven men det finns ju också andra viktiga behov.
Fru talman! Jag hade också lite svårt att hänga med i argumentationen från Britt-Marie Danestig, Vänsterpartiet. Först anklagar hon oss i Folkpartiet för att vara orealistiska därför att vi skriver att vi har som långsiktigt mål att uppnå fifty-fifty, 50 % bidrag och 50 % lån. Själv svänger Britt-Marie Danestig från att för ett år sedan ha utlovat studielön, alltså 100 % ökning, till att komma ned till 34,5 %. Det är en ganska kraftig svängning. Folkpartiet har verkligen inte lovat en höjning till 50 % nästa eller nästnästa år. På den punkten har vi ungefär samma formulering - vi har alltså en långsiktig ambition att höja till 50 %. Mer har vi aldrig utlovat. Men jag har mött vänsterpartister som utlovat studenterna i Lund, Kristianstad och på olika andra ställen där jag varit att man ska införa studielön. Det är ett väldigt stort steg. Däremot tycker jag att det är tråkigt, med tanke på alla de vittnesbörd om totalbeloppets betydelse som kommer, att inte åtminstone Vänsterpartiet har varit med om att diskutera en höjning av totalbeloppet. Britt-Marie Danestig har fel när hon säger att vi inte finansierar den i och för sig blygsamma höjningen med 200 kr i månaden. Det gör vi genom att göra förändringar och medvetet sänka den föreslagna högre bidragsdelen för vuxenstuderande. Vi tror nämligen att i ett skede där man står och väljer mellan att läsa eller inte kan totalbeloppet faktiskt spela en väl så stor roll som bidragsdelen. Det är alltså inte något ofinansierat löfte. Sedan är det en helt annan sak - och det diskuterar vi i och för sig i dag - att vi i nästa års budget gör en besparing. Vi har ju hela tiden sagt nej till det orättvisa a-kassebidrag, UBS, som saknar lånedel och är riktat till vissa grupper av studenter. Det har vi sagt nej till hela tiden och det säger vi nej till även nästa år.
Fru talman! Faktum, Ulf Nilsson, kvarstår. I ert förslag när det gäller utgiftsområde 15 för år 2000, har ni ett anslag som är drygt 2,7 miljarder lägre än det anslag som regeringen tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet har lagt fram. Då är det svårt, tycker jag, att över huvud taget ge sken av att man har något slags generositet kring studiestödsproblematiken. Jag blir lite ledsen när jag läser Folkpartiets, tycker jag, väldigt snåla inställning till de lågutbildade vuxna som är ganska många i det här landet. Många av dem är också kvinnor, Ulf Nilsson, som Folkpartiet i andra sammanhang säger sig vilja värna om. Att de får de här möjligheterna, kanske lite senare i livet, är en oerhört viktig jämställdhetsfråga. Där, Ulf Nilsson, finns det en mycket stor begåvningsreserv. Jag har som folkhögskolelärare sett vilka fantastiska möjligheter de här kvinnorna har, hur de kan utvecklas och hur de senare med glans klarar av högre studier på universitet och högskola.
Fru talman! Vi har sett hur bl.a. ensamstående mammor drabbades av att man tog bort barntillägget i svux och svuxa. Därför har Folkpartiet varje år sedan det skedde krävt att det ska återinföras. Det kräver vi också i dagens budget, vilket alltså inte Vänsterpartiet stöder. Återigen: Britt-Marie Danestig blandar ihop två saker. Vi accepterar den budgetering av studiemedlen för år 2001 som regeringen har avsatt. Men vi föreslår vissa förändringar. För nästa år, däremot, föreslår vi, som vi har sagt flera gånger, en besparing på den del av kunskapslyftet som framför allt är arbetsmarknadsåtgärder. Det gör vi nu när det finns fler jobb. Vi föreslår också en lånedel i UBS, vilket sparar mycket pengar.
Fru talman! Det är riktigt att arbetslöshetsstatistiken går ned och att det finns fler jobb. Det tror jag att vi gläder oss åt tillsammans, Ulf Nilsson och jag. Men det är inte så enkelt att de människor som är arbetslösa i dag med någon absolut säkerhet passar för de jobb som finns utannonserade. Därför är det så oerhört viktigt att vi inte tappar tempo när det gäller satsningarna på vuxenutbildning. Annars får vi brist på arbetskraft på ena hållet och arbetslösa på andra hållet. Vi måste kunna föra ihop det här på något sätt. Väldigt många i de här grupperna av arbetslösa behöver en fortbildning och en vidareutbildning för att vara attraktiva på arbetsmarknaden. Eller också behöver de ytterligare komplettera sina studier.
Fru talman! Jag måste säga att jag hade lite svårt att hänga med i Britt-Marie Danestigs argumentationsteknik. Jag vill bara påminna Britt-Marie Danestig om att kristdemokraterna har föreslagit en lugnare utbyggnadstakt. Det innebär att enligt vårt förslag får varje student det bättre. Sedan ironiserar Britt-Marie Danestig däröver och säger: Det blir bara en hamburgare som studenterna får. Det är klart att det går att säga så. Med något annat förslag kanske de får tio hamburgare, om man nu vill säga det. Jag tycker att det är en oerhört låg nivå på debatten när man hamnar i en sådan argumentation. Men det får ju stå för Britt-Marie Danestig. Jag tvivlar på att Britt-Marie Danestigs hamburgerberäkningar äger någon relevans. Jag skulle vilja ställa en fråga till Britt-Marie Danestig angående barntillägget i svux och svuxa. Det gjorde ju att många kvinnor hade möjlighet att studera. Nu tas de bort. Samtidigt hävdar ni i Vänsterpartiet att ni är de som värnar om jämlikhet. Jag kan inte förstå hur ni kan ställa upp på en sådan grej. Jag vill också fråga: Hur ser Britt-Marie Danestig på först-till-kvarn-systemet och på att en 23-årig studerande kan mötas av argumentet: Tyvärr, pengarna är slut och du får inget studiebidrag! Och så hamnar de i hopplösheten igen.
Fru talman! Jag ska inte ironisera över de 62 miljonerna för en höjd bidragsdel som för år 2000 ligger i kristdemokraternas budget. Jag ska i stället ställa en mycket allvarlig fråga till Erling Wälivaara: Hur stor ökning i kronor och ören per student och månad anser Erling Wälivaara att de 62 miljonerna räcker till? Den frågan vill jag gärna ha svar på i nästa replikrunda. Så till svux, svuxa och barntillägget. Vi tycker att det är olyckligt om man i studiestödet kopplar in ett barntillägg. Vi tycker att stödet till barnfamiljer som behöver det ska ligga som kompletterande stöd. Det kan ske genom att vi nu höjer både barnbidraget och studiehjälpen. Det har barnfamiljerna nytta av. Det ska också finnas ett generöst bostadsbidrag för barnfamiljer. Men man ska inte koppla ihop det med studiestödet. Det har hela tiden varit vår uppfattning. Då det gäller först-till-kvarn-systemet måste man faktiskt ha något slags realism i det hela. Det är svårt att i en budget lägga alla budgeterade medel som öppna. Vi gör det med studiemedlet som en rättighet. Men just när det gäller det 82-procentiga bidrag som är riktat till en särskild grupp måste pengarna låsas, för annars förlorar vi kontrollen över dem. Det är naturligtvis beklagligt. Men vi kan ju hoppas att man återvänder och söker igen. Kanske befinner man sig då i en tidsfas som gör att man har möjlighet att få bidraget beviljat, om man tillhör en sådan grupp som har ett stort behov av det.
Fru talman! Jag vill bara än en gång påminna Britt-Marie Danestig om att våra 62 miljoner gäller från den 1 januari år 2000. De gäller alltså redan från årsskiftet. Det som ni föreslår ska börja gälla från den 1 juli år 2001, så det är ju faktiskt en skillnad. Jag tycker att Britt-Marie Danestig kan vänta med att se vad vi föreslår ska gälla från den 1 juli år 2001. Sedan blandar Britt-Marie Danestig in höjt bostadsbidrag i debatten. Nu börjar jag förstå. Vänsterpartiet vill alltså skyffla över kostnaderna på kommunerna i stället för att ta sitt ansvar här i riksdagen.
Fru talman! Jag förstod nästan att jag inte skulle få något svar när det gällde de 62 miljonerna. Men jag kan ge Erling Wälivaara svaret. Det blir 44 kronor i månaden. Jag vet inte om Erling Wälivaara vet hur mycket en hamburgare kostar, men det spelar ingen roll. Så till barntillägget i svux och svuxa. Är det något som vi i Vänsterpartiet har varit oerhört noggranna med så är det att inte vältra över kostnader på kommunerna. Är det något parti i den här riksdagen som verkligen har arbetat för att återföra mycket pengar till kommunerna så är det Vänsterpartiet, så det var ett dåligt exempel.

Fru talman! Både Thomas Östros och Britt-Marie Danestig har uttryckt sin tillfredsställelse över samverkansformerna, och jag vill på Miljöpartiets vägnar instämma i detta och säga att vi sätter stort värde på denna samverkan i en öppen konstruktiv anda och i trevliga former. Vi uppskattar den. Vi har nu prövat den i ganska många propositioner, och vi är villiga att pröva den ett tag till. Vi står alltså bakom studiemedelsreformen. Miljöpartiet har en vision när det gäller möjligheten till studier för alla, ett inslag för ökad livskvalitet, där det livslånga lärandet ingår som en naturlig del. I den visionen har studielön i stället för studielån en viktig plats. Vi hörde Per Bill från Moderaterna citera en känd f.d. skolminister, som här i kammaren för inte så länge sedan sade att den som är satt i skuld icke är fri. Lite av de tankarna ligger väl bakom att man ska ha studielön i stället för studielån. Det skulle också förbättra möjligheterna att lösa problemet med de studiesociala frågorna för studenter vid högskolor och universitet. Jag kan dock inte ta det här som ett uttryck för att moderaterna är villiga att ställa sig bakom förslaget om studielön. Det är som sagt en vision, och vägen till dess förverkligande är lång, som det ska vara med visioner. Det är fullständigt omöjligt att i dagsläget finansiera en reform som kräver så mycket pengar som skulle behövas för en studielön. Vi ser naturligtvis utvecklingen av studiemedelssystemet och de studiesociala frågornas lösning som steg i rätt riktning på denna långa väg. Studiemedelsreformen är ett viktigt sådant steg. Miljöpartiet var med i den parlamentariska Studiestödskommittén och står bakom dess förslag. Vi hade en enda liten reservation på en speciell punkt, och den gällde fribeloppet, där vi ville ha en ökning, som nu också har blivit medtagen. Vi måste också påminna oss att studiemedelsreformen, som alla partier har efterlyst - även om man har klagat lite över att den inte har kommit tidigare - ändå antagligen kommer i rätt tid, när samhället håller på att ta sig upp ur en ekonomisk svacka. Stora delar av utbildningsväsendet lider fortfarande av effekterna av nedskärningar, framför allt på skolans område. Ändå har studiestödsreformen nu kunnat ge plats åt en ökning av bidragsdelen som tillsammans med den nya pensionsrätten tillför de studerande en förstärkning om närmare 10 % jämfört med statens bidrag i det nuvarande systemet. Systemet har stora fördelar i jämförelse med det nuvarande. Flera olika delsystem ersätts med två bidragssystem med en bidragsnivå på 34,4 % och en bidragsnivå på 82 %. Man bör ändå uppmärksamma om inte en svaghet så ändå en otillräcklighet i det system som vi talar om i dag. Det gäller relationen till tanken om det livslånga lärandet. Jag tycker att studiemedelssystemet som det nu är utformat och som det också föreslås i reformen fortfarande har karaktären av en bra lösning för den reguljära traditionella studiegången från gymnasiet och vidare till en högskola eller ett universitet, där man fullföljer sina studier till en grundexamen på högskolenivå. När det gäller det livslånga lärandet och den återkommande fortbildningen under hela livet har vi däremot fortfarande behov av att få finansieringsformer som kompletterar den här studiemedelsreformen. Den är inte avpassad för att täcka detta och ska antagligen inte heller vara det. Vi ser alltså fram emot ett fortsatt arbete för att få en full täckning av studiefinansieringen i det livslånga lärandet. Det finns två punkter i studiemedelsreformen som är en liten hjälp på vägen. Den ena är möjligheten att komplettera med ett extralån när man går in i studier i en senare del av livscykeln och kanske har andra ekonomiska problem än vad man har när man som ung student från gymnasiet kommer in på en högskola. Det är också viktigt att vi, till skillnad mot vad Studiemedelskommittén föreslog, har fått tolv terminers bidragstid. Det betyder att man med en normal studietakt på universitet och högskolor kan fullfölja sin grundexamen och sedan gå ut i förvärvslivet för att återkomma med fortbildning några terminer och ha en hygglig finansiering av detta. Propositionen har hamnat ungefär på den nivå som Miljöpartiet i valet sade sig kunna orka med, alltså en finansiering där staten tillskjuter ca 40 % av studiemedlen som bidrag och pension. Mer finns det inte resurser till. Vi skulle som flera andra partier gärna se att man kunde ta ett steg till inom en snar framtid och få en 50-procentig bidragsdel. Det skulle kosta ytterligare drygt 2 miljarder, och det går alltså inte i dagsläget. Man kan ju inte diskutera de här nivåerna i bidragssystemet utan att ställa dem i relation till andra viktiga utgiftsposter inom utbildningsområdet. Det handlar om en fördelning av tillgängliga resurser på olika sektorer, och vi vet att stora grupper av elever med behov av särskilt stöd såväl i förskola och grundskola som i gymnasieskolan tarvar förstärkningar. Deras behov måste tillgodoses först. En balans i systemet är nödvändig av rättviseskäl med hänsyn till olika människors behov och för att få en ekonomisk fördelning över hela skolsystemet, från förskolebarn till olika yrkesutbildningar, som är optimal för samhället som helhet. Många är bekymrade över att avbetalningarna kanske blir för betungande, och det är ju sant att avbetalningssystemet som alla avbetalningar av lån över långa tidsperioder är behäftat med ett risktagande. Räntan kan t.ex. skjuta i höjden. Naturligtvis måste man vara beredd på att i ett sådant här system i extrema finanssituationer se över systemet och göra ändringar, om man hamnar i en omöjlig situation. Det går inte att undvika i något avbetalningssystem. Under normala förhållanden bör dock avbetalningssystemet fungera väl. Det är generöst jämfört med andra till buds stående lånemöjligheter. Man brukar säga att studier är vägen till framgång i yrkeslivet och att en höjd kunskapsnivå i landet också ger en grund för växande företagsamhet och för en låg arbetslöshet. God konkurrenskraft i ett internationellt perspektiv leder till en bättre lönebildning. En bidragande möjlighet till en sådan gynnsam utveckling är just studiemedelsreformen, som kan ge fler möjligheter till högre studier. Det vore ju sorgligt om man i det perspektivet inte också kunde se lite optimistiskt på möjligheterna att återbetala lån. Jag tror att vi med den här reformen har skapat en möjlighet till en löneutveckling och ett välstånd som går i den riktningen att det snarast blir lättare än svårare att klara återbetalningarna av lånen. Dessutom är alltså bidragsdelen i inte oväsentlig grad höjd och därmed lånebilden lite bättre än i dagsläget.

Fru talman! Timmen börjar bli sen, men jag vill ändå fördjupa mig i en av de frågor som är med i det betänkande som har diskuterats här. Min partikamrat Erling Wälivaara har formulerat kristdemokraternas syn på studiestödet, och jag delar hans uppfattningar och yrkanden. Jag kommer att ta upp en fråga som kan synas relativt ovidkommande men som jag i ett annat perspektiv anser vara en av de viktigaste frågorna. En rad i det förslag som ligger lyder: "Stöd i form av timersättning skall inte längre lämnas". Denna angivna timersättning är en ersättning på 75 kr i timmen för de utvecklingsstörda som har arbete och som behöver gå ifrån detta vanligtvis två timmar i veckan för att få undervisning i svenska. Det skäl till borttagandet som jag fått kännedom om är att få har denna ersättning, ett skäl som enligt min mening skulle göra att den fick finnas kvar. Det beslut som jag befarar ska fattas i morgon innebär således ytterligare en försämring av en rad sådana för den grupp medborgare som har det svårast i samhället att kunna få sin röst hörd. Fru talman! Min fråga är: Hur kan skolministern och utbildningsministern stillatigande se på när en grupp medborgare i samhället särbehandlas? Jag hoppas att svaret på min fråga till dem båda blir: Det beror inte på värderingar och attityder. Dessa människor är inte mindre värda. Det beror inte på ekonomi. Dessa människors delaktighet i samhället kan inte mätas i pengar. Jag hoppas att deras svar blir: Det beror på okunskap. Vi har inte varit medvetna om särbehandlingen. Jag vill därför ge lite saklig information. Särvux ska anordna utbildning för vuxna utvecklingsstörda. Den ska med utgångspunkt i elevernas tidigare utbildning och erfarenhet fördjupa och utveckla deras kunskaper för deltagande i samhällsliv och yrkesliv. Utgångspunkten är att varje människa kan utvecklas utifrån de förutsättningar var och en har om tillräckligt stöd ges. Syftet med särvux skiljer sig inte från syftet med övrig vuxenutbildning. Men tillgängligheten till utbildningen och utbildningens innehåll skiljer sig i flera viktiga avseenden. Jag tänker nu lyfta fram åtta punkter där det är en klar skillnad mellan vad utvecklingsstörda får del av i samhället när det gäller utbildning och vad alla andra medborgare har möjlighet att få del av. 10 § en lagstadgad rättighet att få grundläggande vuxenutbildning. Kommunerna har skyldighet att aktivt verka för att nå dem som har rätt till grundläggande vuxenutbildning och att motivera dem att delta. Den rättigheten gäller inte för särvux. Många vet över huvud taget inte om utbildningsmöjligheterna, och kommunerna har ofta kö till de få platser som erbjuds. 2. De studerande som avslutar studier i särvux får inget slutbetyg. Utbildning är en utveckling av kunskaper. Alla kan utvecklas i någon grad. Slutbetyget upplevs ofta som en återkoppling på en ansträngning som gjorts för att lära och torde inte vara mindre viktigt för den utvecklingsstörde än någon annan. Hittills har jag inte kännedom om någon annan utbildning på motsvarande nivå där slutbetyg inte ges. 3. Utvecklingsstörda får inte undervisning i idrott och hälsa. På den utbildning som motsvarar gymnasiesärskolan ges undervisning i alla ämnen som får finnas på ett nationellt program med undantag av idrott och hälsa. Naturen är den enklaste av miljöer för en utvecklingsstörd. 5. Estetiska ämnen finns inte i särvux på grundsärskolenivå. Musik, bild och liknande ämnen innehåller möjligheter för dessa människor att utvecklas och ger verktyg att delta i olika samhällsmiljöer. 6. Hemspråk finns inte på grundsärskolenivå. Att utvecklingsstörda förhindras att få kunskaper i sitt hemspråk kan inte försvaras från något håll. 7. Kunskapslyftets pengar får inte användas för utvecklingsstördas utbildning, menar Skolverket. Skolverket fördelar pengar till kunskapslyftets projekt. Tanken är att alla medborgare ska få kunskaper i kärnämnen motsvarande gymnasial nivå. De utvecklingsstördas egen skolform, särvux, bedrivs också på gymnasienivå, men här gäller enligt Skolverket inte satsningen. Tanken är att för att delta i det livslånga lärandet och känna delaktighet i samhället behövs en viss basnivå av kunskaper. Detta menar jag gäller även våra utvecklingsstörda. 8. Den här punkten gäller det beslut som jag befarar att riksdagen kommer att fatta den 14 december. Det blir i princip omöjligt, enligt uppgifter från Samhall, att upprätthålla språket för många utvecklingsstörda som arbetar där om man tar bort timersättningen. Det är den åttonde punkten som är klart diskriminerande för en grupp medborgare som också bor i detta samhälle. Vuxna utvecklingsstörda är utsatta. Den generationsväxling som är naturlig får ofta svåra konsekvenser för den utvecklingsstörde. Föräldrarna blir gamla och orkar inte engagera sig och driva deras frågor. Kommunerna i landet är relativt bra på att tillgodose omsorgen när det gäller utvecklingsstörda. Bostäder, assistenter och stödåtgärder finns. När det gäller utbildning, att höja utvecklingsstördas kompetens, är det däremot svagt. Den utvecklingsstörde lär oftast senare i livet men måste avbryta sin skolgång vid 21 års ålder. Så länge räcker kommunernas skyldighet. Därefter finns ingen rättighet för den vuxne till skolgång och förkovran. Ökad delaktighet i samhället förhindras. Detta ska jämföras med den jättesatsning som har gjorts genom kunskapslyftet med uppsökande verksamhet och individuella studieplaner för att öka delaktigheten i samhället. Den är bra, men den skulle också gälla den här gruppen. Det är bra att det finns rullstolar för rörelsehindrade, hörapparater för dem som har svag hörsel och proteser för dem som saknar en kroppsdel. På motsvarande sätt behövs systematisk hjälp för dem som har svårt att lära och behålla sin kunskap. I omsorgen ingår också utvecklingsstörda, men när det gäller utbildning ingår de inte. I dag sitter - och lyssna nu! ett stort antal vuxna som hade kunnat vara delaktiga i samhället på ett bättre sätt som de fått den hjälp som de är i behov av. Fru talman! Sammanfattningsvis vill jag påtala att det successivt blir allt sämre för vuxna utvecklingsstörda, särskilt om man jämför med andra medborgare. De är en utsatt grupp som inte själv kan göra sin röst hörd. För de vuxna utvecklingsstörda gäller att det tar längre tid att lära. Kunskapen måste kontinuerligt användas för att bestå. Deras rättigheter till utbildning slutar när de är 21 år. Kommunen har skyldighet att ordna särvux, men för få platser erbjuds. Om platser erbjuds är utbildningen sämre än övrig vuxenutbildning. Nu tas timersättningen för särvux också bort, om förslaget går igen i morgon. Om inte plats finns kan kommunen rekommendera ett studieförbund. Men då får den utvecklingsstörde själv betala. Om ingen plats finns har kanske 15 års träning i särskolan varit bortkastad i meningen att förmågan avtar eller försvinner. Samhället står upp för att varje medborgare ska få möjlighet att utvecklas på grundläggande nivå efter sin förmåga. För vuxna utvecklingsstörda gäller alltså inte detta. Kommunerna uppfyller inte sin lagstadgade skyldighet enligt skollagens 12 §. Detta förfaringssätt kan inte Kristdemokraterna acceptera.

Fru talman! Jag tycker att det är väldigt viktigt att Yvonne Andersson tar upp de här frågorna om de utvecklingsstörda vuxnas situation. Skolverket har i en utvärdering påpekat en rad missförhållanden i olika kommuner. Det gäller bl.a. de långa köerna, som Yvonne Andersson sade. Det gäller också att grupperna ibland är väldigt små. Jag tror att snittet ligger på 2,1 elever, och det är ju egentligen ingen utvecklande grupp. Visserligen ska inte studierna bedrivas på heltid, men många får kanske bara två tre timmer per vecka av studier. Det är alldeles för lite. Här behövs alltså göras en hel del. Kunskapslyftskommittén har ju sagt att även särvux bör ingå som en del i det livslånga lärandet. Jag får väl fråga Yvonne Andersson om detta, eftersom hon deltar i kommittén. Jag vet att vi kan förvänta oss en proposition så småningom - kanske i slutet av nästa år - där man försöker ta ett bättre helhetsgrepp där även de vuxna utvecklingsstörda ingår. I budgetpropositionen finns nu ett anslag på 4 miljoner kronor som ska kunna användas i pilotprojekt för att hitta bra vägar för en eventuell framtida större utbildningssatsning. Detta är i alla fall någonting - det är inte helt hopplöst. Vi ska ju fatta det här beslutet i morgon. Jag letar förgäves, och kan inte se att det finns någon motion från Kristdemokraterna när det gäller de här frågorna. Det kanske Yvonne Andersson kan svara på. Jag kan i varje fall inte hitta någonting.
Fru talman! Jag är ledsen att behöva erkänna att vi inte har någon motion. Vi hade inte upptäckt det själva förrän det var för sent.